Fru talman! Jag vill börja med att hålla med Ragnwi Marcelind om att brottsförebyggande åtgärder bland våra unga är vår generations allra viktigaste fråga. Det vi diskuterar är metoderna för hur vi ska nå framgång med att befria ungdomar från detta. Men jag har en motfråga till Ragnwi Marcelind: Vad säger Ragnwi Marcelind om moderaternas förslag att oerhört hårt och ensidigt skärpa straffen för ungdomsbrottslingar? Jag har aldrig hört kd uttala sig om detta. När det gäller polisen skulle jag vilja säga att Ragnwi Marcelind år efter år har sagt att nu får vi färre poliser och det blir så eländigt. Nu är vi i en situation där vi i län efter län ökar antalet poliser. Vi får nya poliser av de som utbildas till varje län. Kan Ragnwi Marcelind inte vara glad ett enda ögonblick över att det ändå håller på att bli så som hon har sagt att det borde bli? Ragnwi Marcelind, som tog upp situationen i Stockholm: På vilket sätt förbättras situationen vad gäller kriminaliteten i Stockholm genom att man via det här beslutet lyfter bort motsvarande 25 kvalificerade polistjänster just i Stockholm, ett beslut som Ragnwi Marcelind tydligen är stolt över? Jag har ytterligare en fråga. Jag har hört att när ni kristdemokrater är ute på möten och talar om ert budgetalternativ beskriver ni innehållet som ett löfte som ska genomföras med en borgerlig regering. Då vill jag fråga: Två av de borgerliga partierna har faktiskt en halv miljard lägre i anslag, har ni fått löfte av dem att få med dem på era förslag om att skära ned i sjukförsäkringen för att finansiera den miljard ni vill satsa på kriminalvården?
Fru talman! När det gäller moderaternas hållning för att skärpa straffen för unga lagöverträdare kan jag inte uttala mig om exakt vad moderaterna säger. Men så mycket kan jag säga för vårt partis räkning att vi är inte ute efter att stoppa unga människor i fängelse, precis tvärtom. Vi tror på tidiga insatser när det gäller föräldrarnas och vuxenvärldens möjligheter att överföra värderingar. Att överföra värderingar sker bäst i en vardagssituation, därför menar vi att det behövs mer tid för vuxna tillsammans med barnen, så att barnen kan bli tillrättavisade om ett förhållningssätt som är felaktigt och på det sättet få lära sig att ändra inriktning. När det gäller polisfrågan tycker jag att det är väldigt märkligt att Ingvar Johnsson vågar vara så frimodig och prata om att polisen inte längre har några problem. Tittar man i Ingvar Johnssons hemlän Västra Götaland ser man att polismyndigheten med nuvarande budgetläge inte har råd att anställa en enda polis efter 2002, trots att det finns ett skriande behov av fler poliser. Dessutom uppgick EU-kostnaderna till 144 miljoner, tre gånger så mycket som beräknat, och man har inte fått någon signal om kompensation. Jag tycker att Ingvar Johnsson skulle prata med dem i stället om att det inte behövs några större satsningar. När det gäller Stockholmspolisen och den nationella insatsstyrkan skulle Stockholmspolisen med det förslag som kristdemokraterna lägger fram få en starkt utökad poliskår. Därmed är det inte någon fara att Nationella insatsstyrkan inte kan användas som den nationella resurs som vi menar att den är utbildad att vara. Det var tanken. Det skulle vara skrämmande om vi skulle kasta bort alla dessa pengar som vi har investerat i Nationella insatsstyrkan för att få en kompetent nationell resurs.
Fru talman! Jag uppskattar verkligen markeringen som gjordes mot moderaternas förslag om straffen för unga brottslingar. Ragnwi Marcelind tar upp situationen i mitt hemlän. Man har fått över 100 nya poliser. Jag tycker att vi ska akta oss för att svartmåla så. Ragnwi Marcelinds kollega sade för tio månader sedan att 500-700 personer skulle sparkas redan i år i länet. Det blev inte så. Det blev en ökning. Jag tror inte att någon regering kommer att se en situation där det inte går att anställa de nyutbildade poliserna. Sedan var det insatsstyrkan. Jag vill påminna Ragnwi Marcelind om att vi denna eftermiddag är på väg att fatta ett skarpt beslut om en förändring. Den totala budgeten är redan fastställd för nästa år. Merkostnaden ska tas ur den budget som redan har fastställts. Ragnwi Marcelind var inne på frågan om domstolarna. Vi har skrivit att det ska tas stor regional hänsyn och att det ska vara en närhet till domstolarna. Det finns än inget exempel på att vi har fattat ett beslut här som har inneburit de dramatiska avstånden som Ragnwi Marcelind ofta försöker göra gällande.
Fru talman! Ingvar Johnsson vet mycket väl att det hade blivit drastiska avstånd om den ursprungliga nedläggningsplanen hade genomförts. Nu fick regeringen tack och lov lite hicka och drog tillbaka planerade nedläggningar. Som det ser ut i dag är vi glada över att utvärderingen kommer till stånd. Ingvar Johnsson är, precis som jag, mycket medveten om att det finns län i vårt land som skulle ha kunnat drabbats oerhört svårt med långa avstånd och som regeringen inte hade haft den minsta tanke att beräkna kostnader för och se andra följder av. När det gäller Polismyndigheten i Västra Götaland kan jag tala om för Ingvar Johnsson att jag har varit i kontakt med myndigheten flera gånger under sensommaren och hösten. Jag har hört uppgifter - senast i går - om att den bild som jag beskriver är sann. T.ex. Polismyndigheten i Värmland har varslat 30 poliser mitt i en situation med ett skriande behov av fler poliser. Jag tog Sveg som ett exempel. Där hade man minskat ned från 28 till 17 poliser i Härjedalen syd. Vad händer när man vill anställa en polis som äntligen är beredd att flytta till Sveg? Man får ett nej därför att det är anställningsstopp på grund av resursbrist. Vi kan säga vad vi vill, att vi utbildar hur många tusen poliser som helst, men finns det inte poliser i tjänst och vi måste hålla våra polisstationer stängda, är det, Ingvar Johnsson, någonting som är graverande fel eller har gått snett. När det gäller finansieringen vet Ingvar Johnsson att det finns inget parti i riksdagen som kan föreslå en mängd åtgärder utan att hålla sig inom de befintliga budgetramarna - som även socialdemokraterna och regeringen får hålla sig inom. Dessutom har vi ett lägre utgiftstak än vad regeringen har. Om jag var Ingvar Johnsson skulle jag vara väldigt försiktig.
Fru talman! Jag håller med Ragnwi Marcelind i fråga om det tidiga brottsförebyggande arbetet och att arbeta i ett tidigt skede med de barn som har problem.

För många av barnen är just denna politik deras räddning. I dessa familjer är det föräldrarna och den tidiga uppfostran som saknas. Det är ett problem. Ragnwi Marcelind har uppehållit sig mycket vid. Vad ska kristdemokraterna göra som ska förändra detta så drastiskt utifrån den drastiska beskrivning Ragnwi Marcelind har? Det som anslås är 380 miljoner kronor. Majoriteten anslår 13 117 512 000 kr. Skulle de 380 miljonerna göra den stora skillnaden? Det är viktigt att med den beskrivningen veta hur man ska göra. Utbildningen av poliser och polisbristen är ett faktum. När Ragnwi Marcelind säger att rambudget är ett jätteproblem undrar jag vad kristdemokraterna vill göra. Vill kristdemokraterna att polisen ska jobba på löpande räkning osv.? Det förslaget har jag aldrig sett kristdemokraterna lägga fram tidigare.
Fru talman! Det är intressanta frågor som Alice Åström tar upp. Jag tycker att hon målar in sig själv i ett litet hörn. Det är inte så, Alice Åström, att regeringen ger över 13 miljarder kronor till rättsväsendet och att kristdemokraterna bara ger 380 miljoner kronor. Vi är faktiskt med på de dryga 13 miljarderna, men utöver dem tillför vi ytterligare pengar. Vi ser att utbildningstakten av poliser måste utökas. Där har vi lagt fram ett konkret förslag som Alice Åström kan få av mig i efterhand, dvs. hur poliser ska utbildas fram till 2006 för att komma upp i det antal som Rikspolisstyrelsen själv säger är nödvändigt för att kunna utföra det som vi ålägger dem att göra - 19 000 poliser. Alice Åström kan inte förstå hur vi ser på att arbeta brottsförebyggande, att det skulle vara bara ett litet smalt spår av barn som har problem i dag, dvs. de som har kontakter eller föräldrar på våra fängelser. Tyvärr, Alice Åström, finns det bland de mest etablerade familjerna i dag barn som far mycket illa. Du kan hitta barn i narkotikasammanhang, du kan hitta barn som tar silar, på grund av att deras mycket etablerade, välutbildade och välboende föräldrar inte har tid med dem. Vi föreslår en ny strategi för att medvetandegöra vuxenvärlden om vikten av överförande av värderingar för att skapa den inre kontrollen. Det gäller alla i vuxenvärlden. Det är ett samhällsproblem som vi måste ta itu med. Det gäller inte bara de som har det dåligt ställt utan alla i vuxenvärlden i dag.
Fru talman! Ja, visst gäller det utan tvivel för alla i vuxenvärlden att ta ett ansvar. Jag är väl medveten om att det även finns problem i mycket väl ekonomiskt etablerade och fina familjer och att de kan få barn som är drogmissbrukare. Det är också viktigt att när man utarbetar förslagen att man är medveten om att de utgör en mycket liten del av det stora antalet. När man vidtar åtgärder får man inte bortse från att den lilla gruppen behöver speciella insatser, men man måste titta på vilka åtgärder som är viktiga för att nå den stora gruppen. Jag fick inget svar från kristdemokraterna om frågan om vad man vill med rambudgeten. Vill kristdemokraterna ha den på löpande räkning? Ragnwi Marcelind räknar upp när polisen får låta bli sin vanliga verksamhet på grund av t.ex. Göteborgshändelsen och terrordåden. Då har man ett farligt synsätt. Dessa händelser tillhör polisens verksamhet, dvs. att finnas där vid demonstrationer, att finnas där när personer behöver skydd. Det tillhör precis polisens verksamhetsområde. Det är farligt att i en diskussion hävda att dessa händelser inte tillhör polisens verksamhetsområde utan är något som tillkommer utöver. Det innebär att polisen måste ha en verksamhet som går på löpande räkning. Det har jag inte heller sett kristdemokraterna säga. Jag har en ytterligare liten fråga när det gäller polisen. Den gäller beskrivningen av hur det ser ut på sommaren. Det problemet har varit konstant, oavsett hur många poliser vi har haft. Poliser, precis som alla andra, vill ha sommarsemester. För att möta detta måste det finnas en överkapacitet.
Fru talman! Det är klart att polisverksamheten kring sådana händelser som Göteborgskravallerna och att Sverige har haft ett EU-ordförandeskap är polisens huvuduppgifter. Men när vi har så få poliser som vi har i tjänst i dag och när vi har så många långtidssjukskrivna så gör detta att vi får problem med polisverksamheten i det vardagliga. Jag menar inte att polisen ska gå på någon löpande räkning, men jag menar att det är viktigt att se över hur fördelningen av polisresurser sker i dag. Vi har ju sådana här stora händelser som kommer och som vi inte kan räkna med och som suger åt sig en mängd pengar. Det som blir kvar ska sedan fördelas till myndigheterna, och så räcker det inte. Man kan inte anställa folk, och så står man utan poliser och får stänga sina polisstationer under kvälls och nattetid. Alice måste hålla med mig om att det är en orimlig situation. Jag har inte det självklara svaret, men jag tror att vi kommer en bit på väg om vi får fler poliser. Jag tror också att det är viktigt över huvud taget att inte fastna i någonting som ska vara konstant. Alice sade här tidigare i sitt inlägg att vi håller på med något slags populism och att det hade gjorts så många satsningar så att det var märkligt att det hela skulle behöva utökas ytterligare. Jag vill fråga Alice Åström om hon inte vet hur det ser ut ute i verkligheten. Annars kan jag rekommendera henne att åka ut och besöka det ena polisdistriktet efter det andra och även socialtjänsterna och se hur det är med våra barn och unga. Då får hon se hur det är med polisens möjligheter att utföra det arbete som den är satt att göra och hur det ser ut inom kriminalvården. Det går att måla den ena verklighetsbilden efter den andra, som gör att man bara häpnar och undrar om detta är välfärdslandet Sverige. Så nog behöver vi satsa mer resurser även framöver. Det är jag beredd att kämpa för i mitt parti, och jag hoppas att även Alice Åström gör så i sitt.
Fru talman! Jag står bakom alla Centerpartiets reservationer och särskilda yttranden, men för tids vinning yrkar jag bifall endast till reservation 7, punkt Rättstrygghet är en prioriterad fråga för Centerpartiet - ja, för hela vårt samhälle. Det borde även gälla regeringen. Det är också allmänhetens uppfattning att rättsfrågorna är en statlig angelägenhet som betalas via skattsedeln. Det krävs en tydlig markering från samhällets sida av vad som är rätt och vad som är fel. De lagar och regler som riksdagen beslutar om måste följas. Vi kan inte acceptera att det finns växande grupper i vårt samhälle som struntar i lagarna och i stället skapar sina egna spelregler. Vi kan inte acceptera att ungdomar, kvinnor och äldre känner rädsla och oro för att vistas ute i samhället. Vi kan inte acceptera att butiksägare och anställda ständigt oroar sig för utsatthet för rån och våld. Till Ingvar Johnsson skulle jag vilja säga att Centerpartiet har förslag. Vi har väckt motioner och vi har också skrivit reservationer och markerat vårt ställningstagande. Men jag vill inte säga att detta är något centralstyre, utan jag menar att detta markerar den stora vikt som man lägger just vid rättsfrågorna och frågorna kring rättstrygghet. Många gånger bemöts man med svaret att en utredning är tillsatt och att det finns skrivna dokument. Men som också har sagts här från talarstolen så finns det någonting som heter verklighet - och det är den som vi måste ta hänsyn till. Mängden reservationer visar att vi inte är nöjda med regeringens politik inom rättsväsendet på flera områden. Man kan ju tyda detta på många olika sätt. Det måste finnas resurser och metoder för att beivra lagbrott, och vi måste visa folket att vi kan lita på våra myndigheter. Det måste till en snabb hantering av anmälda ärenden till polis och åklagare. Det måste bli utredningar och uppklarningar, och inte avskrivningar. Bevis är en färskvara, och därför kan inte medborgarna vänta i flera år på att ärendena ska hanteras. Vi kan inte bara låta ärendebalanserna öka, utan vi måste handla. Tiden från det att brott begåtts till att dom faller och eventuellt straff avtjänas ska vara så kort som möjligt. Det har funnits projekt, t.ex. KLÖS projektet, som visar att det går. Men nu naggar man ju detta i kanten. Det gäller även t.ex. de sex veckorna vad gäller lagföring av brott bland unga. Det måste finnas ett sammanhang mellan brott och straff som är tydligt. Det är fel signal som ges när ungdomar som är dömda till sluten ungdomsvård får vänta uppåt året på att få plats och under tiden fortsätta att begå brott. Det är varken rätt mot brottsoffer eller förövare. Vi måste använda rättsväsendets resurser på det mest effektiva sättet, i bred samverkan. I detta instämmer även Vänsterpartiet. Man ska ha en ekonomisk hushållning med resurserna. Vi måste backa upp kommunerna bättre. Många kommuner har stora problem, t.ex. på missbrukssidan, med § 34-behandlingar där stat och kommuner gemensamt har ansvaret. När det gäller ungdomsbrottsligheten och vårdplaner behövs både kunskap och kompetens och metoder. Självfallet behövs även resurser för att stötta kommunerna. Det har pratats om brottsförebyggande åtgärder, och vi som sitter i BRÅ:s styrelse vet att man har dragit ned lite grann på pengarna till de brottsförebyggande åtgärderna ute i kommunerna. Målsättningen inom rättsvården måste vara att ge klara besked på ett språk som medborgarna förstår. Det måste ske en ständig uppföljning av verksamheten och av fattade beslut. Det är en nödvändighet för att snabbt kunna justera och förbättra. Det måste finnas klara sammanhang kopplade till verkligheten som tydligt motiverar uppföljningen. Nya reformer och projekt måste vara genomtänkta innan de sjösätts. Jag kan ta två ganska färska exempel - Inskrivningsmyndigheten och bouppteckningsverksamheten. För Inskrivningsmyndigheten har kostnaderna ökat till det dubbla för organisationsändringen, och för bouppteckningar är det enormt långa väntetider. Fru talman! God arbetsmiljö - det är inte bara vackra ord utan praktisk handling som genomsyrar den dagliga verksamheten. Det är viktigt att vara rädd om den kompetens som finns och att förebygga sjukskrivningar, särskilt de långa. Tyvärr ser det alltmer oroande ut på de flesta områden. Detta togs också upp från Vänsterpartiet här i talarstolen. I motsats till regeringens centraliseringsiver av alla rättsmyndigheter vill Centerpartiet ge de anställda större ansvar och befogenheter att forma verksamheten utifrån det lokala behovet. Centerpartiet hävdar att lokal kunskap om personer, geografi och kultur är av avsevärd betydelse inom rättsväsendet. Inom polisen, inom tingsrättsorganisationen och för åklagarna sker en centralisering. Det är på gång också inom kriminalvården. Detta är förödande. Det är närhet till myndigheterna som skapar tillgänglighet och det är den lokala kunskapen som skapar förtroende och ömsesidig respekt mellan medborgare och myndighet. Polisen som just nu i Västra Götaland har lagt fram förslaget om att göra en enda kommunikationscentral placerad i Göteborg för hela detta stora område är ett färskt exempel. Närpolisen är en organisation som vi i Centerpartiet förespråkar. Den slås ihop till mastodontenheter som inte kan kallas närpolisområden längre. Det klingar falskt när regeringen återigen skriver i sitt budgetförslag: "Resurstillskottet skall användas till att öka antalet poliser och fullfölja satsningen på att utveckla den lokala polisen - närpolisreformen." Det är inte många närpolisområden ute i verksamheten som verkligen fungerar som sådana. Massor av duktiga poliser, som har gjort ett lysande arbete med bl.a. ungdomar, hoppar av för att de känner att de inte får någon uppbackning. Det gäller ju att ta vara på eldsjälarna. Som jag påpekade för justitieministern i fredagens särskilda debatt är det viktigare att göra saker rätt än att göra saker snabbt. Detsamma gör jag nu när det gäller centraliseringshysterin inom rättsväsendet. Men det syntes dock ett ljus i mörkret när blev stopp för centraliseringen av tingsrätterna. En utvärdering ska nu göras efter krav från bl.a. Centerpartiet. Det finns tydligen utrymme för en eftertänksamhet. Polisverksamheten ute i landet avlövas. De intressanta uppgifterna flyttas till de större städerna. Detta är en situation som nu breder ut sig snabbt i hela landet. Det är svårt att rekrytera poliser ute i mindre orter. Vi i Centerpartiet vill göra tvärtom. Vi vill ge varje närpolisområde större ansvar och befogenheter att själva utforma sina arbetsuppgifter utifrån det lokala behovet. Det krävs åtgärder för att få ett arbetsinnehåll som stimulerar arbetet. Det underlättar i sin tur rekryteringen. Men det är bråttom eftersom det ser oroande ut över hela landet. Vi måste verka för en ömsesidig respekt mellan rättsvårdande myndigheter och allmänhet. Vi kan inte stillatigande åse när lagbrytare river böteslappen eller när poliser inte vågar ingripa på grund av att de inte kan backas upp. Att skapa ett tryggt samhälle genom att bryta den kriminella trenden är Centerpartiets övergripande mål. Vi vill minska brottsligheten och därigenom öka människors trygghet och livskvalitet. Centerpartiets budgetförslag för rättsväsendet innebär en ytterligare satsning för det här året med 320 miljoner kronor. Totalt under treårsperioden vill vi satsa 1,3 miljarder kronor mer än regeringen. Vi vill satsa på polisen, kriminalvården och på stöd till brottsoffer. Det måste bli fler poliser, fler civilanställda och ett aktivt ledarskap. Centerpartiet vill ge stöd och hjälp åt brottsoffer. Centerpartiet vill prioritera ett långsiktigt brottsförebyggande arbete som genomsyrar allt samhällsarbete i en bred samverkan. Centerpartiet kräver en rehabilitering värd namnet för att minska återfall inom kriminalvården. Våldsbrott bland unga ökar. Ungdomsbrottsligheten har varit på agendan vid ett flertal tillfällen. Nu finns det åter en rapport med samma inriktning. Detta måste tas på allvar. Jag hörde att Ingvar Johnsson tycker sammalunda. Jag hoppas att vi med gemensamma krafter verkligen kan göra någonting åt detta och inte bara tala om det. Det är viktigt att ta upp frågor om normer och värderingar - vad som är rätt och vad som är fel. Det måste finnas en tydlighet i hela vårt samhälle. Det gäller föräldrar, vuxna, skola och fritid. Jag tror att det är otroligt viktigt med mer tid för barnen. Centerpartiet kräver krafttag på alla sätt mot alkohol och narkotika eftersom detta förorsakar mycket av kriminaliteten. Det handlar om stopp för införseln, bättre information, markeringar mot drogliberaliseringen och bättre behandlingsmetoder. Den frågan kommer ju upp vid ett senare tillfälle. Det är en otroligt viktig åtgärd för att få bukt med kriminaliteten. Vi vill utveckla några saker när det gäller kriminalvården och polisen. Vi vill satsa ytterligare resurser på detta. När det gäller kriminalvården måste vi ha åtgärder för bättre rehabilitering. Vi måste ha fler platser och bättre åtgärder när det gäller kvinnors situation i anstalt. Frivården har fått ta över mycket av arbetet. Där måste vi se över resursbehovet. Vi måste ta vara på frivilligorganisationer, inte minst lekmannaövervakarna. Vi måste ge någonting tillbaka för att kunna behålla denna värdefulla resurs inom rättsvården. Vi behöver få tillgång till narkotikafria avdelningar. Det är oroande med missbruket ute på våra anstalter och den ständiga omflyttningen av människor. Man har inte kontroll på vare sig rehabiliteringsåtgärder eller narkotika om man ständigt håller på att flytta om de intagna. Vi vill ha poliser i alla kommuner dygnet runt. Det är glädjande att man i dag på alltfler ställen har möjlighet att arbeta när det finns behov av arbete inom polisen. Den nationella insatsstyrkan är en resurs för hela Sverige. Den handlar inte om att man plockar bort någonting från Stockholm. Detta är någonting som ska serva hela Sverige. Det tycker jag är viktigt. Till sist vill jag säga att brottsutvecklingen inte enbart kan stävjas genom traditionella åtgärder och kortsiktiga lösningar inom rättsväsendets ram. Även det brottsförebyggande arbetet måste långsiktigt förstärkas.

Fru talman! Först tog Gunnel Wallin upp att jag hade sagt att det i reservationen fanns en vilja att detaljstyra centralt. Vi kan ha olika meningar om det. I de borgerliga reservationerna läste jag ut att man hade åsikter om vilka som skulle vara med vid antagningen till Polishögskolan, hur ofta poliserna ska träna bilkörning, polisavdelningars organisatoriska hemvist, vissa funktioner på departementet och att BRÅ inte skulle få värdera sina resultat. Jag tycker nog att det finns många frågor i reservationerna som inte är så stora rättsfrågor. Om tingsrätterna vill jag säga att vi mycket tydligt har skrivit att vi ska ta regionala hänsyn. Jag skulle vilja fråga Gunnel Wallin vad hon säger om det moderata förslaget som, vad jag förstår, innebär att man ska ha väldigt stora myndigheter som inte ska samarbeta, och sedan ska det finnas mindre tingsrätter under dem. Jag har väldigt stor respekt för Gunnel Wallins glesbygdsengagemang. I ert budgetalternativ finns det 219 miljoner kronor i påslag till polisen. I er reservation 7 föreslår ni en satsning på glesbygden. Jag skulle vilja veta om alla dessa miljoner eller ett mindre belopp ska satsas just på glesbygdskommunerna.
Fru talman! Det är viktigt att man tar regionala hänsyn och att man sprider och decentraliserar verksamheten. Vi har fört debatter om mindre tingsrätter här i kammaren vid ett flertal tillfällen. Där har det varit mycket tydligt hur Centerpartiet ställer sig när det gäller mindre tingsrätter. Nu ska sammanslagningarna utvärderas. Jag kan ta den som ligger mig närmast i nordvästra Skåne som exempel. Där klarar man inte av situationen just nu. Det finns inte utrymme. Där stänger man igen den ena lokalen, t.ex. Klippans tingsrätt, och sedan öppnar man till någonting som inte finns. Det finns inte utrymme. Man kan inte hantera de här frågorna. Jag menar att förslag måste vara underbyggda så att vi inte ställs inför sådan här speciella situationer. Det går faktiskt ut över medborgarna och vår kompetenta personal. Johnsson om den centralisering som man nu gör t.ex. i Västra Götaland: Är det rimligt att ha bara en kommunikationscentral i detta stora område? Ger det en god service åt medborgarna?
Fru talman! Jag skulle först vilja konstatera att Gunnel Wallin inte svarade på min fråga om hur hon ser på moderaternas förslag, som innebär en ganska kraftig centralisering. Är det av hänsyn till det kommande valet som hon inte svarar, eller beror det på något annat? Jag konstaterar också att Gunnel Wallin inte svarar på frågan om alla de 219 miljonerna ska användas i de mindre kommunerna. Jag uppfattar tystnaden som ett besked om att så inte är fallet. Ska de här 219 miljonerna användas också t.ex. i de större städerna blir det en mycket liten satsning, ungefär en polis per kommun, som Gunnel Wallin vill göra. Det blir då inte så mycket av satsningar på glesbygden som det inledningsvis lät. Vad gäller det som polisstyrelsen i Västra Götaland håller på med kan jag hänvisa till att det finns kammarledamöter från olika partier som sitter i den styrelsen. De kan säkert ge bättre besked om vad som där har beslutats än vad jag kan göra.
Fru talman! När det gäller möjligheterna att lägga fram förslag ser förutsättningarna för Centerpartiet mer positiva ut än vad Socialdemokraternas gör, med tanke på att vi har plussat på ytterligare. Jag har i budgetskrivelsen under hela den gångna perioden läst om hur vi ska se till att närpolisorganisationen fungerar - och den ska fungera. Vi har år efter år sett samma sak upprepas. Situationen har blivit sämre och sämre ute på närpolisstationerna. Jag tycker att detta är svar nog. Vi har i alla fall varit beredda att satsa ytterligare medel utöver vad regeringen vill. Om vi får möjlighet att presentera hur de medlen exakt ska fördelas, ska vi naturligtvis göra det, men det är lika viktigt oavsett om man bor i glesbygd eller i storstad att man har tillgång till polis och att polisen svarar och kan gripa in om man utsätts för fara.

Fru talman! Vi ska nu debattera om en rättssäkerhet och rättstrygghet i uppförsbacke, även om några av oss här är i nedförsbacke när det gäller blodsockret. Jag vill påstå att det nu handlar om rättssäkerhet på motsvarande sätt som det gjorde i vår debatt i fredags. Då talade vi om den internationella rättssäkerheten och nu om den nationella rättssäkerheten. Jag vill hävda att det är lika komplexa samband här som vid en internationell utblick när det gäller vilka instrument som vi ska använda för att främja frihet från förtryck och för att försvara människors rättigheter. Det handlar också rätt mycket om bilder och motbilder. Vi kan alla ta till oss negativa bilder i massmedierna. Ungdomsvåldet ökar. Brottsoffer, inte minst kvinnor, får inte sina ersättningar utbetalda i tid. Den rättshjälp som tillhandahålls hjälper inte människor tillräckligt med att få den egna saken prövad, utan konflikterna fördjupas. Det handlar också om kriminalvården, där psykopater är inspärrade, till vårdarnas och tjänstemännens stora förtret. Dessa kan inte göra något annat än att undvika upplopp. Vi har ett retursamhälle i kubik. Vi har också en polisbrist. Vi kan se att många offentliga platser lämnas utan polisbevakning. Låt mig ta ett exempel från verkligheten. Jag var nyligen i Askersund och fick då höra att vissa näringsidkare har problem med att få sina verksamheter försäkrade därför att det inte finns några poliser i området. Det är öppet för smash-and-grab-kupper. Man kan verkligen tala om glesbygdsproblem. Verklighetsuppfattningen ser olika ut i olika delar av landet. Det är glädjande att justitieminister Thomas Bodström är riksdagskandidat för Örebro län, som jag själv kommer ifrån. Genom att han är insatt i de speciella förutsättningar som gäller där kan vi dela samma verklighetsuppfattning, vilket gör debatten mera intressant. Det här är trots allt en budgetdebatt. Jag tvingas konstatera att Folkpartiet liberalernas förslag om anslagsförstärkningar har fallit. Det innehöll en del mera till polisen, en del ytterligare till åklagarna, en del till brottsoffren, en hel del till rättshjälpen och en kraftig satsning på våra domstolar. Jag vill understryka att det inte bara gäller att göra satsningar på de rättsvårdande myndigheterna. Sambanden är komplexa. Ingvar Johnsson tar upp vikten av tydlighet, men det framstår lätt som parodiskt när man tar del av den socialdemokratiska flatheten mot det groteska våldet i våra svenska skolor. Det är också trist att se hur det kan fungera i verkligen när man dömer unga människor, tack och lov inte till fängelse men till vård inom en socialtjänst som ser ut att sakna all konformitet och effektivitet. Sådan är den verklighet som jag ser. Det görs utredningar på en rad områden, bl.a. om kvinnovåld och om barnmisshandel. Det måste till breda åtgärder för att vi ska kunna möta dessa problem. Det handlar inte bara om poliser, åklagare, domstolar eller rättshjälp eller om en kriminalvård som inte fungerar riktigt som det är tänkt. Detta får vi dock ta upp vid ett annat tillfälle. Låt mig nämna några saker som gäller polisen. Det går inte att komma ifrån att det råder en brist på det området. Vi kan diskutera orsakerna till den och vad vi ska göra åt den. Det är helt klart att fler poliser ska utbildas. Frågan är hur snabbt detta ska genomföras. Ingvar Johnsson kommer att säga att min satsning om 300 miljoner som just har fallit inte skulle ha räckt till särskilt många fler nya poliser. Jag vill dock lyfta fram det som Folkpartiet liberalerna har krävt länge, nämligen att polisens uppgifter ska renodlas. Det har faktiskt, åtminstone i mitt perspektiv inte helt oväntat, kommit en utredning som säger att man skulle kunna få loss ungefär 500 tjänster, om man ser till att poliserna får vara poliser i stället för att vara allmänna administratörer och utlämnare av hittegodscyklar. Det är uppgifter som andra kan klara. Jag vill också nämna något om närpolisreformen. Det handlar här förvisso om verklighetsbeskrivningar. I mitt hemlän, Örebro län, rullade man ut denna reform, och den socialdemokratiske ordföranden i polisstyrelsen var mäkta nöjd och sade: Nu får vi nya sätt att arbeta. Ni ska det bli ordning och reda, och nu ska vi jobba nära och förebyggande. Jag och några till sade: Det här kommer inte att fungera. Man kommer inte att kunna genomföra en så personalintensiv reform utan att ha täckning för utryckningsverksamhet. Framför allt ska man inte göra kraftiga nedskärningar samtidigt som reformen genomförs. Det har nu visat sig att närpolisreformen i Örebro och på många andra ställen har blivit ett totalt fiasko. Nu rullas reformen tillbaka. Man halverar antalet närpolisområden i Örebro. Man satsar kraftfullt på en underrättelse och spaningsavdelning. Det är välkommet med tanke på de bristande resurserna, för man behöver vara effektiv. Det är häpnadsväckande vilken tummelplats för organisationslek som polisområdet har varit de senaste åren under socialdemokratisk ledning. Detta kommer fram i rapporter, inte bara i mina ögonblicksbilder. Så är t.ex. fallet i BRÅ-rapport 2001:5, som visar att närpolisreformen i stort sett var en pappersprodukt. Lite mer pengar till polisen hade varit önskvärt. Det behövs. Glesbygdens stora problem har andra nämnt. Framför allt bör man fokusera på arbetssättet. Vi har också lite grann berört åklagarna. Det är uppenbart att trycket på effektivitet har varit stort. Vi har fått höra att sjukskrivningarna ökar. Det har vi också fått höra från myndighetsledningen vid föredragningar. Det är att beklaga att de besparingar som man nu tvingas göra leder till att tjänster inte tillsätts. Man har haft en återhämtning på åklagarsidan, men vi kan se att tjänster inte kommer att tillsättas. Det är inte många miljoner som saknas. När det gäller åklagarverksamheten måste man också nämna Ekobrottsmyndigheten, som är en härlig sammanblandning av åklagar och förvaltningsmyndighet. Folkpartiet liberalerna har från början varit tveksamma till denna konstruktion, som är olycklig inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Flera utvärderingar och rapporter som har lagts fram på sistone visar också på en häpnadsväckande brist på effektivitet och organisation på denna myndighet. Vi har i detta sammanhang avgivit en reservation. När det gäller domstolarna är vi återigen på detta experimentstadium. Man lägger fast en linje, Domstolsverket trycker på för att minska antalet domstolar och man lägger ihop - eller slår igen, skulle man kunna säga - mot riksdagens vilja. Detta påpekar vi gång på gång. Till slut blir det ett stopp, och man säger: Nu ska vi utvärdera. Vad har då hänt? Vi hade en interpellationsdebatt för ett par veckor sedan jag och justitieministern. Man kan konstatera att den för andra i denna kammare inte helt obekanta Örebro tingsrätt på premisserna att utvecklingen skulle fortsätta har köpt ett helt bankpalats för att rymma Lindesberg och Karlskoga tingsrätter. Det borde sannolikt och rimligen orsaka Domstolsverkets konton vissa kostnader. Det är slöseri med skattepengar så det heter duga. Närvaron av tingsrätter hänger ihop på flera sätt. Det handlar om transporter, den lokala förankringen, synen på nämndemännen och vad de ska göra. Det handlar också om det faktum att om man på många mindre orter tar bort tingsrätten, eller i varje fall närvaron av domstolsverksamhet, försvinner också jurister i övrigt, advokater, osv. Det leder till en sämre rättsstruktur när man ska lösa andra saker som kanske inte behöver gå till domstol. Det kan gälla familjemål och tvister. Man får åka längre för att söka sin rätt. Sedan till människor som råkar illa ut, Ingvar Johnsson. Jag höll på att säga Ingvar Carlsson, men han håller på med andra saker inom polisen. Man kan i dagarna läsa om att målsägande får svårare att få biträde vid t.ex. grova våldsbrott. Vi vet att vi har rapporter om ökade våldsbrott. Jag undrar vad det är för signaler som den socialdemokratiska majoriteten vill sända när den minskar stödet till dessa brottsoffer när de ska uppträda inför domstolen. Hur har man tänkt att det ska räcka med ett par timmar i stöd? Det vore intressant att höra någon kommentar om det senare. Den förändring som genomförts av rättshjälpen har gjort att många får svårare att få sin sak prövad. Det leder till mycket mer taffliga kontakter, mindre professionalism och till att många människor i t.ex. familjemål kanske gräver ned sig i skyttegravar där det finns en enda stor förlorare, och det är oftast barnen. Det finns en hel del att önska när det gäller kriminalvården. Jag hänvisar till de reservationer som Folkpartiet liberalerna står bakom som frigivningsförberedelser, barn till dömda, lekmannaövervakare och frivårdens resurser. Allting handlar om att få denna verksamhet att bli något mer effektiv så att det inte hela tiden är som när man spelar flipper med board return, dvs. att frågorna hela tiden kommer tillbaka. Det måste vara något tryck att lyfta dessa människor ur deras eländiga situation så att de kan komma till rätta med ett missbruk och skaffa sig lite hyggliga läs och skrivkunskaper så att de kan komma till ett hederligt liv. Det är det enda sätt dessa människor kan betala tillbaka den skuld - och den är ofta stor, inte minst ekonomiskt - de har till samhället. Fru talman! Jag vill avslutningsvis som många andra tacka kansliet. Det lotsar med stor skicklighet en mängd olika mer eller mindre kvalificerade förslag genom systemet på ett väldigt professionellt sätt. Det är en professionalitet som man också återfinner i de flesta rättsvårdande myndigheter som domstol, åklagare och polis, och också hos de andra myndigheterna för den delen. Det gör att systemet trots den politiska ryckigheten och tummelplatsen fungerar så pass bra. Jag möter också verksamheter som fungerar riktigt bra. Jag vill också tacka mina kolleger för en bra höst. Det är trevligt att samarbeta och jobba med er i justitieutskottet. Jag hoppas på ett rättssäkrare 2002.
Fru talman! Som vanligt finns det väl i de stora dragen inte så stora åsiktsskillnader mellan vad Johan Carlsson och jag tycker. Det kanske också finns historiska skäl som visar att våra partier ändå haft ganska mycket samsyn när det gäller behov av sociala insatser, human kriminalvård och annat. Det gör det då ännu mer intressant att veta vad Folkpartiet skulle göra i en tilltänkt borgerlig regeringen. Min första fråga gäller straff för ungdomar. Kan Johan Pehrson tänka sig att genomföra den skarpa straffskärpning som Moderaterna föreslår? Den andra frågan gäller resurserna. Kan Johan Pehrson tänka sig att exempelvis sänka u-hjälpen, som Moderaterna vill, eller införa karensdagar i sjukförsäkringen, som kd vill och genomföra deras stora överbud och satsning på verksamheten? Den tredje frågan handlar om frigivningsförberedelse. Där går Moderaterna åt ett håll och de andra borgerliga partierna åt ett annat håll. Kan Johan Pehrson tänka sig att i en borgerlig regeringen vara med på att man skärper reglerna såsom Moderaterna vill? Fru talman! Jag vet att man aldrig brukar några svar av några borgerliga företrädare på den här typen av frågor. Men nu har vi för en gångs skull en partisekreterare här, och han måste ändå kunna svara på den typen av frågor.
Fru talman! Man kan nästa tro att det mest intressanta vi nyss diskuterade var vad Ingvar Carlsson skulle säga, men det är inte fallet. Till detta med brott och straff. Jag tycker att Moderaterna visar upp ett fint engagemang i frågan för att möta de många människor som utsätts för våld och övergrepp. Det är människor som har blivit djupt kränkta. Däremot tycker jag att det har lite fel åtgärdsprogram. Det förslag som man har hämtat inspiration till från medeltiden tycker jag är mindre lyckat. Men det är min uppfattning. Det är rätt engagemang, men fel åtgärder. Frågan om resurser handlar rätt mycket om effektivitet. Det handlar om att utnyttja resurserna bättre. Det finns en utredning som säger att om poliserna får vara poliser leder det till att vi får 500 nya poliser utan en enda krona. Det vore väl önskvärt. Om vi ska leta resurser kan jag direkt hitta några smarta åtgärder. Vi kan väl stoppa avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Då får vi rätt många sköna miljarder till angelägna satsningar. Det räcker både till poliser och annat. Vad gäller frigivning och synen på kriminalpolitiken har de skärpningar som vi har sett under hela 1990-talet genomförts av s och m i skönt samförstånd. Det som inledde 1990-talet har fullföljts av socialdemokratiska regeringar. Det finns många även inom Ingvar Johnssons parti som är lite oroliga över den utvecklingen, att det har blivit alltmer repressivt, fler s.k. hårdare tag och mindre intellektuell fokusering på verkningsfulla åtgärder.
Fru talman! Jag tackar för svaren. Om jag förstod innebörden menade Johan Pehrsson att han inte kan tänka sig vad Moderaterna tycker på de tre frågor som jag ställde. Jag hoppas att vi aldrig behöver uppleva hur en sådan kompromiss skulle gå till väga. Det är intressant att notera att de stora påslag till rättsväsendet som Moderaterna och Kristdemokraterna har inte finns i något realistiskt borgerligt regeringsalternativ. Det skulle Johan Pehrson stoppa. Jag tackar för det beskedet.
Fru talman! Det var lite väl hastigt. Det är en sak som vi är riktigt säkra på efter den här debatten, fru talman. Om det blir maktskifte om mindre än tio månader blir det mer resurser till rättsväsendet, och det är resurser som är nödvändiga. Det blir dessutom ett engagemang i dessa frågor som detta område såväl behöver. Sedan får vi inom borgerligheten lösa problemet med vår olika syn på vilka åtgärder som är mest effektiva. Men vi kommer att ha ett ganska entusiastiskt arbete för att göra vårt rättssystem mycket bättre och rättstryggare. Det är slut på tummelplats för ryckighet och experiment, oavsett om det gäller polis eller domstolsutveckling, eller snarare avveckling.

Fru talman! Demonstrationerna i Malmö under Sveriges ordförandetid, demonstrationerna i Göteborg samt terroristattackerna i USA innebär att händelser av extraordinär karaktär under detta år har påverkat rättsväsendets organisation, metoder, etik och moralfrågor och lagstiftning. Som har sagts har det satt tilliten på rättssystemet på prov och även blottat brister i systemet. Fru talman! Indirekt kommer EU och dess institutioner i samtliga fall i fokus. Erfarenheterna reser också frågor och tankar. Alla demonstranter kan inte dras över en kam. Jag ifrågasätter polisens kännedom om politiska och ideella grupper. Många ungdomar och vuxna som demonstrerade, var de i polisens ögon fiender mot staten eller samhällsmedborgare som polisen ska inkludera i begreppet värna medborgarnas trygghet? Användningen av skjutvapen och andra alternativ är en fråga, liksom lagstiftning i raketfart utan tid till eftertanke, som vi här har debatterat, rättssäkerheten i andra hand och konsekvenserna i tredje. Vi erfar, fru talman, att mer och mer inom rättsväsendet bestäms och avgörs överstatligt, med endast regeringen och dess representanter vid mötena. En stor del av rättsväsendets budget går till EU samarbetet. Den totala notan för Malmö, Göteborg och andra insatser när det gäller polisen är ännu inte klar - vi kan inte se den siffran. Men även en stor del av rättsväsendets budget går till myndighetstjänster och resor som företas i det allt intensivare samarbetet inom tredje pelaren, med utökningen av EU:s organisation och befogenheter med personal. Europol har på ett bräde tillförts 15 nya medarbetare. Eurojust måste ha två svenska åklagare på heltid. Det är domstolsakademi, polisakademi och brottsförebyggande nätverk. Just nu diskuteras om en gemensam gränspolis ska skapas. Italien utreder frågan, och Finland driver på. Det börjar alltid med en grupp, som sprids till ett nätverk, som blir en organisation, som får en utökning, och sedan blir det överstatlighet. Fru talman! Miljöpartiet motsätter sig planerna på en EU-gränspolis. Den frågan borde inte ens ha lett till en utredning. EU-samarbetet utgör alltså en ökande andel av utgiftsområdets verksamhet, och regeringen konstaterar att området polisiärt och rättsligt samarbete framstår som ett av de allra mest expansiva samarbetsområdena just nu. Regeringen ivrar för detta - landet som vill gå längst. Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet, men det finns en tendens att detta naggas i kanten. Principen om ömsesidigt erkännande och att ovillkorligt lita på de andra medlemsstaternas rättssystem kan leda till ändringar i både regelverk och arbetsmetoder för domstolar, åklagare och polisen. En majoritet av partierna har gett sitt stöd till denna utveckling, men Miljöpartiet efterlyser en helhetssyn och en konsekvensanalys. Målet för kommunalpolitiken är att minska brottsligheten och öka tryggheten för människor. Med Miljöpartiets politik - om vi ensamma hade fått härska - hade mer resurser kunnat gå till nätverk och problembaserad och brottsförebyggande verksamhet. Men EU-samarbetet kräver, som sagt var, mer och mer pengar. Med denna markering, fru talman, står jag i övrigt bakom budgetförslaget för utgiftsområde 4. Alla partier har samma påse pengar att fördela till de olika utgiftsområdena. De partier som ökar på rättsväsendets budget borde också tala om vilka andra utgiftsområden som får mindre för att medborgarna ska kunna få en helhetsbild. Kriminalpolitiken måste, enligt vårt sätt att se det, utgå från kunskapen om brottsligheten och måste innefatta åtgärder inom samhällets alla sfärer och på samhällets olika nivåer. Kriminalpolitiken måste vara en integrerad del av samhällspolitiken. En framgångsrik kriminalpolitik kan bara drivas inom ramen för allmän välfärdspolitik, som innefattar mål om social trygghet, rättvis fördelning och stärkt solidaritet människor emellan. Som sagts tidigare, är det väl här skiljelinjen går mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna å ena sidan och i synnerhet Moderaterna å andra sidan. Samhällets insatser för barn och ungdomar, för alla dem som inte har föräldrar som av någon anledning kan ta föräldraansvaret, måste vara effektivt. Verksamheten inom skola och socialtjänst är centrala delar av kriminalpolitik byggd på helhetssyn och kunskap. Moderaternas Fredrik Reinfeldt har också fångat upp människors oro och rädsla, men när det kommer till kunskap negligerar han detta. Det är oerhört intressant att finna att man avfärdar både forskarna på BRÅ och kriminologerna på Stockholms universitet osv. som förståsigpåare, som om våldet och oron inte fanns. Det är oerhört farligt att gå på mediernas bilder, för där vill man ju skapa sensation. Det har också visat sig i forskningen när det gäller ungdomsbrott, för forskare som har följt den här utvecklingen, att politiker i alldeles för hög grad har reagerat på mediernas skildringar och inte sett på den kunskapsbaserade forskningen. Det är en fara. Politiska beslut kan inte fattas på de premisserna. Jag kommer från en konferens om barns och ungdomars brottslighet som BRÅ har arrangerat både i går och i dag. Det är mycket intressant att höra att Fredrik Reinfeldt också har kommit från denna konferens, för det är inte samma bild som ges. Visserligen är det riktigt att rån och grövre brott bland ungdomar som är 15-17 år har ökat, men det är inte så massivt som man kan få en tanke om och en känsla av när Fredrik Reinfeldt återger det. Vi måste gå på statistiken för dem som lagförs för brotten. Antalet lagföringar år 2000 för 15-17-åringar var ca 12 000. Av dem var den största delen, 6 300, brott mot förmögenhet, dvs. snatteri, stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel. 2 000 av dem var brott mot person, varav 1 378 var misshandel. Jag tycker inte att detta är en bra utveckling, att vi ser en ökning, men det är inte ett så stort antal - det måste vi ha klart för oss. Men det är inte bra med en ökning. Jag hörde också att ungdomar som har blivit utsatta för rånen - oftast mobiltelefoner men också pengar osv. - får hjälp. Det finns tre personer på Polishuset på Kungsholmen som täcker Stockholms län där brottsoffer får komma till samtal. Det var mycket intressant att höra hur det gick till. De ungdomar som har blivit utsatta för brott, dvs. brottsoffren, gav nästan samtliga en skildring av att när rånen hade begåtts fanns det fullt med vuxna i deras närhet. När man frågade varför de inte skrek på hjälp eller sade till, svarade de att de gjorde det men att inga vuxna reagerade. Då hjälper det inte hur många poliser vi än har. Poliser kan ju inte omgärda ungdomarna hela tiden, utan det måste vuxenvärlden göra. Varför hjälper inte de vuxna när de ser ungdomar råka illa ut? Varför har vuxna blivit rädda för ungdomar. Det är samma tendens inom skolvärlden. Detta är ett kapitel att utreda för sig. Det konstaterades också på BRÅ:s föreläsningar att det har förts en konstant kriminalpolitik, att den inte har blivit mjukare. Det är ungefär samma om man ser från 90-talet fram till år 2000. Domstolarna dömer ungefär på samma sätt under den här perioden. Det har alltså inte skett något drastiskt. Sammanfattningsvis när man ser på ungdomsbrotten kan man säga att det är en positiv kurva, som går ned, förutom när det gäller våldet, som har ökat. Alla andra typer av brottslighet har gått ned. Kriminalpolitiken och samtliga åtgärder som vidtas inom rättsväsendet ska bygga på kunskap om brottsligheten, dess orsaker och effekter och vidtagna åtgärder. Vi får en bra kunskapskälla genom BRÅ:s alla skrifter och undersökningar som ges ut. Det är väl en självklarhet att vi måste ta del av detta. Vi kan inte styras, som jag sade, av mediernas skildringar. Av den totala budget som vi har på 24 miljarder för budgetåret 2002 fördelas den största delen, 13,7 miljarder, till polisen. Det är över hälften. Under perioden 2002-2004 höjs anslagsramen med 2 miljarder utöver pris och löneomräkningen. Det innebär, fru talman, fler civila specialister, rekrytering av poliser och även åtgärder mot glesbygdsproblematiken. Det är viktigt att det sker förändringar här. Det pågår också en utredning som ser över glesbygdsproblematiken. Men det är också viktigt med ledarskap och organisation, att polisen vågar och kan ta in hjälp utifrån, inte minst när det gäller metodik och psykologi. Miljöpartiet vill trycka på några delar som vi tycker är viktiga. Det är tack vare vår envisa kamp för en bättre behandling av miljöbrott som det nu finns en särskild avdelning under Riksåklagaren som har ett nationellt ansvar. Tyvärr, måste jag säga, lyckades vi inte nå fram i förhandlingarna med att tillsätta de tio extra miljöåklagare som Riksåklagaren behövde. Däremot fick vi 15 miljoner, öronmärkta pengar inom polisen, att använda för bekämpning av miljöbrott. Jag hoppas att dessa används till att anställa poliser som på heltid kan utreda miljöbrott. Under 2000-talet avsatte polisen 11 miljoner, också av särskilt anvisade medel. Jag tycker att dessa borde ha använts mer till just heltidsanställda poliser eller civila specialister med ekologi och biologi som huvudämnen. När det gäller domstolarna är det nu ett moratorium på att göra förändringar inom tingsrätterna. Det som har gjorts tycker jag har varit en bra förändring, men för att gå vidare måste vi ha en utvärdering. Inte minst Sveriges geografi ställer speciella krav på tillgängligheten. Men den viktigare frågan för domstolsväsendet är den kommande domarutbildningen, som måste förändras. Den nuvarande formen är inte en form som passar i det moderna samhället. Om detta har jag framfört åsikter i 1995 års domstolskommitté. Då var det inte många som höll med mig, men i dag är det tydligt att det behövs en förändring då man har svårt att rekrytera människor. Jag önskar, fru talman, att alla de målformuleringar och prioriteringar i budgetpropositionen för de enskilda myndigheterna skulle vara en obligatorisk lösning när det gäller arbetstiden, inte enbart för verksamhetschefer utan för alla anställda inom rättsväsendets myndigheter. Alla kunde då i gemensam anda planera utifrån målformuleringarna. Det är också viktigt att det sker en verksamhetsuppföljning, en effektiv budgetkontroll och en ledningsorganisation med ett ledarskap som inte är pyramidformat med enbart ordergivning. Till sist, fru talman, den internationella insatsstyrkan mot terrorism, som inrättades 1988-1989. Den har aldrig använts en enda gång för detta ändamål. Det ska vi vara glada för, men samtidigt är det ju ett problem att ha en styrka som aldrig utnyttjas på ett resursriktigt sätt. Därför kunde andra arbetsuppgifter ingå i den internationella insatsstyrkans uppgifter. Det var alldeles nyligen som vi införde denna ändring. 50 % av tiden måste de öva och se om sitt material, men resterande tid skulle de kunna vara ute i landet om de fick beredskap. Men de måste också ha erfarenhet av vanligt polisarbete bland andra poliser. Nu är jag bekymrad, fru talman, för hur detta ska bli, för plötsligt bytte Vänsterpartiet sida utan att vi, som jag tycker, har fått något riktigt underlag för detta. Stockholms läns polisresurser kommer att minska, och där behövs ju dessa resurser - en styrka på 50-55 man. Det är bekymmersamt redan som det är. Vad är då det bästa resursutnyttjandet? Vad ska de resterande 50 procenten göra när de inte ska ingå i Stockholms län och delta i det övriga arbetet? Nu är detta en isolerad grupp som bara ska tränas. Hur många gånger de kommer att användas är det ingen som vet. Vad ska de göra resten av tiden? Det är ett stort frågetecken. Av Rikspolisstyrelsens promemoria år 2000 framgår att en överföring av en operativ resurs, att föra över insatsstyrkan till central nivå, skulle vara ett avsteg från den grundläggande principen att det operativa polisarbetet så långt som möjligt ska ske med lokalt placerade resurser. Det måste därför finnas mycket starka skäl för att göra en sådan förändring. Vilka, Vänsterpartiet och de borgerliga partierna, är de starka skälen? Det är också att föredra att insatsstyrkan knyts till en lokal polismyndighet med hänsyn till behovet att varva arbetet i insatsstyrkan med vardagligt polisarbete. Rikspolisstyrelsen vill inte göra förändringar utan vill behålla den under polismyndigheterna i Stockholms län. Detta var alltså Rikspolisstyrelsens synpunkter. När det gäller länspolischeferna vet jag att det är en stor majoritet av länspolischeferna som också vill ha det på detta sätt. Nu måste varje länspolismyndighet avstå medel från sina resurser, som de säger, till insatsstyrkan som bara ska öva och inte göra någonting annat. Jag är alltså bekymrad också för att en isolerad grupp kan skapa egna referensramar och endast åstundar skarpa uppdrag. Den här gruppen är väldigt bra på att lobba. Jag yrkar bifall till reservation 11.

Fru talman! Kia Andreasson har varit på BRÅ:s informationsdagar om bl.a. brottsstatistik, och så hävdar hon att ökningen inte är så kraftig. Jag vet inte om Kia Andreasson har varit särskilt uppmärksam, för den rapport som presenterades där visade bl.a. att ungdomsbrotten har fördubblats sedan 1990 och att våldsbrotten bland unga, 15-17 år, ökat med 30 %. Professor Kühlhorn, som har tagit fram dessa undersökningar på uppdrag av Statens institutionsstyrelse, säger också att detta bl.a. beror på den misslyckade integrationspolitiken. Min ena fråga till Kia Andreasson är: Om det inte finns några problem med ökad brottslighet bland de unga, finns det då heller inte någon integrationsproblematik ute i våra ytterområden? I rapporten sade man också att socialtjänsten inte klarar av att fånga upp de här ungdomarna när det verkligen har gått snett. Då är min fråga om Kia Andreasson tycker att det här är angeläget. Är Kia Andreasson i så fall beredd att satsa mer på kommunerna för att de ska kunna satsa mer pengar på socialtjänsten, eller hur har Kia Andreasson och Miljöpartiet tänkt lösa frågan? När det gäller den internationella insatsstyrkan kan jag bara konstatera att Kia Andreasson är alldeles för dåligt insatt för att över huvud taget kommentera frågan. Det handlar inte om att polismyndigheterna ute i landet tyckte att det var så självklart att insatsstyrkan skulle ligga kvar under Stockholms polismyndighet. Vilka är det som är länspolismästare ute i länen? Det tycker jag att Kia Andreasson ska titta på. Vilken politisk tillhörighet har de? Hur ser deras tjänster ut? Skulle de kunna uttala sig hur som helst om den internationella insatsstyrkan? Däremot har jag hört att det ena länet efter det andra, inte mindre än sex län den här hösten, inte har kunnat ta tjänster från insatsstyrkan på grund av att man inte har haft resurser till det.
Fru talman! Det är som vanligt ett stort batteri av frågor. Jag hann inte uppfatta alla, men jag börjar med den sista om insatsstyrkan. Jag förstår inte att Ragnwi Marcelind tror att länspolischeferna skulle ha någon munkavle på sig. De har fått frågan vad de tycker vore det bästa, och de har svarat att det bästa vore att ha insatsstyrkan under Stockholms läns polisdistrikt och att kunna utnyttja den när de tycker att det behövs. Om länspolismästarna anser att de när behovet uppstår ändå kan få ta del av insatsstyrkan och de är tillfreds med det, förstår jag inte varför man ska blanda in politiska åsikter. Det är så fjärran så det kan jag inte förstå. När det gäller rån och grov misshandel, som har ökat i åldersgruppen 15-17 år, är läget allvarligt. Men man kan få skenet att det har varit en ökning precis rakt upp. Så stor är den inte om man ser på den. Det är en ökning, och det måste vi naturligtvis ta på oerhört stort allvar. Vi måste titta på vad vi ska göra. Det var där jag också kom in på vuxenperspektivet. Det är inte bara poliser eller lagstiftning som kan lösa denna fråga. Det är det allmänna, det omgärdande samhället med alla de vuxna som finns där.
Fru talman! Min följdfråga när det gäller Nationella insatsstyrkan handlar om det som Kia Andreasson sade om att vi inte har varit utsatta för några terrordåd. Vi har inte behövt använda den här styrkan. Är det Kia Andreassons och Miljöpartiets uppfattning att vi inte behöver ha någon beredskap för terrordåd i Sverige? Det blir ju en konsekvens av det sagda. När det gäller att det inte är så farligt att den här ungdomskriminaliteten har ökat vill jag säga att det faktiskt är så att den har fördubblats. Det är en alarmerande klocka för mig. Jag har statistiken bredvid mig här på bänken, Kia Andreasson. Statistiken visar att detta har fördubblats. Då menar jag att man ändå måste ta det som en oroande signal, inte minst till oss politiker, rörande vad vi gör för att åtgärda detta. Sedan gäller det detta att prioritera olika saker och var vi tar våra pengar ifrån. Det är klart att vi prioriterar olika. Kia Andreasson och jag prioriterar väldigt olika saker. Vi vill hellre ha fler poliser på gator och torg som skapar trygghet för samhällsmedborgarna än vi vill lägga våra miljoner på fler byråkrater i Regeringskansliet.
Fru talman! Eftersom Nationella insatsstyrkan inte har använts en enda gång menar jag att den också måste användas på ett annat sätt, i det vardagliga polisarbetet. Man kan inte ha en insatsstyrka som inte får användas utan bara övar, övar och övar. Man måste också använda dess resurser till annat. Därför har det passat bra i Stockholms län. Det har också varit bra att den har kunnat användas på det sätt som skedde för några år sedan. Den har kunnat användas ute i landet när det behövdes. Jag tycker att det var en bra och lagom överenskommelse som inte borde ställa till med så stora problem som jag ser att det kan bli när man har en isolerad grupp som inte deltar i det vanliga polisarbetet. Sedan gäller det ungdomars mest frekventa brott. Om man jämför 1990 och 2000 är det riktigt att det har fördubblats. Det är grov misshandel och rån, speciellt då rörande mobiltelefoner, som är en ny företeelse - eller det är nytt att ungdomar så frekvent gör detta. Det har också gjort att denna kurva har blivit så mycket högre. Mord och dråp och dödligt våld har däremot legat konstant under den här tidsrymden.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Kia Andreasson vad hon säger om vikten av uppföljning. Tidigare har vi satsat 20 miljoner kronor på miljöbrott, bl.a. på utbildning av både miljöåklagare och miljöpoliser. Nu satsas det ytterligare 15 miljoner kronor till miljöpoliser. Det är viktigt att följa upp hur dessa resurser har använts. Har de prioriterats just till miljöbrott? I juni i år ligger det 3 000 brottsmisstankar avseende brott mot miljön. Poliser som arbetar med miljöbrottsutredningar finns på väldigt få ställen. Detta är faktauppgifter som inte har hämtats ur några bilder i medierna.
Fru talman! Jag är fullständigt överens med Gunnel Wallin. Det är precis så här det ser ut. Därför behövs de här öronmärkta pengarna nu. Visst finns det ett behov av att följa upp detta. Polisen har en redovisningsskyldighet. Man får i regleringsbrevet reda på hur man ska använda de här pengarna. Eftersom det står redan i budgeten - det är väldigt ovanligt att man öronmärker pengar - måste detta redovisas. Det är så det ska vara.
Fru talman! Kia Andreasson, det hjälper inte med öronmärkta pengar. Det var ju de tidigare medlen också. De var också öronmärkta. Det hjälper inte heller att det står i budgeten. Där står det mycket som det sedan inte händer mycket med ändå. Det måste till andra åtgärder. Med tanke på den position som Kia Andreasson har när det gäller beslut vore det väl viktigt att driva detta.
Fru talman! Ja, det är precis det vi ska göra under denna period.
Fru talman! Jag ska kommentera det här med Nationella insatsstyrkan och vad som har varit viktigt för Vänsterpartiet när vi har tittat på den frågan. Det första var: Behöver vi en nationell insatsstyrka mot terrorism? Särskilt i dagens läge har det varit mycket klart och tydligt för oss att vi behöver ha den här speciella kompetensen. Nu har vi byggt upp den nationella insatsstyrkan. När vi sedan placerade den under Stockholmsmyndigheten och man gjorde en uppföljning för två och ett halvt år sedan konstaterade man att styrkan hade förlorat i kompetens. Man hade förlorat i utrustning. Det fungerade ytterst dåligt när det låg under länsmyndigheten här i Stockholm. Det här sade man i en utredning. Det sade länspolismästarna, och det sade också rikspolischefen. Vi i Vänsterpartiet sade redan då att vi ansåg att det var väldigt allvarligt att man inte fungerade på ett bra sätt och att de här konflikterna fanns. Därför gick vi sedan med på en överenskommelse om att Rikspolisstyrelsen skulle ta ett starkare grepp om styrkan. Man skulle följa upp deras utrustning och se till att det fungerade. När man sedan gjorde en inspektion för ett år sedan kvarstod i stort sett samma problem. Till viss del hade vissa problem förvärrats. Nu har man följt upp det här. Man håller på att titta på det. Vid den sista inspektionen för ett år sedan var det nio av tio av dem som inspekterade som sade att man borde flytta på den här styrkan. I dag är det inte alls samma ställningstagande ute hos länspolismyndigheterna. Vi anser att styrkan behövs. Den måste ha en hög kapacitet. När den inte fungerar tycker vi att det efter två och ett halvt år är dags att göra slag i saken. Det här var alltså inget nytt påfund från Vänsterpartiet utan vi tror att det här kommer att bli bra.
Fru talman! Det skulle inte vara samma inställning hos länspolischeferna. Hur vet Alice Åström det? Jag har inte sett något dokument som säger att det har ändrats. Vad är det för dokument? Man skulle ha förlorat i kompetens. Det som framkom i inspektionen skulle ju åtgärdas. Man har avsatt pengar för att rätta till bristerna. Det kan ju likaväl ske under länspolismyndigheten i Stockholm. Det är ingen skillnad. Jag skulle vilja ha kommentarer om vad denna insatsstyrka göra. Ska de öva mer än 50 % nu? Vad ska hända med resten av tiden om de nu inte får uppdrag ute i landet?
Fru talman! För det första kan man titta på den inspektion som gjordes för knappt ett år sedan där nio av tio - och det fanns också länspolismästare med i inspektionen - ansåg att man inte hade fått det att fungera. Kia Andreasson säger att det här kan man väl åtgärda, det kan väl gå lika bra när det ligger under Stockholmsmyndigheten. När man ser en verksamhet som under tre års tid har dragits med samma problem och man fortfarande inte har kunnat lösa dem, då måste man vara beredd att vidta åtgärder. Sedan vill jag lyfta upp två saker till. Den ena är när Kia Andreasson säger att de kommer att bli en isolerad grupp. Jag vet inte om Kia Andreasson betraktar Rikskriminalen som en isolerad grupp. De ligger också under RPS och jobbar över hela landet. Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att behovet av denna styrka när det gäller grov organiserad brottslighet och särskilda händelser är väldigt stort ute i landet. Det vi ser i dag, det vi från Vänsterpartiet ser som ett problem, är att man hos vissa länsmyndigheter bygger upp sina egna små insatsstyrkor som inte har samma kompetens. Man slösar med resurser när man ska bygga upp det på två nivåer. Vi bör använda den kompetens som finns. Men vi i Vänsterpartiet har sett det som en viktig demokratisk aspekt. När man har en styrka med den höga profilen, med den utbildningen och med ett speciellt uppdrag är det oerhört viktigt att veta när den styrkan används, vem som har fattat besluten och att man kan följa hela processen. I dag möter jag ofta både journalister och demonstranter som säger att man satte in nationella insatsstyrkan. Det gjorde man inte alls. Det var insatsstyrkan fastän det var under de 50 procenten som jobbade hos Polismyndigheten i Stockholm. Det ser vi som en tydlig brist att man inte kan klargöra när man använder en sådan specialresurs och vem som fattar beslut om det.
Fru talman! Jag förstår inte argumentet att de inte skulle kunna användas i hela landet om de var under Stockholms län. Man har möjligheten i dag att göra det, och det har det också gjorts. Anledningen till att jag befarar att detta kan bli en isolerad grupp är att man inte riktigt kan jämföra med rikskriminalen. Det är ett ganska litet gäng som hela tiden ska öva på dessa skarpa uppdrag. När jag har besökt nationella insatsstyrkan har jag sett att det primära är att bara ha sådana uppdrag. Jag tycker att det är värdefullt för en sådan styrka att även delta i vanligt polisarbete. Det ger ett annat perspektiv än att bara jaga dessa skarpa uppdrag.

Fru talman! Man blir lite rastlös när man sitter i tre timmar och lyssnar på andra. Å andra sidan tycker jag att det har varit väldigt intressant att höra alla partiers ideologiska uppfattningar i olika frågor. Jag tycker att det faktiskt är väldigt bra att vi försöker hålla en mycket hög debattkvalitet. Vi var här i fredags. Det var andra konstellationer. Vi är här i dag. Nu är det nya konstellationer. Men vi håller oss till sakfrågor. Jag tror inte att jag under de här tre timmarna har hört något enda personangrepp, som i andra sammanhang är så vanliga och trista och där man ger sig på varandras personliga egenskaper i stället för att hålla sig till sakpolitiken. Jag tycker att det har varit väldigt roligt och intressant att lyssna. Däremot har man inte kunnat undgå en viss irritation på vissa håll, en viss irritation över att saker och ting har förändrats. Så är det ju. Det här är min första budgetdebatt. Men det är så att under ett antal år skedde det neddragningar inom skolan, sjukvården och rättsväsendet. Det gjorde regeringen därför att man var tvungen att ta ett ansvar. Man gjorde det tillsammans med samarbetspartierna för att kunna göra de satsningar som nu görs på just dessa områden. Det är klart att man i opposition inte har det ansvaret. Då kan man kritisera även vid sådana tillfällen. Men nu är alltså läget annorlunda. Nu gör regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet den största satsningen någonsin på rättsväsendet. Aldrig någonsin i Sverige har det gjorts en så stor satsning. Detta är ett faktum som det inte går att blunda för. Detta gäller inte minst inom polisen. Vi har på kort tid gått från en till tre polisutbildningar. Vi har nu kapacitet att börja utbilda någonstans mellan 700 och 900 nya poliser per år. Dessutom finns de utredningar som Johan Pehrson nämnde och som gör att vi förhoppningsvis kan renodla uppgifterna, vilket gör att ännu fler poliser kan arbeta med de saker som jag tycker att de ska ägna sig åt, nämligen brottsbekämpning och förebyggande arbete. Man kan naturligtvis nu ge sig in i ett hypotetiskt aktionsförfarande och säga att 2006 ska det vara si och så många, vi ska 19 000 eller 20 000 poliser. Javisst, låt oss ha de diskussionerna när det så gäller, men det går inte att öka hur mycket som helst varje år om vi ska behålla den höga standard på polisen som jag i alla fall anser att vi ska ha. Som sagt: Det som gäller nu är den största satsningen någonsin, och det innebär att målet är att det 2004 ska vara 17 000 poliser i Sverige, mer än det någonsin har varit. Låt oss sedan i valrörelsen 2006 och kanske ännu senare diskutera om det ska vara 18 000, 19 000 eller 20 000. Det enda vi vet nu är att den här satsningen, som vi har gjort tillsammans, är en satsning som kommer att fortsätta. Polisen ska ägna sig åt brottsbekämpning och brottsförebyggande. De betyder oerhört mycket i de brottsförebyggande råd som nu finns i 200 av landets kommuner. Det allra viktigaste är just att förhindra att våra ungdomar hamnar i droger och kriminalitet. Det har talats här lite om välfärdsstatens betydelse. Jag tror att de allra flesta faktiskt håller med om att det finns en klar koppling mellan sociala orsaker och brottslighet - ju mindre inkomstskillnader, ju mindre sociala skillnader, desto färre brott. Och viceversa: Ju större inkomstskillnader, ju större sociala klyftor, desto grövre och större brottslighet. Så har det varit i alla tider, så är det överallt. Det finns orsaker till att människor begår brott. Det är ingen slump vilka som begår brott och var de begås. Det är därför så oerhört viktigt att se helheten och att göra de satsningar som vi nu gör tillsammans på familjen, den särskilda storstadssatsningen för att minska segregationen, de särskilda satsningar på skolan som gör att fler vuxna kommer ut dit, satsningar för att öka den sociala kontrollen på våra barn och ungdomar. Det är det här som också vid sidan av satsningen på polisen och rättsväsendet är så viktigt. Det går inte att bryta ut olika delar. Det är det som är strategin, Ragnwi Marcelind. Det är helheten som är det viktiga. Man kan inte isolera olika delar. Det har kommit uppgifter om brottsligheten. Vi vet att den totala brottsligheten, trots att många försöker ge en annan bild, inte har ökat sammanlagt. Det finns vissa delar som är väldigt oroväckande - narkotikabrottsligheten bland ungdomar. Den rapport som nu kom tycker jag är mycket oroande. Det ges förklaringar där. Jag har inte varit på BRÅ-konferensen, men jag har tagit del av den. Det är alldeles tydligt att det finns orsaker, vi står inför nya situationer. Det handlar om andra saker än bara dem som vi är vana att diskutera här. Det är oerhört viktigt att den här forskningen finns. Det går inte att säga som Fredrik Reinfeldt att det är förståsigpåare. Det är som sagt oerhört viktigt att vi har den här forskningen. Det är jättebra. Jag är övertygad om att Fredrik Reinfeldt och Johan Pehrson och alla vi här gör allt vad vi kan för att sätta oss in i de här frågorna och verkligen arbetar seriöst med dem. Men vi behöver också den här forskningen. Jag har i varje fall inte tagit del av någon forskning som säger att högre straff är receptet. Jag har aldrig tagit del av sådan forskning. Jag har tagit del av massor av forskning som säger motsatsen. Det är därför som man inte kan säga: Nej, de som står för forskningen är förståsigpåare. Likadant kan det finnas olika uppfattningar om hur mycket man ska lägga sig i domstolarnas arbete. Det är så att domstolar utvecklar sin praxis. I vissa avseenden, som vid grov misshandel, ligger de lägre i förhållande till straffskalan. Och när det sker har det naturligtvis samband med att det är yngre brottslingar, precis i enlighet med lagen. Vissa straff utvecklas och blir högre. Vi vet att straff för mord och grova narkotikabrott har utvecklats och blivit högre. Vi kan ha synpunkter på det personligen. Men vi politiker kan inte gå in och säga till domstolarna vid enskilda brott att här borde ni döma högre, utan det handlar om domstolarnas praxis. Sedan kan vi naturligtvis, om det är en majoritet för det i riksdagen, göra lagändringar, höja straffen och säga att för grov misshandel ska minimum vara fyra år. Men vi kan inte tala om för domstolarna hur de ska döma. Då är vi inne på ett område där vi inte ska vara. Det är alltså viktigt att hela tiden fortsätta arbetet och jämföra skillnaderna. När det gäller ungdomar är det mycket viktigt att tidigt göra de insatser som nu görs med de 5 miljarder som satsas på skolor och daghem. Vi vet att problemen uppstår tidigt. Många säger att man kan se det tidigt, och då måste insatserna göras. Man kan inte vänta tills ungdomarna har blivit straffmyndiga och tro att man minsann kan visa att man inte accepterar deras beteende och att straffen ska vara högre för att visa att brott inte ska begås. När ungdomar kommer i den åldern gäller det att utveckla påföljderna så att man tillämpa principen att det ska vara hårda, tydliga och klara påföljder, men vi ska inte stöta bort våra barn och ungdomar med alltför repressiva åtgärder, för då förlorar vi dem. Det vore ett oerhört misslyckande om vi stötte bort 15 18-åringar, om samhället redan där förlorar sina barn. Det är därför som regeringen har gett i uppdrag till BRÅ, Socialstyrelsens och SIS att utvärdera den påföljdsreform som har skett. Det är också därför som vi har planerat att göra en översyn över hela påföljdssystemet. Jag anser att de traditionella påföljderna, böter och fängelse, passar illa för ungdomar. Varför inte fängelse är olämpligt tror jag inte att jag behöver utveckla, men böter är inte heller särskilt bra. Det ger inte de tydliga och klara reaktioner som barn och ungdomar behöver när de har begått ett brott och när de har gjort fel. Det här är alltså ett oerhört viktigt arbete. Tillsammans med den forskning som sker får vi fortsätta att med tiden utveckla de olika påföljderna. Man måste se helheten. Det gäller att så få barn och ungdomar som möjligt hamnar i brottslighet. Men det är klart, hur vi än gör kommer det alltid att finnas några som hamnar där. Så är det överallt. Det gäller alltså att så få som möjligt hamnar inom den traditionella kriminalvården som vuxna. Men vi får inte lämna dem som gör det i sticket. Även här måste man fortsätta att arbeta för att människor ska kunna ta sig tillbaka till samhället, för att de ska kunna leva i samhället som alla andra. Det är därför viktigt att man använder tiden i fängelse till att arbeta med återanpassningen. Nu måste vi särskilt satsa på narkotikabekämpning i fängelserna. Det är ett problem. Vi för diskussioner om och har långtgående planer på att införa ett system som innebär att man har olika enheter, olika anstalter just för dem som är särskilt motiverade. Det är för att minska återfallen som det sedan den 1 oktober finns möjlighet att använda s.k. fotboja. Det ska inte vara så att man en dag efter ett långt fängelsestraff bara står utanför fängelseportarna. Vi måste arbeta för att man ska få ned återfallsbrotten. Då ska det vara möjligt för den som sitter i fängelse att ta de kontakter som behövs och att skaffa arbete och bostad under påföljdstiden. Det är också ett sätt att sätta press på myndigheterna för att de redan före påföljdstiden är slut ska kunna påbörja ett arbete på ett bra sätt, så att det inte blir den svåra situation som råder i dag. Situationen i kriminalvården är annorlunda än tidigare. Det gör också att det finns ett behov av att se över hela lagstiftningen på det här området, och det arbetet pågår också. Som sagt, det är helheten som gäller för att man ska få ned brottsligheten. Får vi det kommer naturligtvis också brottsoffren att få det bättre. Bakom varje brott finns det ett brottsoffer. Det har genomförts stora förändringar och förbättringar för brottsoffer. Men för många brottsoffer är det fortfarande svårt att känna en trygghet vid en rättegång. Det är därför som förslagen i brottsofferpropositionen som träder i kraft den 1 juli särskilt inriktar sig på förståelsen och kunskapen hos brottsoffer. Det gäller inte minst när det är barn som är brottsoffer, som är en mycket svår grupp att utreda. Det är också därför som vi nu har initierat idén om hur vi ska kunna hjälpa de kvinnor som är en särskilt utsatt situation, nämligen när de utsätts för våld i hemmet. Arbetet med brottsoffer kommer att fortsätta tillsammans med det förslag som jag tidigare har presenterat, att även unga brottsoffer ska ha en garanti för att det går fort. Det är jättebra att det går med särskild skyndsamhet när det gäller unga lagöverträdare, men det ska också gälla unga brottsoffer. En ytterligare viktig sak i samband med ungdomsvåld och kvinnofrid är att handläggsningstiderna förkortas, vilket också har sagts här tidigare i dag. Det pågår olika projekt och samarbeten i Sverige. Det finns mycket goda resultat t.ex. från Handen utanför Stockholm och Jönköping. Det är då viktigt att ge förutsättningar för kortare handläggningstider, och ett sådant arbete pågår också. Den finns en utredning som presenterade sitt första förslag i juni och som kommer med nya förslag i december. Dessa förslag ska genomarbetas för att man ska kunna ge möjlighet att få en bättre överblick över processen och för att få myndigheterna att arbeta sida vid sida i stället för att hela tiden vänta på de olika delarna i brottsutredningen. Ja, det här är regeringens och samarbetspartiernas politik för att man ska kunna minska brottsligheten. Vi koncentrerar oss på det brottsförebyggande arbetet. Det handlar mycket om en satsning på familjen och skolan. Brottsbekämpningen har fått ökade resurser, och vi arbetar också med att minska återfall i brottslighet. Det här är den politik som vi tror är den mest framgångsrika i kampen mot brottsligheten.

Fru talman! I mitt allmänna berömmande i slutet av mitt anförande glömde jag bort att yrka bifall till reservation nr 14, vilket jag härmed gör. Jag är lite oroad över justitieministerns helhetssyn och helhetsbild. Man kan dra slutsatsen att det är inkomstskillnaderna som gör att det finns brottslighet. Jag trodde att det berodde på bristen på jobb och en havererad utbildning. Vi har en gymnasieskolan som producerar förlorare. Det som skulle bli en gymnasieskola för alla blev en gymnasieskola för hälften. Detta är en enorm utslagningsmekanism. Det finns en betydande brist på närvarande vuxna i familjerna. Det här måste vi ta tag i. Sammantaget kan vi prata om den segregation som vi kan se. Många människor är i praktiken exkluderade från arbetet, åtminstone från vitt, hederligt arbete som beskattas, men de är inkluderade i alla bidragssystem. Det leder till ett utanförskap och en problematik. Det är detta som är utmaningen för oss här i kammaren, inte inkomstskillnaderna, utan det är fattigdomen. När det gäller satsningarna på skolan, vården och omsorgen på 5 miljarder blir man lätt förskräckt. Om jag öste på 10 miljarder, justitieministern, skulle det inte räcka när vi har en skola som står helt tafatt när elever och lärare får stryk. När man inte vet vad man ska ta sig till spelar väl inga miljarder i världen någon roll om man inte har ett grundläggande normgivningssystem i skolan. Jag skulle vilja ha en kommentar till detta.
Fru talman! Sociala skillnader beror många gånger just på arbetslöshet. Det om någonting leder väl till skillnader i familjers ekonomi. Det är därför som det är så oerhört glädjande och bra att arbetslösheten har kunnat sjunka till under 4 %. Jag måste erkänna att när jag hörde om målet 4 % för några år sedan tänkte jag att det inte kommer att gå. Arbetslösheten var ändå dubbelt så hög. Hur skulle man kunna få ned den till 4 %? Men det målet har klarats av. När det gäller satsningarna på olika områden är satsningen med 5 miljarder på skolan väldigt viktig. Det kommer att innebära att 15 000 nya lärare ska kunna anställas i skolan och i förskolan. Dessa lärare är mycket bra utbildade och mycket kompetenta. De är minsann inte handfallna, utan de står för de normer som måste sättas i skolan. Det är oerhört viktigt att vi börjar här och att det inte bara - vilket i och för sig är oerhört viktigt - lärs ut kunskaper, utan det måste finnas utrymme för den sociala kontrollen av vuxna i skolorna. Det är därför som denna satsning år så viktig.
Fru talman! Mitt blodsocker sjönk så drastiskt att jag yrkade bifall till fel reservation. Det är nr 15 det gäller. Men annars är jag inte ett dugg förvirrad, som ni märker. Jag tänkte säga att det inte spelar någon roll om det kommer 15 000 nya vuxna till skolan. Jag skulle helst vilja se en massa riktiga lärare och inte människor som inte har den utbildning som jag tycker att en lärare ska ha. De vet ju inte vad de ska göra. De kan inte punktbevaka alla ungdomar. Om det kommer till våldsutövning och det sker tragiska händelser - jag är fullt medveten om att det är undantag och inte regel - måste man veta vad man ska göra. Det vet man inte i dag, och det tycker jag är häpnadsväckande. Här borde justitieministern, även om andra ministrar har svårt att göra det, ta tydlig ställning. Jag tänkte också ta upp poliserna. Vi märker nu att tanken på närpolisverksamhet tas tillbaka. Verksamheten ersätts med fler fasta utryckningsenheter, fasta spaningsenheter och fasta narkotikaenheter. Den tanken överges. Hur få närpolisområden anser justitieministern att det ska finnas hos en polismyndighet - t.ex. i Örebro län - innan man får erkänna att man har givit upp när det gäller närpolisreformen?
Fru talman! Jag tror att det kan bero på Johan Pehrsons blodsockerhalt att han säger att det inte spelar någon roll om det kommer 15 000 lärare till skolorna. Jag vill säga att det är alldeles fel att tro att lärarna inte utvecklar en oerhörd kompetens under de 3 1⁄2 år de ägnar åt lärarutbildningen. Det lärarna kan göra är oerhört viktigt. Det är inte så att lärare kommer ut på skolorna och inte vet vad de ska göra. Inom parentes kan jag säga att jag är gift med en lärare, och jag har följt frågorna på nära håll. Det är en mycket orättvis bild man ger av våra lärare om man säger att de inte vet hur man ska hantera problem i skolorna. Närpolisreformen kom samtidigt som det gjordes neddragningar inom polisen. Närpolisen har haft det svårt och kämpigt. Ändå har BRÅ kunnat visa att närpolisen lyckas utreda en mycket stor del av fallen. Det har gjorts sammanläggningar av ekonomiska skäl, men det har också gjorts sammanläggningar av närpolisområden som bygger på att polisen vill få ut mer resurser. Framför allt under våren var det så. Varje gång en polismyndighet fann att det var bättre att ha en än två polisstationer sades det att polisen lade ned två närpolisstationer. Detta skedde trots att polisen sade att man får mer ut av verksamheten om man gör på detta sätt. Närpolisreformen är fortfarande relativt ny. Verksamheten kommer att fortsätta att förändras. Den kommer att vidgas ibland och minskas ibland i olika områden. Det ska inte utnyttjas i den politiska debatten som bevis för att det bara är neddragningar inom polisen. Jag tror oerhört mycket på närpolisen. Jag kommer att arbeta för att den ska utvecklas.

Fru talman! Justitieminister Thomas Bodström konstaterar att det finns orsaker till brotten. Jag hörde ett långt anförande om att man gör lite här och lite där och att det ska bli så bra. Skulle jag kunna få en mer djuplodande analys av vad det är som har gått snett i det socialdemokratiska välfärdsbygget? Socialdemokraterna har ju - Thomas Bodström har visserligen inte varit med hela tiden - haft makten de senaste 60 av 69 åren. Var är analysen av problemet med den socialdemokratiska välfärdsstrukturen? Varför har ni inte utrotat brottsligheten? Det räcker inte med någon liten satsning i dag. Vad gjorde ni på 30-, 40-, 50-, 60-, 70-, 80 och 90-talet? Det måste vi får reda på innan vi kan ta diskussionen om vart ni nu ska gå på allvar. Vi måste se om ni över huvud taget vet var ni har varit och vad ni har ägnat er åt. Vad gäller poliserna noterar jag att Thomas Bodström skriver ned antalet poliser och nämner siffrorna 700-900. Jag tror att de tre polishögskolorna har möjlighet att ta in 720 aspiranter, men då blir det knökfullt. Thomas Bodström säger att målsättningen är att komma upp till 17 000 poliser. Sedan säger han att vi får diskutera resten i valrörelsen 2006. Tackar så hemskt mycket! Jag tror att det finns en hel del väljare som vill ta det redan i valrörelsen 2002 och som vill ha ett löfte som sträcker sig längre och som innebär att vi närmar oss det antal poliser som polisen själv säger behövs för att man ska kunna komma åt vardagsbrottsligheten. Varför ska vi acceptera er agenda? Det är klart att det går att få fler poliser på plats än de 17 000 som regeringen orkar upp till, men det tar några år. Det har vi också medgivit. Vi har varit mycket noggranna inom moderaterna när vi har angivit hur vi ska kunna komma upp i 20 000, som är det antal som behövs. Jag tänker inte vänta till 2006. Jag hoppas att riksdagskandidater från Örebro inte heller kommer att göra det, utan att vi får denna diskussion när väljarna vill ha den - redan nästa höst.
Fru talman! Jag skulle alltså på två minuter försöka redogöra för 70 års socialdemokratiskt regeringsinnehav. Nej, skämt åsido: Ska vi vara nyanserade, vilket jag tycker att vi ska vara, kan jag säga att jag inte tror att det har funnits något samhälle någonstans som har varit utan brottslighet. Jag tycker inte att Sverige ska skämmas över den brottslighet som finns. Däremot finns det många saker som kan göras ännu bättre, och där måste vi hela tiden fortsätta vårt arbete. Man kan jämföra utvecklingen i Sverige med utvecklingen i det land som moderaterna brukar kalla föregångsland, dvs. USA. Vi har i dag ungefär 4 000 fångar i Sverige. I USA finns det bortåt 2 miljoner. Om vi i Sverige skulle ha motsvarande andel fångar skulle antalet vara 15 gånger större, dvs. 60 000 65 000. Det är skillnaden mellan traditionell välfärdspolitik och den politik som man har utvecklat i USA under dessa år, och det är de resultaten vi ser nu. Jag vill understryka att satsningen på polisen ska fortsätta. Man startar inte polisutbildningar hur som helst. Det kommer att fortsätta. Sedan är det svårt att veta hur det ser ut 2005 och 2006 vad gäller t.ex. den tekniska utvecklingen. Det är svårt att veta om det behövs fler poliser eller en större satsning på teknik. Men jag vill understryka att denna satsning kommer att fortsätta. Jag tror att Fredrik Reinfeldt och jag är överens om att det inte går att utveckla hur snabbt som helst. Men det är vår målsättning att fortsätta att satsa på polisen.
Fru talman! Jag ska be att få välja mina egna favoritländer. Jag har alltid haft Sverige som föregångsland, och det kommer så att förbli. Det är här jag bor med min familj, och det är här jag vill fortsätta att vara. Jag menar att det ni i realiteten gör är att ni blundar för den brottslighet som vardagssvenskarna ser och lever med hela tiden. Det är på det sättet ni använder förståsigpåarna. De berättar att antalet brott inte har ökat och att det bara är anmälningsfrekvensen som stigit. På det sättet försvinner många människors oro och ångest över att vara omgivna av brottslighet och dessutom få höra att ingenting ska göras åt det. Det är det landet jag vill förändra. Då behövs det fler och mer synliga poliser. Då behövs det straff som är mer ingripande än de vi har i dag. Det är ett sätt att ställa sig på brottsoffrens sida. Vi har tittat lite på de budgetsiffror som Thomas Bodström rör sig med. Flera myndigheter har kommit till utskottet och sagt att de redan har använt en mycket stor del av sina resurser. Kriminalvården har sagt att man måste använda krediten för att klara de ökningar som nu är på gång. Vi måste alltså börja bedriva kriminalvård på krita. Polismyndigheterna kommer att få problem med kommande löneavtal. Det finns ingen ersättning för det stora radiokommunikationssystem med TETRA-standard som polisen nu själv ska ta fram. Bosse Ringholm har problem med utgiftstaken. Här lovas massa saker som det inte finns resurser till. Det, menar jag, är ett budskap som svenska folket måste få höra. Det duger inte att lova på krita. Dessutom vet vi hur den socialdemokratiska agendan ser ut. Dessa frågor är inte de frågor som socialdemokrater söker sig till först. Det är alltid något annat som kommer före. Satsningen får ha varit hur stor som helst, men det ni gör är att ni fyller igen gropar ni själva har grävt. De fem terminerna med stängd polishögskola innebar 1 000 poliser mindre. Det är de siffrorna ni knappt kommer upp till när ni nu gör de stora satsningar Thomas Bodström skrutit om så många gånger. Det är det som är verkligheten. Det är det som leder till att det blir brister och till att inte tillräckligt görs mot brottsligheten i Sverige i dag.
Fru talman! Det är framför allt vardagsbrottsligheten som berör våra medborgare. Jag ska faktiskt passa på att ge beröm till Fredrik Reinfeldt, för Fredrik Reinfeldt brukar inte försöka utnyttja särskilda våldshändelser i samhället till att piska upp en sådan stämning att det skulle bli brott som det är en mycket liten risk att våra medborgare drabbas av. Jag tycker också att vardagsbrottsligheten är det som är allra viktigast för den största allmänheten. Det är nog så besvärande att drabbas av ett bilinbrott eller ett sommarstugeinbrott, och det är naturligtvis det som är den största risken. Forskningen kring brottslighet är oerhört viktig, även när det gäller anmälningsbenägenheten. Det är förstås glädjande att man i dag har en mycket tydligare distinktion på våra skolgårdar och att man anmäler våld i dag, som man inte gjorde tidigare - man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden. Det här är någonting som är viktigt att lyfta fram så att det inte målas upp felaktiga bilder av verkligheten, vilket också skapar en onödig oro hos våra medborgare. Sedan vill jag säga att det nog inte i första hand är straff som brottsoffer önskar sig, utan en ökad trygghet och bättre skydd. Sedan är straff också en viktig del. Vi har som bekant allvarliga straff för våldsbrott. Slutligen vill jag säga att det hela våren sades att de här pengarna inte ens räcker till att täcka underskottet hos våra poliser. Det sades när vi gjorde den största satsningen som har gjorts. Vad har vi nu för resultat, trots att vi har haft de svåra kravallerna i Göteborg och trots att vi har haft en situation efter den 11 september som mycket riktigt har tagit mycket stora resurser i anspråk? Jo, polisen har inte längre något budgetunderskott, som det ser ut nu, till årsskiftet. Vi har alltså inte något budgetunderskott. Ändå kan vi fortsätta att göra den här satsningen. Det är det som är verkligheten i Socialdemokraternas och samarbetspartiernas Sverige.
Fru talman! Saker och ting har förändrats, sade justitieministern. Jag ska belysa detta med ett par exempel. Den 15 november 2000 sade justitieministern i ett frågesvar: Enligt regeringens bedömning är den största satsningen någonsin på polisväsendet tillräcklig för att polisen ska klara sina åtaganden med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU utan att den övriga verksamheten blir lidande. Den 16 december sade ministern i en debattartikel: Det kommer nog att kosta 50 miljoner ungefär. I december 2001 har Rikspolisstyrelsen räknat fram notan: 315 miljoner kronor, varav 144, som jag tidigare nämnde i mitt anförande, berör Göteborg. Justitieministern säger att polisen inte har något underskott. Beror det på att man inte har betalat ut pengar till t.ex. Göteborg för de ökade omkostnader som man hade i samband med detta? Där har man inte ens fått en indikation eller en signal om att man ska bli kompenserad för det som hände där. Jag skulle tycka att det vore bra att få reda på det, eftersom verkligheten, som jag möter den, ute i landet inte ser ut så som justitieministern säger. Det kanske beror på att Rikspolisstyrelsen håller in pengarna för att täcka budgetunderskotten. Men hur ser det ut ute i länen?
Fru talman! Ragnwi Marcelind! Polisen har en budget på 13 miljarder. Man ska försöka få det att hela tiden ligga jämt. Den allra största delen av detta är lönekostnader. De ligger på 75-80 %. Sedan är det lokalkostnader på ungefär 10 %. Det är variationerna i lönerörelser och lokalkostnader som har den stora betydelsen för utfallet av polisens ekonomi. Det finns alltså resurser för sådana här händelser, trots att det har blivit mycket dyrare i Göteborg än vad som beräknades, trots att polisen har behövt göra insatser långt utöver det vanliga i samband med terroristdåden. Jag får ofta frågan: Hur ska det här finansieras? Det kan vara när det är ett nytt system eller vilken teknisk utveckling som helst eller att det kommer extrakostnader. Det finns i hela det här området. Sedan är det väldigt svårt att säga exakt var det hamnar. Men nu visar det sig att man vid årets slut är i balans. Vi har prickat alldeles rätt. Jag är fullt medveten om att det skulle kunna ligga någon procent åt något håll, men det vi siktar på är att polisen inte ska ha något underskott i sin budget och ändå kunna fortsätta. Det är alltså av oerhört mycket större betydelse hur lönerörelsen går än att det är någon enskild kostnad, t.o.m. så stora kostnader som Göteborgshändelsen medförde och de extra kostnaderna i samband med terroristdåden.
Fru talman! Jag tackar för det svaret och kan med det säga att jag kan föra fram hälsningar till alla de län som säger att de inte ens har råd att anställa folk att helheten är den att vi inte kommer att ha något underskott, och man får komma med nya ansökningar till Rikspolisstyrelsen. Justitieministern säger att man gör den största satsningen någonsin på rättsväsendet. Det är kanske att ta i lite grann att säga så innan man har kommit fram till att åtminstone utbilda 900 per år. Åren 1986-87 utbildade man faktiskt 700-800 per år. Jag skulle vilja säga att vi i stället i dag kanske har historiens mest komplexa samhällssituation och samhällsstruktur som kräver helt andra åtgärder och insatser än vad vi tidigare har varit med om. När det gäller strategin om förebyggande insatser välkomnar jag justitieministerns hållning, att helheten är viktig. Då räknar jag med att justitieministern och socialdemokraterna är med och stöder oss i de förslag som vi har lagt fram om att målmedvetet, långsiktigt och med stor beslutsamhet medvetandegöra just föräldrar och vuxenvärlden om deras möjligheter och deras ansvar när det gäller normöverföringen. Det är ju det som det handlar om. Eller har justitieministern något annat svar på frågan om vilka som ska förmedla normöverföringen om det inte är föräldrarna eller de vuxna som finns nära barnet? Sedan vill jag bara säga att jag är glad åt att justitieministern är med här i dag. Det är strongt. Vi har haft tidigare budgetdebatter där ingen minister har varit med, så jag välkomnar ministern och hoppas att han inte har blivit alltför uttröttad utan fått inspiration till sitt fortsatta arbete.
Fru talman! Det är möjligt att jag missade något enstaka tidigare socialdemokratiskt innehavande av makten, men det här är trots det på längre sikt den största satsningen som faktiskt görs på rättsväsendet och polisen. Sedan kom jag av mig av berömmet. Men jag tror att det sades något om normerna. Jag delar faktiskt uppfattningen att det är familjerna som står för normerna. Det är därför som det är viktigt att satsa på familjen. Sedan vet vi att vi inte lever i den bästa av världar. Det finns familjer och föräldrar som inte lyckas klara av sina barn. Det är därför som det är viktigt att samhället står berett även för dessa våra barn. Det är därför som det är så oerhört viktigt att ge barnen en bra skola, en meningsfull fritid och att kanske satsa extra mycket just på de barnen. Det tjänar de på. Det tjänar framtida brottsoffer på, och det tjänar hela samhället på.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till justitieministern. Äntligen satsas det stora resurser. Vågar man tro på att närpolisorganisationen ska fungera nu? Det står i handlingen här - det är varningar från Rikspolisstyrelsen - att det är en uppenbar risk att man får gå över till händelsestyrd utredningsverksamhet därför att de personella resurserna är för stora. Sedan står det också någonting annat som jag tycker är väldigt intressant: vidare framgår att en decentraliserad närpolis har högre uppklaring och att medborgarperspektivet tillgodoses bättre. Det tycker jag är viktigt att ta ad notam. Det gäller ju att få närpoliser i alla områden. Jag undrar om vi vågar tro på det här löftet nu, att närpolisorganisationen ska fungera över hela landet. Min nästa fråga gäller rekrytering av poliser. Det finns poliser, men de bestämmer var de vill söka någonstans. Det finns många orter som inte får tag på och inte kan rekrytera poliser. Då måste vi förändra någonting för att underlätta detta. Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta i det avseendet?
Fru talman! Jag märker att ju längre vi diskuterar desto mer överens blir vi. Jag blir nästan orolig över att det inte finns meningsskiljaktigheter. Svaret är: Ja, vi kommer att fortsätta att satsa på närpolisreformen. Jag tror ändå att det kommer att finnas de som påstår att varje förändring av närpolisen skulle innebära en försämring, men förändringar för närpolisen kommer naturligtvis att ske. Det behövs både större områden och mindre områden. Det är möjligt att vi får leva med att man utnyttjar detta till att säga att vi nu inte satsar på närpolisreformen. Men det gör vi. Den är oerhört viktig. Sedan vill jag säga att bara det att vi nu gör dessa satsningar och att det kommer fler poliser naturligtvis inte innebär att saker och ting är lösta på alla sätt. Ett problem vi har gäller norra delen av Sverige, där det är väldigt svårt att rekrytera poliser trots att det finns ekonomiska förutsättningar. Jag tror att den polisutbildning som nu finns i Umeå på sikt kommer att vara väldigt viktig. Jag tror också att den utredning om glesbygdsproblematiken och hur man ska kunna stödja glesbygden när det gäller polisiärt arbete som leds av Ann-Marie Begler och som kommer att slutföras den 1 april kommer att vara viktig. Det är dessa saker, tillsammans med mycket annat, som vi måste fortsätta att arbeta med för att hela tiden utveckla polisen och polisens arbete.
Fru talman! Jag vill upplysa justitieministern om att det finns ett landskap som heter Skåne. Där är situationen precis likadan i vissa områden. Det är jättesvårt att rekrytera poliser till vissa områden. Det här är någonting som har tagit en väldig fart och som vi måste göra någonting åt. Och det är bråttom! Vi måste ha en mer attraktiv arbetsmiljö och ett mer attraktivt arbetssätt, inte avlöva verksamheterna ute och flytta allt in till de stora städerna. Då får vi inte några poliser ute. Min andra fråga gäller kriminalvården. I fråga om utslussningen, fotbojan och attityderna är vi överens. Men man måste naturligtvis vara i ett sådant skick att man kan klara situationen. Det måste pågå en rehabilitering, och det gör det inte i dag. Den lilla som finns är verkligen begränsad. Jag tror att det mycket är det som gör att vi får den här höga återfallsprocenten.
Fru talman! Jag var i Skåne i förra veckan och talade då bl.a. med polisen. Det är riktigt att det finns problem med att många söker sig till större städer, och så är det även i Skåne: Man söker sig till städer då det finns ett större intresse för dessa hos många poliser. Det är väl en sak vi får fortsätta att arbeta med. Sedan är jag tveksam till om detta är någonting som vi kan påverka härifrån, dvs. hur man ska se på själva polisens arbete. Men det är alldeles riktigt. Vad det gäller kriminalvården delar jag också Gunnel Wallins uppfattning om att det måste göras mer inom fängelserna och kriminalvården. Det är därför, jag vill upprepa det, som vi nu kommer att göra detta arbete med att ta vara dem som är särskilt motiverade att få vård. Det innebär naturligtvis inte att narkotika accepteras någonstans inom kriminalvården. Det gör det inte. Men vi måste göra den här stora satsningen på differentiering så att varje intagen får precis den vård som behövs. Det är det som är regeringens syn på narkotikaproblematiken i kriminalvården. Då kan fler personer komma i fråga när det gäller den här viktiga utslussningen, och på så sätt kan vi få ned återfallsbrotten.

Fru talman! Det här ska bli rätt så kort. Eftersom jag inte är anmäld i förväg till den här budgetpolitiska debatten tänker jag inte kommentera debatten i sig. Jag vill bara tillrättalägga ett yttrande som fälldes av Ingvar Johnsson som direkt rör mig och min person. Han sade: Ragnwi Marcelinds kollega var ute i Västra Götalands län och sade att det kommer att sägas upp poliser, men så blev det inte. Sanningen är att när väl den historiska satsningen på 575 miljoner var presenterad och skulle verkställas visade det sig att det drogs undan pengar. Rikspolischefen fick ta undan pengar som gick till utvidgad verksamhet. Det nyinrättade Schengensamarbetet kostade t.ex. 175 miljoner, extra utbildningskostnader för Umeå polishögskola 35 miljoner osv. När allt sådant var undandraget var det 117 miljoner kvar att fördela på polislänen. Mot bakgrund av att man inte fick full kompensation för pris och löneomräkningar låg man på minus när året började, vilket gjorde att det var mindre pengar ute i den vardagliga polisverksamheten i närpolisområdena. I det läget gick Västra Götalands läns polisstyrelse ut med vad vi kan kalla en varningsskrift till departementet, där man nämnde att man skulle komma att behöva säga upp 600 poliser, tror jag, om det inte hände någonting budgetmässigt. Då var jag ute och besökte några närpolisområden i Västra Götalands län, och då var det allvarligt. Vad som sedan hände, Ingvar Johnsson, var att även justitieministern insåg att det var fara å färde. Jag var ute i månadsskiftet februari/mars och varnade för detta. I mitten av mars inser även justitieministern att det är fara å färde, då man bedömer att det kan bli ett underskott på 700 miljoner kronor för 2001. Han pytsar då ut 600 miljoner kronor ytterligare till polisen, och då kom situationen i ett annat läge. Det var ju därför man kunde dra undan de hotande signalerna om att det skulle bli uppsägningar.
Fru talman! Det var en ganska skön omskrivning av vad som hände. När Ingemar Vänerlöv, bl.a. i den tidning där han har ett anställningsförhållande, gick ut och skrämde med att 600 personer skulle avskedas visste alla som var initierade i det här justitieområdet att det här tilläggsanslaget skulle komma.
Fru talman! Ingvar Johnsson säger att alla visste vad som skulle komma. Därom råder det nog delade meningar. Jag är sedan juni månad i år med i Västra Götalands läns polisstyrelse, men jag var det inte då. Jag är övertygad om att ifall man hade känt till att det här skulle komma så hade man inte agerat så kraftfullt som man gjorde. Och det var inte jag som började agera. Jag som politiker tog tag i saken när jag fick reda på hur allvarligt polisstyrelsen i Västra Götaland såg på det hela.
Fru talman! Jag sade inte att Ingemar Vänerlöv kände till det här när han gick ut med det. Jag sade att alla som var initierade på justitieutskottets område kände till det.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt vad Ingvar Johnsson menar med alla som var initierade på justitieutskottets område. Jag råkar vara ledamot i justitieutskottet. Jag vet inte om jag var inbegripen i Ingvar Johnssons resonemang. Jag kände i alla fall inte till det. Och när jag var ute och pratade med poliser i slutet av februari och alldeles i början av mars var man synnerligen bekymrad. Inte en enda hade fått någon signal om att det var någon förändring på gång.

Fru talman! Jag ska fatta mig kort. Jag yrkar bifall till reservation 1. Miljöpartiet tycker inte att det finns någon anledning till att detta institut, som ska ha säte i Europa, ska få privilegier och immunitet. För varför skulle man få det? Det finns inga hinder för detta institut att verka, som det kan finnas i andra länder med sådana här regler för privilegier och immunitet - speciellt inte, fru talman, mot den bakgrund som finns i den svenska regeringens ståndpunkt: Man ska lita på alla medlemsstaters rättssystem och ha ömsesidigt förtroende. Vi ska t.o.m. gå så långt som att utlämna efterlysta misstänkta personer till alla medlemsstater och göra förenklade åtgärder mellan åklagare och domstolar, därför att det handlar om demokratiska och jämställda stater. I detta sammanhang ska man plötsligt för att detta institut ska få verka i Europa ha helt andra tankar och helt andra regler. Vi har tidigare i justitieutskottet varit eniga om att den svenska regeringen borde ta upp detta och arbeta för en förändring. Men det har släppts utan att det har skett någonting. Därför tycker jag att det är oerhört väsentligt att detta arbete inte ges upp, utan att man fortsätter och får till stånd en översyn av systemet med immunitet och privilegium inom EU.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet. Jag vill möjligtvis tillägga att jag också känner en del sympati för det som framförs i motionen. Men som redovisas i betänkandet har UD efter det att riksdagen gjorde sitt tillkännagivande gjort en kartläggning där det visar sig att harmoniseringen inte har nått därhän att behovet av att ha sådana här regler föreligger. Därför yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.
Fru talman! Jag vill fråga Ingvar Johnsson vad det är för regler som lägger hinder i vägen för det här institutets möjlighet att verka i Europa.

Fru talman! Vi har att i kammaren i dag besluta om åtgärder mot förorening från fartyg. Det är ett förslag som regeringen har tagit fram ganska snabbt och effektivt. Vi har även behandlat det på ett snabbt och effektivt sätt i utskottet, för vi är tämligen överens om att vi behöver få till kraftfulla åtgärder mot den miljöförstöring av våra hav som många gånger sker från fartyg. Det är med stor oro vi ser på utvecklingen på det biologiska området och annat som gäller utveckling och dåligt miljötänkande i den delen. Därför är jag glad att den här propositionen har kommit från regeringen och att vi har ett betänkande. Jag vill samtidigt yrka bifall till förslaget i det betänkandet. Vi kommer också att kunna fatta beslut i dag. Förändringarna, som innebär en förstärkning och kommer att anpassas till de lagar som gäller i resten av världen, kommer att träda i kraft redan den 1 februari. Det är också bra att det gjorts förberedelser på ett sådant sätt att vi på olika nivåer i olika diskussioner har kunnat ta upp frågorna om det internationella samarbetet. I det internationella samarbetet, både på FN:s område och på EU:s område, har vi diskuterat miljöfrågan ganska kraftfullt. Jag hade förmånen för tre veckor sedan att träffa EU:s rättschef Hans Corell som tidigare har jobbat inom administrationen i vårt land. På ett belysande och genomgripande sätt förklarade han på vilket sätt vi kunde jobba för att förbättra miljöerna i världens hav. Han berättade vilket arbete som han tillsammans med den svenska delegationen gör för att få till en diskussion om förbättringar. Det här är ett led i de delarna. Förslaget är alltså ett viktigt led i arbetet med att underlätta för den internationella sjöfarten och samtidigt finna en gemensam hög nivå för säkerheten till sjöss både för passagerare och miljö. När jag nämner passagerare vill jag påpeka att i den här propositionen behandlas en del av de förslag som Utsläppsutredningen gav. Näringsutskottet har att behandla en del av dem och andra har vi i miljö och jordbruksutskottet att behandla. På så sätt kommer vi att få en samlad bild av miljö och sjötransportfrågorna i riksdagen. Förslaget innebär att vi ska minska föroreningarna från fartyg. Vi ska tillvarata de möjligheter som finns enligt internationella konventioner att ingripa mot utländska fartyg som släpper ut olja och andra skadliga ämnen i Sveriges territorialhav och vår ekonomiska zon. Förslaget innebär bl.a. att den som gör sig skyldig till ett olagligt utsläpp från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon ska kunna ställas till svars vid svensk domstol. Förslaget innebär också att husrannsakan i större utsträckning än i dag kan företas mot utländska fartyg. Man använder begreppet husrannsakan även mot fartyg, fru talman. Ett olagligt utsläpp kräver snabba samordnade och specialiserade åtgärder. Regeringen föreslår att Kustbevakningen, som sköter övervakningen till sjöss, ska kunna inleda och bedriva förundersökningar när ett olagligt utsläpp skett. Tjänstemännen inom Kustbevakningen ska i huvudsak få samma befogenheter som polismän att göra snabba ingripanden. Åklagaren ska på ett tidigt stadium kunna överta ledningen av förundersökningen. En särskild miljöbrottsenhet hos Riksåklagaren har konstruerats på detta område. Genom förslaget betonas att det är ett fartygs befälhavare som har ansvaret att förhindra att ett fartyg förorenar vattnet. Även om befälhavaren har delegerat ansvaret har han ändock ansvaret fullt ut att instruera besättningen, att kontrollera att fartyget är i dugligt skick och att se till man sköter sin loggbok och sin oljedagbok på ett bra sätt. Kustbevakningen ska kunna ta ut en vattenföroreningsavgift av redaren om ett fartyg släpper ut olja eller något annat skadlig ämne. Avgiften ska höjas så kraftigt att det kommer att kännas i plånboken för befälhavaren eller för rederiet. Ägaren ska kunna undgå ansvar för avgift endast om han kan visa att han saknat inflytande över fartygets drift. Redaren ska däremot inte ha någon möjlighet att slippa från ansvaret för vattenföroreningsavgiften. Här har vi haft ett problem tidigare som vi hoppas att vi ska kunna lösa nu. Genom den s.k. Östersjöstrategin har fartyg en skyldighet att lämna in allt avfall i hamn, och hamnarna har skyldighet att ta hand om avfallet. Regeringen föreslår sanktioner för att se till att dessa skyldigheter fullgörs. I den delen kan man också använda miljöbalken som ett verktyg. Fru talman! I och med detta vill jag återigen yrka bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Debatten gäller åtgärder mot förorening från fartyg. Det här är ett mycket viktigt betänkande som gäller frågor som berör och upprör många, dvs. utsläpp till sjöss av fartyg och de skador som drabbar fåglar, fisk och de här vattnen. Utsläppen sker tyvärr runt hela vår kust, från Östersjön till västkusten och även i många av våra större inlandsvatten. Från moderat sida tycker vi att det här är en mycket angelägen fråga. Vi har under många år tagit upp och drivit detta bl.a. i motioner till riksdagen. Våra inlandsvatten och havsområden är på många sätt utsatta för olika miljöpåverkan. Många av våra älvar, sjöar och vattendrag är försurade, och många av våra sjöar och kustvatten är övergödda. Miljöbelastningen på våra vatten påverkar även fiskbeståndet. Om man tittar speciellt på Östersjön kan man se att miljösituationen visserligen har förbättrats under senare år, men det är fortfarande ett förorenat innanhav. Östersjön är ett av världens största innanhav, med ca 80 miljoner människor i tillrinningsområdena. Östersjön har spelat och spelar en mycket viktig roll för handel, turism och fiske och är viktig för kontakter människor emellan i regionen. Vi vet i dag att vattenomsättningen i Östersjön är långsam, 30-35 år, vilket gör att föroreningar som på olika sätt tillförs Östersjön har en mycket lång uppehållstid i detta hav innan de transporteras ut i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön. Huvuddelen passerar inte ut, utan hamnar i bottensedimenten efter att de har passerat ekosystemen. Det dåliga vattenutbytet och den låga salthalten gör att speciellt Östersjön är ett mycket känsligt hav för föroreningar. För att komma till rätta med olika miljöproblem, vilket gäller alla vatten, måste man finna lösningar genom ett ökat samarbete länder emellan. Därför anser jag att det är viktigt att länderna speciellt kring Östersjön kommer med i ett EU-samarbete. Det är i detta perspektiv man ska se de allvarliga problem som följer bl.a. av oljeutsläpp i haven. Det är en angelägenhet för hela norra Europa. Vårt land har en mycket lång kuststräcka och därmed ett särskilt ansvar. Vi bör vara fortsatt pådrivande i samarbetet i syfte att minska de skadliga utsläppen. Fartyg orsakar stora utsläpp av luftföroreningar som påverkar det marina ekosystemet. Det gäller kväve och svaveldioxidutsläpp. De utsläpp - främst oljeutsläpp - som sker från fartyg, 600-700 per år, dvs. nästan dagligen, gör stora skador och får allvarliga konsekvenser i Östersjön, speciellt med tanke på den låga omsättningen av vatten som jag nämnde tidigare. För att komma till rätta med problemen krävs internationella överenskommelser om hårdare reningskrav för sjötrafiken. När det gäller oljeutsläppen behöver hamnarna runt Östersjön utrustas med anläggningar för att kunna ta hand om spillolja m.m. Regeln ska vara att oljeutsläpp ska vara förbjudet och att rester ska lämnas i anläggningar i hamnarna. Övervakningen av sjöfarten måste förbättras så att fartyg som släpper ut olja kan upptäckas. Här är det viktigt att övervakning kan ske över alla vatten, oavsett gränser eller internationella vatten. Det är mycket angeläget att komma fram till vem som ska ställas till svars för utsläppen. Det är viktigt att se över och komplettera lagstiftningen så att vi får möjlighet att agera mot de fartyg och de som är ansvariga när vi vet att ett utsläpp har skett. Här krävs fler internationella överenskommelser inom alla områden. Det som tas upp i detta betänkande vad gäller förslag om lagändringar för att motverka, kontrollera och beivra olagliga utsläpp är steg i rätt riktning. Som föregående talare nämnde föreslås här skärpta bestämmelser i fråga om tillsyn och sanktioner.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 Det arbetet är viktigt, och regeringen måste lägga ned stor kraft och ett ökat tempo för att skapa mer av detta samarbete mellan grannländer, inom EU och internationellt.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar frågor om åtgärder mot föroreningar från fartyg. När man hör orden föroreningar från fartyg tänker man - eller i varje fall jag - först på oljeutsläpp. Men föroreningar är så mycket mer än oljeutsläpp. Det finns enligt bedömningar närmare 8 600 ton bråte bara på Nordsjöns havsbotten. Det rör sig om ca Därtill finns alla oljeutsläpp som smutsar ned hav och stränder och dödar sälar, fåglar, fiskar, växter och mikroorganismer. Vindarna för in bråten till skärgårdens kuster. Under sommarmånaderna samlar kustkommunerna från sopsäckar med skräp, över 2 000 fiskelådor och över 2 300 oljedunkar. Skräpet sprids med havsströmmarna. Det kan ha slängts i från land, men det mesta kommer faktiskt från fartyg. På sista tiden har även ett nytt problem upptäckts. Främmande arter av organismer, växter och bakterier dyker upp i havsområden där de normalt inte hör hemma. De nya arterna har lätt att etablera sig i de nya områdena eftersom det där inte finns några naturliga fiender för dem. Hur har de då kommit dit? Jo, de sprids via tömningen av fartygens barlasttankar. Ingen vet hur många arter som sprids på detta sätt och vilken effekt de har i deras nya miljöer. Oljeutsläppen till världshaven är gigantiska. Under åren 1978 till 1999 släpptes 425 000 ton ut i samband med fem stora tankfartygsolyckor. Utöver dessa stora olyckor har det under den senaste 25 årsperioden inträffat ca 300 registrerade olyckor som vardera har orsakat utsläpp på minst 700 ton olja. Utsläppen utmed den svenska kusten är i stor utsträckning koncentrerade till de stora fartygsstråken längs väst och sydkusten, söder om Öland och öster om Gotland. Kustbevakningen har ständigt ett antal fartyg till sjöss och bedriver en omfattande flygspaning. De upptäcker ett stort antal oljeutsläpp. Under senare tid har Kustbevakningen registrerat 300-400 utsläpp i svensk ansvarszon. Antalet upptäckta oljeutsläpp i svenska vatten var 1999 på nivån 326 registrerade utsläpp, och förra året noterades 294 stycken. De flesta registrerade utsläppen har upptäckts med flygövervakning. Nu är de upptäckta utsläppen inte hela sanningen om oljeutsläppen. Kustbevakningen bedömer att antalet och volymen av utsläppen uppgår till minst dubbelt så många och dubbelt så mycket som de registrerade. Inget enda av de under år 2000 upptäckta oljeutsläppen kom ursprungligen från någon känd olycka. I de flesta fallen rörde det sig sannolikt om avsiktliga utsläpp från fartyg i trafik. Av de 294 registrerade utsläppen förra året bekämpades bara 28 stycken av Kustbevakningen. De flesta utsläppen var små utsläpp. 90 % av utsläppen understeg en kubikmeter. Endast ett utsläpp ledde till åtal, och fyra stycken lagfördes under rubriken "Övriga beslut". Miljömålspropositionens miljökvalitetsmål, ett hav i balans samt levande kust och skärgård, och dess delmål 7, som vi här i kammaren tidigare har fattat beslut om, innebär att vi genom skärpt lagstiftning och ökad övervakning ska minimera utsläppen av olja och kemikalier från fartyg. Utsläppen ska vara försumbara senast 2010. Det målet avser medvetna utsläpp som sker vid fartygens normala drift, t.ex. rengöring av lasttankar. Tyvärr finns det inte utsläpp från enbart normal drift - om man nu kan kalla tankrengöring för normal drift, vilket jag ifrågasätter. Vi måste även höja säkerheten och standarden på fartygen som går med olja på våra hav och sjöar. Vi måste förhindra att dåliga fartyg trafikerar våra hav. Här behövs det starka internationella och gemensamma åtgärder. Som jag nämnt tidigare är det inte enbart olja som släpps ut i havet. Det är svårt att få grepp om hur stor omfattningen av kemikalieutsläppen är i haven. Någon statistik över dessa utsläpp förs tyvärr inte. Jag har hittat bara ett fåtal registrerade utsläpp de senaste 25 åren. Dessa utsläpp, eller tankrengöringar, är svåra att upptäcka, såvida de inte är rena fartygshaverier. Att en utökad svensk domsrätt nu införs för olagliga utsläpp som begås från utländska fartyg i Sveriges ekonomiska zon, att husrannsakan möjliggörs på utländska fartyg i den ekonomiska zonen och att vår kustbevakning får möjlighet att inleda och bedriva förundersökningar när det gäller utsläppsbrott är mycket positivt. Det kan leda till fler fällande domar. Detta kan därmed leda till en större försiktighet från fartygsbefälhavarnas sida, då det nu klart framgår i lag att de har ett omfattande tillsynsansvar. Det är även bra att vattenföroreningsavgiften höjs kraftigt för de vanligaste utsläppen. De skärpta bestämmelserna när det gäller tillsyn och sanktioner för att genomföra Östersjöstrategin är verkligen behövliga. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkande MJU4.

Fru talman! Vi kristdemokrater har många gånger motionerat här i riksdagen om åtgärder mot förorening från fartyg. Särskilt har vi tänkt på oljeutsläppen i det känsliga Östersjön, precis som vi har hört andra talare här säga. Antalet oljeutsläpp i Östersjön har tyvärr ganska konstant rört sig mellan 300 och 400 per år. Vi är glada att förslaget om lagskärpning föreligger här. Vi är inte glada över att förslaget inte är långtgående, men vi inser att möjligheterna till detta är begränsade. Endast internationella konventioner kan ytterligare utöka möjligheterna till ingripanden mot olagliga utsläpp. I tre år har vi motionerat och frågat när Oljeutsläppsutredningen skulle resultera i ett regeringsförslag till riksdagen. I tre år har vi fått svaret att beredning pågår i Regeringskansliet. Det är en anmärkningsvärt lång beredningstid av ett ärende där det dessutom råder tämligen stor samstämmighet här i riksdagen. Hade det inte varit på sin plats att förklara varför beredningstiden var så lång? Skulle det vara farligt? Regeringen borde kanske återkomma med en diskussion i riksdagen om detta. Förslaget innebär också att det är befälhavarens ansvar att förhindra att förorening lagfästs, precis som vi hörde påpekas här innan. Det är något som Kristdemokraterna har motionerat om. Regelverket kompletteras beträffande tillsyn och sanktioner. Kristdemokraterna hade som sagt hoppats på bättre möjligheter att lagföra, men som utskottet redovisar går det inte att komma längre med svensk lagstiftning i detta fall. Tillsammans med Östersjöstrategin borde åtgärderna åstadkomma en minskning av förorening från fartyg i Östersjön i alla fall. Men förutsättningarna för att föreliggande förslag ska få avsedd effekt är att mottagningen av avfall i hamnarna fungerar. Kostnaderna för omhändertagande av fartygsavfall ska inkluderas i hamnavgiften enligt tidigare beslut som vi har fattat här. Därför borde hamnavgiften höjas i takt med ökad avfallshantering. Men Kristdemokraterna har uppmärksammat att hamnavgiften utgör ett konkurrensmedel mellan hamnar, varvid även villkoren för avfallshanteringen blir ett konkurrensmedel. Resultatet kan bli försämrad miljöhänsyn om ett fartygs val av hamn betingas av snävt ekonomiska bedömningar. Med vår motion har vi i Kristdemokraterna velat fästa uppmärksamheten på detta problem. Utskottet har tagit det till sig, och säger sig utgå från att regeringen noga följer utvecklingen på området och därvid beaktar i vad mån avgiftssystemet får sådana följder som påtalas i motionen. Vi kristdemokrater nöjer oss med detta, men vi kommer givetvis att följa frågan i fortsättningen. Vi har inget annat yrkande i sak än att vi tillstyrker föreliggande förslag, för vi inser att man inte kan komma längre med svensk lagstiftning.

Fru talman! 400 oljeutsläpp sker årligen, och mörkertalet anses vara minst lika stort. Innanhavet Östersjön liksom Skagerrak och Kattegatt med sina unika ekosystem fortsätter att nedsmutsas. Därför är det välkommet att regeringen nu presenterar en proposition som har till syfte att minska föroreningarna från fartyg. För att komma till rätta med detta krävs gemensamma lösningar på både nationell nivå och på EU nivå. Den bästa miljöinsatsen på lång sikt för att stärka regionen kring Östersjön är att arbeta för att våra grannländer snarast möjligt blir medlemmar i EU. Men på kort sikt behövs andra insatser - insatser för att minska fartygsutsläpp, avgaser, läckage och olycksrisker. Från Folkpartiets sida föreslår vi därför att Sverige ska verka för en internationell överenskommelse om miljölots på lastfartyg som trafikerar Östersjön. Miljölotsens roll ska vara att se till att ett fartyg inte transporterar miljöfarlig last utan att miljösäkerheten kan garanteras. Vi menar också att kemikalieprodukter ska transporteras i fartyg med dubbelskrov. Samma krav bör självfallet gälla även fartyg som ska frakta petroleumprodukter. De långa kuststräckorna vid våra farvatten är starkt exponerade för sjötransporter med farligt gods. Särskilda riskområden är förutom Öresund och Östersjön även havsreservat som Karlsöarna, Gullmarsfjorden och Gotska Sandön. Det gäller också andra Genom att flytta ut miljöhotande verksamhet till andra områden som Kapellskär, Nynäshamn och Oxelösund skulle de känsligaste områdena inte riskera att skadas av utsläpp. Ett absolut krav måste vara att ett fartyg inte tillåts lämna hamn innan man har genomfört rengöring. Vidare måste alla länder vid Östersjön ha mottagningshamnar för förorenat vatten. Fru talman! En fråga som slutligen kommer att kräva sin lösning är klassning av drivmedel för sjöfarten. Sverige torde ha världens renaste standarddiesel i form av miljöklass 1. Diesel i andra länder har avsevärt högre halter av såväl svavel som aromater och polyaromater. Den diesel som inte anses tjänlig på land skickas till sjöss, som man gjorde med buspojkar förr i tiden. Det blir dessvärre ändå inte folk av dem, utan övergödning, föroreningar och utsläpp. Detta har inte uppmärksammats tillräckligt i propositionen. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Det är upprörande att notera att när ett oljeutsläpp sker och kletar ned stränderna och kustremsan, påverkar det marina livet och inte minst förorsakar lidande för sjöfåglarna så seglar fartyget som har släppt ut oljan bara vidare. Ingenting sker. Det upprör väl oss alla. Miljöpartiet har varit pådrivande med att få till stånd en ändring. Undertecknandet av havsrättskonventionen, som vi gjorde för några år sedan, innebär i och för sig ganska bra beslut. Men på ett område var det dåligt, nämligen att vi frånsade oss att i svensk domstol kunna åtala dem som har släppt ut olja i vår ekonomiska zon. Därför kunde justitieutskottet enas om att tillsätta en utredning. Detta utredande tog tid. Jag såg att Kristdemokraterna hade en notering om att det tog tid. Men det är oerhört krångligt att utforma lagar därför att de internationella konventionerna styr så hårt. Det är svårt att kunna se vad som är det bästa möjliga. Jag hade också önskat att det hade gått snabbare. Det är en samarbetsproposition med Vänstern och Miljöpartiet som nu har lagts fram. Vi är väldigt glada för att vi har fått vara med i det arbetet. De största vinsterna tycker jag finns just på det straffrättsliga området och när det gäller rättsväsendet. Kustbevakningen kan nu gå ombord på fartyg - det heter husrannsakan - och ta prover. Kustbevakningen får alltså polisiära rättigheter. Man kan också ställa människor till svars i svensk domstol när det sker utsläpp i svensk ekonomisk zon. Det är klart att man skulle kunna gå ännu längre, men alla har som sagt förstått här att de internationella konventionerna sätter gränserna. Det råder en väldig samstämmighet, men Folkpartiet har en reservation som jag inte riktigt har hunnit ta ställning till innebörden i. Men det går väl bra att återkomma. Min förhoppning är att de förslag som läggs fram här nu ska leda till att vi helst slipper se olagliga utsläpp i vattnet utanför våra kuster. Det är som sagt det längsta vi kan gå när det gäller lagutformningen.
Fru talman! Jag tycker inte att Kia Andreasson ska dröja med att ta ställning till de här frågorna. Det är om en kort stund vi ska ta ställning här i kammaren. Det finns en chans att ställa sig bakom folkpartiförslaget. Vi har framfört det tidigare också, och framför det nu igen. Nu är det läge för Miljöpartiet att haka på detta.
Fru talman! Eftersom ärendet inte har beretts i justitieutskottet, där jag sitter, har jag inte kunnat ta ställning. Jag kan inte säga att det är ett felaktigt förslag. Men eftersom jag inte har varit med och berett det i miljö och jordbruksutskottet, har jag inte kunnat ta ställning från början.
Fru talman! Det behövs inte tas ställning från början, men det behövs tas ställning nu på slutet. Förhoppningsvis ska vi alla 349 ta ställning till detta om en stund. Då har Kia Andreasson chansen.
Fru talman! Jag inser att jag uttryckte mig lite oklart. Jag talade om detta att man åravis under beredningstiden bara får till svar att beredning pågår i Regeringskansliet. När vi fick ärendet till utskottet förstod jag att det var oerhört knepigt. Men under beredningstiden kunde man ju fått en liten upplysning om att dessa bekymmer fanns. Det borde ju kunna underlätta även för regeringsmakten, även om det finns en majoritet och en opposition. Dessutom är vi ju samstämmiga i den här frågan i riksdagen.

Fru talman! Det är belagt att välfärdssamhället baseras på kommunikationer. Samtidigt orsakar detta stora miljöproblem med miljöpåverkan genom utsläpp av olika skadliga ämnen. Det största globala hotet utgörs av koldioxidutsläppen med åtföljande uppvärmning av atmosfären. I den här propositionen föreslås en ny lag om avgasrening och miljöklassning av motorbränslen. Flera förslag i den är välkomna, även om vi har synpunkter som vi här ger uttryck för i några reservationer och särskilda yttranden. Inledningsvis vill jag dock nämna något om vår syn på den lagstiftande funktionen. Som lagstiftare är det viktigt att fastställa mål för och inriktning av miljöpolitiken och sätta ramar inom vilka olika aktörer har att verka. Däremot bör vi akta oss för att hasta med försök att begränsa olika tekniker inom områden som motorkonstruktioner och alternativa drivmedel. Den tekniska utvecklingen går med sådan hast att beslut redan är föråldrade vid beslutstillfället. Vi bör fokusera på att de ställda kraven uppfylls. Som kuriosa kan nämnas att återvinning av motorns vevhusventilation introducerades redan på en del amerikanska lyxbilar på 1930-talet. Syftet var dock inte sprunget ur ett miljötänkande, utan avsikten var att minska vevhuskompressionen. På 1960-talet infördes i flera amerikanska delstater krav på denna anordning på nya bilar som då benämndes positive crankcase ventilation. Detta kan tjäna som exempel på att man som lagstiftare bör vara försiktig med att utskilja någon speciell teknik. I stället bör man avgränsa sig till att uppsätta miljökrav. Det är också därför vi står bakom några reservationer om lättnader i dispensförfarande för de företag som kan uppvisa verifierade miljöförbättringar på äldre motorer. Den svenska vagnparken är gammal, och omsättningen av bilar är lägre än i många andra länder. Detta bör man ta i beaktande när man bedömer möjligheten att uppnå de satta miljömålen. Många bilägare i vårt land kommer inte att ha råd att tillgodogöra sig den senaste miljötekniken i sina fordon. Det måste därför ses som positivt om miljöförbättringar kan göras även på den befintliga vagnparken. Fru talman! I reservation nr 2 påtalar vi behovet av en vidareutveckling av typgodkännandet av motorer och de konsekvenser som nuvarande lagstiftning kan medföra. Det är viktigt att de företag som sysslar med miljöförbättringar av begagnade fordon också ges möjlighet att bedriva sin verksamhet. Stelbenta regler och dispensförfaranden motverkar i dessa fall sina syften, vilket vi också påtalar i vår reservation. Utskottet har uppvaktats av ett antal företag som har fått framföra sina synpunkter på detta område. Det är glädjande att Avgasutredningens förslag om förbud mot s.k. chiptrimning mötts av så omfattande kritik från ett stort antal remissinstanser att regeringen beslutat sig för att avvisa förslaget och hänskjuta frågan till EU-nivå. Det hade dock varit ännu bättre om regeringen och utskottet gått före och infört ett nationellt certifieringssystem. Vi har i ett särskilt yttrande framfört kritik mot regeringens senfärdighet att uppdra åt Naturvårdsverket att se över miljöklassystemet trots riksdagens tillkännagivande i våras. Det är uppenbart att vissa frågor går med knapp styrfart. En övergång till alternativa drivmedel är av avgörande betydelse för miljön på lång sikt. Det är därför viktigt att stödja utvecklingen och operatörer på området och att stödet är långsiktigt. Det finns flera negativa exempel på när det senare inte varit fallet, vilket lett till stor osäkerhet hos projektledare och investerare. De beslut om mål och inriktning av miljöpolitiken som fattas här i kammaren och i Regeringskansliet måste vara långsiktiga och inte styras av senaste nytt. Till sist måste jag påtala det minst sagt märkliga resonemanget i propositionen kring det civilrättsliga tillverkaransvaret för avgasreningsutrustning. Som grund för att tyngre lastbilar inte ska omfattas av nuvarande regler anförs att åkeriföretagen skulle ha ett bättre förhandlingsläge. Faktum är att många åkerier enbart har ett eller ett fåtal tyngre fordon, medan det å andra sidan finns många stora uppköpare av lättare bilar som ska omfattas av nuvarande regler. Om man är konspiratorisk kan man ana goda lobbyister i bakgrunden. Fru talman! Vi står givetvis bakom samtliga våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall endast till reservation nr 2.

Fru talman! I den här propositionen föreslås en ny lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Förslaget föranleds främst av behovet av att anpassa den svenska lagstiftningen om bilavgaser till de nya EG-rättsliga regler som numera gäller. Den föreslagna lagen innehåller, förutom grundläggande bestämmelser om krav på motorfordons avgasrening, även regler om typgodkännandeförfarande och miljöklassningar av bilar. Det svenska tillverkaransvaret för lätta bilar har ersatts av ett gemensamt tillverkaransvar inom EU. De nuvarande reglerna i miljöbalken om motorbränslens indelning i miljöklasser och förbud mot saluförande av sådana bränslen som inte uppfyller baskraven inom EU överförs till den här nya lagen. Det har varit en del diskussioner om detta, och regeringen avser att lämna ett uppdrag till Naturvårdsverket för att se över miljöklassystemet för bensin och dieseloljor så att utvecklingen av alternativa eller mer miljövänliga drivmedel inte missgynnas. Utsläpp av koldioxid regleras inte i EU:s bilavgasdirektiv eller de svenska bilavgasreglerna. Vi har resonerat om detta, och regeringen har tidigare också gett Statens naturvårdsverk i uppdrag att utveckla miljöklassystem främst med avseende på hur parametern koldioxid ska beaktas i det här systemet. Naturvårdsverkets uppdrag har redovisats till regeringen i somras. Den rapporten har sedan överlämnats till Jag vill bara nämna dessa frågor innan vi ska ta ställning till den här propositionen. Jag vill yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det betänkande om ny lag om motorfordons avgasrening som vi debatterar i dag gäller ett ganska så tekniskt ärende. Vi moderater har inga invändningar mot genomförandet av de EU-regler som betänkandet innehåller. Med detta betänkande görs inga stora förändringar av de regler och styrmedel som rör bilars utsläpp. Jag vill inleda med att yrka bifall till vår reservation nr 1. Fru talman! Konflikten mellan trafik och miljö är en klassisk miljöfråga. Det brukar sägas att när trafiken ökar leder det till att utsläppen ökar och därmed till att miljön blir sämre. Men något har hänt under de senaste decennierna. Trafik innebär fortfarande en belastning på miljön, men människan har blivit mycket bättre på att utveckla allt miljövänligare fordon. Men det finns mycket mer att göra. I samhällsdebatten fokuseras mycket av miljöförbättringarna på trafikområdet genom att det satsas stora summor till godstrafik på järnväg. Samtidigt talar verkligheten ett annat språk. Mer än 80 % av alla godstransporter i Europa sker med lastbil. För många barnfamiljer och andra människor som bor på landet är bilen ett viktigt verktyg. För många är den egna bilen något som ger ökad frihet. Man kan ta sig dit man vill - till havet, till skogen eller till idrottsplatsen. Vi moderater resonerar så här: Bilen är ett nödvändigt verktyg, och det är fel väg att gå att hindra och fördyra för bilisterna. Däremot ska vårt regelverk uppmuntra till en renare teknik och hindra den smutsiga. Men detta sker inte genom att vi straffar bilisterna. Ett aktivt deltagande från de enskilda är betydligt bättre och effektivare. Men samtidigt kan man undra varför teknikutvecklingen inte går ännu snabbare. Är det konsumenternas efterfrågan som brister? Har vi konservativa fordonstillverkare? Är det statens olika styrmedel som det är fel på? Svaret på de frågor som jag här ställt är nog många, men fler och fler pekar på brister i statens olika skatte och regleringssystem. En del, bl.a. fordonstillverkare och bränsleproducenter, har påpekat att det finns brister i miljöklassningen av fordon och bränslen. T.ex. finns det inga gränser för koldioxidutsläpp i bilklassificeringen. Andra har pekat på att klassningen av bränslen inte utgår från det faktiska utsläppet utan snarare från drivmedlens sammansättning och tekniska egenskaper. Ett annat problem som det pekas på är att dieselbilar, oavsett miljöegenskaper, inte kan betraktas som miljöfordon vad avser fordonsskatt och tjänstebilsregler. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit ett framtagande av en strategi för skattenedsättning av alternativa bränslen och förändringar av förmånsbeskattningen för miljöbilar. Riksdagen krävde i våras en översyn av miljöklassningen av bensin och diesel. Men bristen är att vi hela tiden betraktar styrsystemen i delar. Därför har det system av skatter och regler som styr mot miljövänligare fordon och bränslen börjat likna ett lapptäcke. Det är i dag oklart om vi har ett system som är anpassat för den teknik som finns i dag. Det är också oklart om systemet har sin utgångspunkt i faktisk miljöpåverkan. Det skulle behövas en total översyn av systemen för att man ska kunna ta ett helhetsgrepp. Vi har föreslagit en breddning av det uppdrag som riksdagen gav regeringen angående alternativa bränslen. Vi vill få till stånd en parlamentarisk utredning som ska se över hela systemet med vägtrafikens miljöstyrande skatter, miljöklasser och regler. Syftet med detta är att främja teknikutveckling och skapa ett system som grundar sig på faktisk miljöpåverkan.

Fru talman! Nästan 90 % av åkeriföretagen är små företag, med få anställda. Många företag byter sin enda lastbil vart åttonde år och har då självklart ingen stark förhandlingsposition mot leverantören. Företagens ställning i förhållande till lastbilsproducenterna är svag, och till detta bidrar att två lastbilsmärken har en kraftig dominans på den svenska marknaden. Det är vad gäller tillverkaransvaret bäst att behålla den nuvarande ordningen, eftersom det är tillverkaren som har de fysiska möjligheterna att ta fram effektiva och hållbara reningssystem för fordonens avgaser. Serviceavtal mellan tillverkare och leverantör har så liten omfattning att de på intet sätt kan vara motiv för borttagande av tillverkaransvaret. Brister i avgasreningen kommer dessutom att ge dyrare serviceavtal om tillverkaransvaret tas bort. Samtidigt kan man konstatera att också Naturvårdsverket har den uppfattningen att tillverkaransvaret för tunga fordon ska behållas. Jag har erfarit att ett EU-direktiv fr.o.m. oktober 2005 kommer att kräva tillverkaransvar för tunga fordons och motorers funktionsduglighet. Detta innebär att tillverkaransvaret snarare borde förlängas till att gälla 500 000 kilometer i stället för att tas bort. Vi har i riksdagen fattat beslut om att regeringen ska se över miljöklassningen av drivmedel, så att renare drivmedel inte missgynnas. Dagens tekniska krav när det gäller densitet och kokpunktsintervall innebär dock att alla alternativa dieseldrivmedel tillförs giftiga ämnen för att inte hamna i miljöklass 3. Dessa ämnen är miljöstörande, bildar aromater och polyaromater vid förbränning och utgör en risk för liv och hälsa. Äldre personer och barn med allergier, astma, bronkit och andra luftvägssjukdomar är särskilt utsatta. Även skillnaderna i miljöbelastningen för bilismen på landsbygden och i storstaden måste beaktas. Åtgärder motsvarande de som vidtas i de trafikintensiva tätorterna skulle slå orättvist mot glesbygden, där bilismen inte alls ger upphov till så stora miljöskador. Inom EU pågår ett arbete för en rättvis trafikbeskattning, som skulle kunna leda till ett effektivt utnyttjande av de olika trafikslagen. Detta bör understödjas, eftersom orimliga situationer uppstår när konkurrens bedrivs på olika villkor. Som alternativ till ökade bränsleskatter bör man införa kilometerskatt på lastbilar. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3

Fru talman! Detta betänkande från finansutskottet innehåller en redogörelse för AP-fondernas verksamhet år 2000 inklusive en utvärdering av fondernas mål och resultat under perioden 1996-2000. Med hänsyn till den svaga utvecklingen på världens börser det gångna året innehåller utvärderingen en redovisning av ett dåligt resultat år 2000. Övergången till nya placeringsregler skulle ha kunnat få en bättre start, men förhoppningsvis blir utvecklingen bättre under kommande år. Utvärderingen visar att när man jämför med olika jämförelseindex har utvecklingen som regel varit tillfredsställande eller godtagbar. Sjunde AP-fonden, dvs. Premiesparfonden och Premievalsfonden, hade 2000 en något sämre utveckling än jämförelseindex under de få månader år 2000 som den fonden var i verksamhet. AP-fondernas nya investeringsregler har det också framtagits en analys av de faktorer som lett till den svaga kronan. Här har vi från borgerligt håll tvingats reservera oss med hänsyn till att utskottsmajoriteten vägrat ta med uppenbara faktorer som också medverkat till kronfallet, t.ex. Sveriges höga kapitalbeskattning, som kontinuerligt leder till ett utflöde av kapital, bristen på tillväxtreformer och den svenska valutans ställning som en liten valuta som är känslig för störningar och oro på valutamarknaden. Det ter sig gåtfullt, fru talman, att majoriteten medvetet vill undanhålla riksdagen en korrekt redovisning av de faktorer som medverkat till den kontinuerliga försvagningen av kronan och därmed till hur vi internationellt fått en försämrad köpkraft. Om man hade redovisat AP-fondernas tillgångar mätt i euro i stället för i svenska kronor hade det illustrativt kunnat redovisas och man hade också fått klarhet i hur kronförsvagningen lett till att tillgångarnas värde har minskat internationellt. Det finns anledning att så snart som möjligt ta ställning till vilken framtid sjätte AP-fonden ska ha. Det är i och för sig tillfredsställande att det aviseras ett sådant övervägande från regeringens sida. Från moderat håll har vi angett vad vi tycker är rimligt. Staten bör inte ha en fond som ska tillhandahålla riskkapital på marknaden. Den uppgiften bör bäras av privata fonder och riskkapitalbolag. Det är kanske inte helt fel om det finns t.ex. en PPM-fond med den inriktningen. En sådan fond finns inte i dag trots det rikliga utbudet av PPM-fonder. Den frågan skulle t.ex. kunna övervägas särskilt. Vi menar att sjätte AP-fondens tillgångar bör överföras till staten. För att undvika marknadsstörningar kan innehavet av börsnoterade aktier dessförinnan bytas mot obligationer. De onoterade aktierna kan sedan överföras till ett riskkapitalbolag under Finansdepartementet som sedan snarast möjligt privatiseras på sätt som skedde t.ex. med Atle och Bure. Fru talman!

Fru talman! När vi nu behandlar betänkandet om AP-fondernas verksamhet finns det motioner från allmänna motionstiden. För Vänsterpartiets del har det resulterat i två reservationer. Jag ska väldigt kort försöka redogöra för dem, fru talman. Den ena reservationen gäller budgetfonderna. Eftersom åtaganden nu har lyfts över till statsbudgeten kommer också en kontrollstation att göras. Från Vänsterpartiets sida tycker vi inte minst mot bakgrund av det osäkra konjunkturläget att en sådan kontrollstation bör tidigareläggas. Vi tycker också att det är viktigt att vi med de buffertfonder vi har för framtiden ser till att klara våra framtida pensioner. Det är därför viktigt att vi med budgetfondernas hjälp kan ha ett starkt näringsliv, att vi arbetar för att kunna upprätthålla en hög sysselsättning och att vi arbetar med en mer målmedveten näringspolitik. I den andra reservationen tar Vänsterpartiet upp etiska regler vid statligt ägande. Staten är en stor aktör på den finansiella marknaden. Det gäller AP fondernas innehav av noterade aktier och obligationer. Det handlar också om innehav i den statliga bolagssfären. Varje år kommer en skrivelse från regeringen. Den heter Företag med statligt ägande. I den kan man läsa om den statliga ägarpolitiken. Bl.a. finns det ett avsnitt som heter Viktiga policyfrågor. Där tar man upp t.ex. miljöfrågor, jämställdhets och mångfaldsarbete, IT-strategier, anställningsvillkor, handlingsprogram för bl.a. arkitektur och design och frågor kring det s.k. förvaltningsmandatet från riksdagen. Men det finns absolut ingenting skrivet om etikfrågor. Det tycker vi är anmärkningsvärt. Det är viktigt att statliga företag inte förknippas med företag som har samröre med t.ex. våld, droger, prostitution, barnarbete eller undermåliga arbetsförhållanden. I en reservation från Vänsterpartiet har vi t.ex. tagit upp de intressen som svenska staten har via OM-gruppen i den s.k. Jiwaybörsen, dvs. den elektroniska börsen. Det pågår nu uppenbarligen ett arbete för att uppdatera statens ägarpolicy, vilket vi naturligtvis tycker är viktigt. I vilken omfattning det resulterar i godtagbara regler får vi anledning att återkomma till när verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande för år 2001 kommer till riksdagen. När det gäller AP fondernas placeringsregler konstaterar utskottet att alla AP-fonderna inklusive den sjätte AP-fonden nu under våren har påbörjat en utformning av de etiska riktlinjerna. Även här finns anledning att bevaka och följa upp att man verkligen lever upp till de regelverk som man säger sig kunna följa. Fru talman! Som jag tidigare har sagt återkommer jag även till detta. Jag yrkar bifall till reservation 4

Fru talman! I alltfler sammanhang såväl internationellt som här i Sverige får man höra det samfällda vittnesbördet att vi har ett robust och reformerat pensionssystem. Föreliggande betänkande handlar just om AP-fondernas verksamhet, och vi hörde före voteringen andra talare ta upp detta. Jag ska begränsa mig till några få frågor. De allmänna pensionsfonderna har, som vi vet, en ny roll och nya placeringsregler. Det är därför viktigt att placeringsreglerna är enhetliga. Alla fonder har ett gemensamt mål. Det ska vara en maximal förvaltning av pensionsmedlen. Då är det viktigt att fonderna kan förvalta medlen på lika villkor. I och med det nya systemet finns det en hälsosam konkurrens och ett visst tävlingsmoment mellan fonderna. Vi har tidigare från vårt parti motionerat om den sjätte AP-fonden och om betydelsen av likartade regler. Vi har bl.a. tagit upp frågan om utlandsmandat. Den sjätte AP-fonden har som strategi att vara med och tillföra kapital till nystartade och onoterade företag. För att förvalta medlen på bästa möjliga sätt vill man vara med under bolagets hela utvecklingsfas och expansionsfas. Men i och med att man saknar utlandsmandat måste man skaffa sig dispens, för annars kan man inte följa med ett företag som ägare i en eventuell sista fas, då företaget övergår i utländsk ägo. Vi är nöjda med att Finansdepartementet nu har tagit till sig detta. Det är viktigt för att Sjätte AP fonden ska kunna fullgöra sitt syfte och nå sitt mål. Inte minst är det viktigt därför att man har byggt upp en kompetens inom Sjätte AP-fonden. Om denna möjlighet inte finns kan det vara en anledning för de anställda att söka sig andra arbeten. Det finns anledning att säga någonting om just Sjätte AP-fonden. Det har förts en diskussion om dess existens, och jag tycker att Lennart Hedquist kom med en positiv öppning när han tidigare talade om en PPM-fond med just den inriktningen. Det är en roll som man skulle kunna tänka sig att Sjätte AP-fonden skulle kunna ta. Under de år som Sjätte AP-fonden har funnits har den samlat på sig en unik kompetens inom flera områden. Det kan gälla teknologi eller biovetenskaper, t.ex. Det är en särskild kunskap som är bra för de onoterade företagen och som inte har funnits tidigare hos de andra. Det finns en kompetens, som sagt, och en långsiktighet. Det är inte bara kapital. Jag ser fram emot Finansdepartementets beredning av frågan och att de hänsynen tas. Jag vill ändå yrka bifall till reservation 2. Det rörde sig egentligen om en text. Det handlar om kronans försvagning. Vi tycker naturligtvis att det ska vara en så fullödig förklarande text som möjligt. Det kan lätt komma in politik där. Då har vi vår version på just det området.

Fru talman! Kvartalskapitalismens kortsiktighet hotar att sluta med en smäll för industri och välfärd. Denna salva är inte avlossad från någon folktribun utan återfinns i en debattartikel i Dagens Nyheter den 16 november. Artikeln är undertecknad av två ledande företrädare för svenskt arbets och näringsliv, Metallordföranden Göran Johnsson och industriledaren Carl Bennet. I artikeln framhålls Sveriges stora kvaliteter som industrination, och det hänvisas bl.a. till en artikel i Financial Times där Sverige och Schweiz pekas ut som två länder med den bästa framtiden av alla i den industriella högteknologin. Det svenska varumärket glänser. Det är befriande att representanter för Sveriges löntagare och industriägare kan enas om en konstruktiv analys av vårt lands framtidsutsikter som industrination, en analys som står i bjärt kontrast till den dvärgalåt som i helgen lät avhöras från den handfull demonstranter, med moderaternas ekonomiske talesman i spetsen, som under fältropet "för kapitalism" marscherade på några av våra större städers gator. I Johnssons och Bennets artikel framförs också kritiska synpunkter på AP-fondernas placeringsstrategi. De utmålas som ofta alltför kortsiktiga i sitt agerande och alltför obenägna till långsiktiga och produktiva satsningar. I anslutning till den åberopade artikeln har en animerad debatt rullat i gång om huruvida AP-fondernas placeringar ska ansvara för ett gynnsamt företags och privatägandeklimat i Sverige eller om deras enda uppgift är att maximera avkastningen. Denna aktuella debatt ger en intressant koppling till dagens ärende - AP-fondernas verksamhet under 2000. Vi kan alltid diskutera vad som är en långsiktig placering. Man kunde mycket väl skriva in att fonderna tog ett större ansvar långsiktigt. Det torde också finnas vissa möjligheter att göra detta inom ramen för fempartiuppgörelsen. I botten ligger dock denna uppgörelse mellan fem av riksdagens partier, och detta är en uppgörelse som vi socialdemokrater givetvis respekterar och står för. I den regeringsskrivelse som ligger till grund för dagens betänkande från finansutskottet görs en redovisning av AP-fondernas utveckling under fjolåret samt en utvärdering av fondernas mål och resultat under perioden 1996-2000. Det bör då erinras om att AP-fonden till statsbudgeten den 1 januari i år fick en ny organisation och nya placeringsregler. Omläggningen syftar till att bättre anpassa AP-fondssystemet till det nya ålderspensionssystemet, att öka möjligheterna till en effektivare kapitalförvaltning och att långsiktigt förbättra avkastningsmöjligheterna. Indirekt kan man säga att fonderna har en näringspolitisk uppgift när man går in för långsiktighet. Den svenska industrin har förvisso för få långsiktiga ägare och för många kortsiktiga kvartalskapitalister, som Bennet och Johnsson också pekade på. Kombinationen bästa möjliga avkastning och långsiktighet innebär ett långsiktigt ansvar för svenskt näringsliv. Av denna första utvärdering av AP-fondernas nya organisation och nya placeringsregler kan man ändå dra slutsatsen att de väl har hävdat sin ställning som stabila förvaltare av pensionskapitalet. Fonderna uppvisar också sammantaget ett gott resultat vad gäller avkastningen på insatt kapital i förhållande till jämförelseindex. Till betänkandet har fogats fyra reservationer vilka jag kortfattat ska kommentera. I reservation nr 1 yrkar Vänsterpartiet att det på grund av den demografiska utvecklingen och den nuvarande svaga konjunkturen redan nästa år ska göras en analys av buffertfondernas utveckling 2002 2004, att medlen i dessa fonder i större utsträckning bör kunna utnyttjas för näringspolitik och att möjligheterna att via skattesystemet stimulera en utbyggnad av den typ av regionala och lokala fonder som finns i Kanada inom ramen för den s.k. solidaritetsfonden bör studeras. Självfallet innehåller prognoser om framtiden alltid ett stort mått av osäkerhet. Men inget nytt underlag har framkommit som föranleder en omprövning av riksdagens tidigare beslut att en kontroll av buffertfondernas styrka och den slutliga storleken på överföringen av medel från AP-fonden till staten ska ske först år 2004. Jag har tidigare i mitt anförande redan kommenterat AP-fondernas uppgifter och deras koppling till näringspolitik. I detta sammanhang kan ändå tilläggas att Sjätte AP-fonden de facto genom sin inriktning mot onoterade mindre, nya företag och sin aktiva ägarroll i många företag har en viss näringspolitisk inriktning. Vad slutligen gäller förslaget om uppbyggnad av regionala och lokala fonder enligt kanadensisk modell anser vi inte att skattesubventioner bör användas för att inrätta denna typ av fonder. fondernas nya placeringsregler. Det är en minst sagt långsökt motivering. Reservanterna är överens med utskottsmajoriteten om synen på vad AP-fondernas portföljomläggningar kan ha betytt och potentiellt kan betyda för valutakursens utveckling och att valutakursens värde på lång sikt avgörs framför allt av grundläggande ekonomiska faktorer som t.ex. skillnad i tillväxt mot andra länder, konkurrenskraft och bytesbalans. Men sedan kan man inte undgå frestelsen att göra några partipolitiska krumelurer kring kapitalbeskattningen, den förmenta bristen på tillväxtreformer och annat tankegods från jämmerdalen. Låt mig bara i korthet citera vad Konjunkturinstitutet säger om kronkursutvecklingen i sin senaste och alldeles färska konjunkturprognos: "Såväl fundamentala som mer flödesrelaterade faktorer talar för en förstärkning av kronan. Kronan förstärks mot euron under prognosperioden men betydligt mer mot den amerikanska dollarn." Ingenstans finns ens en antydan om att borgerliga skatte och tillväxtreformer skulle vara inbakade i dessa förväntningar. I reservation 3 upprepar moderaterna sitt väl kända mantra om Sjätte AP-fondens skadlighet för riskkapitalmarknaden. Man hävdar också att endast en begränsad del av fondens kapital placerats i onoterade bolag och att detta i kombination med att fonden inte har krav på sig att delta i finansieringen av pensionssystemet visar att fonden "är och har varit en främmande fågel i AP-fondsystemet, bl.a. med sitt uppdrag som placerare i små, onoterade bolag." Om jag ska uttrycka mig försiktigt kan jag upplysa om att moderaterna tydligen inte är riktigt uppdaterade i ärendet. Ty sanningen är att Sjätte AP-fondens andel onoterade innehav värdemässigt har ökat från 20 % vid årsskiftet till 31,9 % i oktober månad i år, vilket måste anses vara en betydande del av det totala innehavet. Det spretar i det borgerliga lägret konstaterade vi i debatten om statsbudgeten för några veckor sedan, och nu får vi se ytterligare ett exempel på borgerlig splittring och spretighet i en principiellt viktig fråga. Moderaterna vill privatisera Sjätte AP-fonden. Som modell tar man riskkapitalbolagen Atle och Bure. Jag säger bara: Spåren förskräcker. Men i motsats till moderaterna, vill kristdemokrater, folkpartister och jag förmodar också centerpartister ge fonden ökade befogenheter, nämligen att den i likhet med övriga AP-fonder ska få ett s.k. utlandsmandat så att fonden kan placera en mindre del av kapitalet på utländska marknader. I detta sammanhang kan noteras att frågor kring Sjätte AP-fonden för närvarande är föremål för beredning i Regeringskansliet, varför det i dag inte finns någon anledning att ta någon annan ställning till ett förslag som man i och för sig kan diskutera. Till sist: I reservation 4 pläderar Vänsterpartiet för ett tillkännagivande om etiska regler vid statligt ägande. Det är väsentliga frågor som tas upp. Det finns också ganska utförligt beskrivet hur fonderna faktiskt har påbörjat en ganska omfattande verksamhet på det här området, där man tar in moraliska och etiska hänsyn. Men avgörande är att frågorna bereds inom Näringsdepartementet och att etik och moralfrågor i samband med AP-fondernas placeringspolitik kommer att behandlas i verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande 2001. Mot den bakgrunden anser vi inte att det finns någon anledning att göra något särskilt tillkännagivande i dag på den punkten. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i finansutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! För att vinna tid kommer jag enbart att uppehålla mig vid en av de motioner som ligger till grund för reservation 1, som jag börjar med att yrka bifall till. Fru talman! Trots internationellt goda vitsord rörande tillståndet för den svenska ekonomin kvarstår vissa problem, även om våra offentliga finanser visar överskott, nettostatsskulden är borta, statsbudgeten är i balans och utgiftstaken hålls. Ett sådant problem är att den svenska kronan är lågt värderad jämfört med vissa andra viktiga valutor. PPM-systemet och de placeringsregler som tillåter stora kapitalplaceringar utomlands, menar vi inom Vänstern att det skulle vara värdefullt med en analys av på vilket sätt avsättning i olika pensionsfonder påverkar och t.o.m. förvärrar det ekonomiska läget. Avsättningarna i olika pensionsfonder är enbart inriktade på att ge så hög avkastning som möjligt. Förutom vissa etiska regler hos några fonder finns uppenbart inga långsiktiga strategier för hur våra gemensamma pensionsmedel ska kunna användas och bidra till ett mer långsiktigt ägaransvar. Kravet på hög avkastning leder till att fondförvaltare köper och säljer på olika aktiebörser runtom i världen utifrån en kortsiktig snabba-klipp-strategi som endast syftar till att hämta hem snabba, kortsiktiga vinster för att sedan kunna dra vidare i jakt på nya mjölkkor. Pensionsfonderna tar alltså inget ansvar för de företag de är medägare i. Nationsgränser verkar helt sakna betydelse. Det finns ingen ambition att vilja medverka till att utveckla den svenska ekonomin, att erbjuda riskvilligt eller långsiktigt kapital till nytta för det svenska näringslivet och inhemsk produktion. Det finns heller ingen ambition att gynna löntagarna, de framtida pensionärerna, eller den inhemska sysselsättningen och en mer balanserad regional utveckling. Vänsterpartiet menar att den viktigaste metoden för att klara framtidens pensioner är att upprätthålla en hög sysselsättning i den svenska ekonomin. Det förutsätter bl.a. ett starkt svenskt näringsliv. Därför krävs också en aktiv och målmedveten näringspolitik. Vi menar att de s.k. buffertfonderna i större utsträckning bör kunna utnyttjas i detta syfte. Fondernas placeringsregler måste förändras, vilket inte minst är viktigt från en valutapolitisk utgångspunkt. En del av ett utökat kapital hos buffertfonderna bör kunna användas som aktiekapital i ett mer planerat ägande för regional utveckling. Ett ytterligare stöd i denna riktning vore att regeringen också studerade möjligheten att via skattesystemet stimulera en uppbyggnad - märk väl: studerade möjligheten att stimulera en uppbyggnad - av den typ av regionala och lokala fonder som finns i Kanada inom ramen för den s.k. solidaritetsfond man har där. I dag uppstår absurda situationer: Som enskild placerare i en pensionsfond kan jag gynnas av att pengar flyttas från det företag där jag jobbar eller av att produktionen läggs ned eller flyttar utomlands, eftersom avkastningen är högre, eller anses kunna vara högre, i ett annat företag där man t.ex. antar att lönekostnaden kommer att vara lägre. Vi har en rad exempel på företag i Sverige som flyttas härifrån med olika typer av motiveringar. Det här kan verka bra eftersom min pension verkar gå upp, åtminstone för dagen. För mig, inte som framtida pensionär utan som löntagare, innebär det här å andra sidan att företaget där jag jobbar läggs ned och jag blir arbetslös. Till tröst får jag nöja mig med beskedet att min framtida pension kanske har höjts något, åtminstone som det verkar just den dagen. Hur det ser ut i morgon eller ännu längre fram kan vara en helt annan femma. Det är givetvis viktigt och rimligt att vårt gemensamma pensionssparande och olika typer av kapitalägande för de anställda används mer strategiskt och mer långsiktigt än vad som sker i dag. En självklar ambition bör vara att använda våra stora gemensamma tillgångar i olika pensionsfonder till att skaffa ett verkligt ägarinflytande och en verklig ägarmakt i syfte att ta ett långsiktigt ägaransvar som gynnar produktionen, sysselsättningen och de framtida pensionerna. När det gäller den senare motionen är finansutskottet i betänkandet mycket fåordigt i sin argumentation, liksom för övrigt Bengt Silfverstrand var här i talarstolen. Man konstaterar bara att olika svenska organisationer, här nämns LO, har studerat den kanadensiska solidaritetsfonden men att utskottet inte är berett att tillstyrka skattesubventioner för att inrätta fonder av denna typ i Sverige. Man är inte ens beredd att möjliggöra en utredning eller ens titta på vad detta skulle kunna ge för konsekvenser. Man bara konstaterar: Vi vill inte subventionera det här. Varför? kan man då fråga sig. Att borgerligheten alltid betonar det individuella i alla sammanhang är förutsägbart. Man vill att vi som enskilda individer ska sitta och kolla på text-TV hur det går för vår egen lilla pensionsfond. Man är däremot livrädd för att vi ska komma på den lysande idén att vi kanske kan sluta oss samman och använda vårt gemensamma pensionskapital, som vi faktiskt äger tillsammans, för att kunna flytta fram våra positioner vad gäller ägande i många viktiga företag. Siffrorna har ju lästs upp; det är stora summor pengar som i dag finns i olika pensionsfonder och som tillförs varje år. Om vi använde dem på ett mer strategiskt sätt skulle vi kunna få ett stort inflytande över hur vi använder pengarna, var jobben förläggs osv. Jag kan förstå att den samlade borgerligheten bävar inför den möjligheten. Jag tror att den skulle byta inställning till PPM-systemet om vi använde det på det här sättet. Men vad jag för mitt liv inte kan förstå är varför man har denna byxångest hos socialdemokratin inför den här frågan. Varför kan man inte tänka sig att åtminstone utreda möjligheten? Det finns positiva exempel man kan titta på. Jag yrkar återigen bifall till reservation 1.
Fru talman! Det är faktiskt så att det finns en näringspolitisk inriktning i Sjätte AP-fonden. Den har fått sitt uppdrag formulerat på följande sätt: att förvalta allmänna pensionsmedel så att avkastningskravet uppfylls samt att erbjuda riskkapital till svenskt näringsliv, inte minst till mindre och medelstora företag, för att främja tillväxt och sysselsättning. Det är ju precis detta som moderaterna reagerar mot. Det finns alltså en sådan inriktning i den fonden. I övrigt är det väldigt viktigt att göra en avvägning mellan avkastning och långsiktighet. I förarbetena till det nya systemet står det att målet för placeringsverksamheten är att förvaltning ska ske med utgångspunkt i AP-fondens åtagande gentemot alla dem som ska ha pension. Då kan man inte som Vänsterpartiet - här tycker jag att det finns en motsägelse - å ena sidan hävda att det är en för svag förstärkning av buffertfonderna och att man skulle vilja gå längre, och å andra sidan säga att man vill ge fonderna en större näringspolitisk uppgift. I ambitionen att ge fonderna en större näringspolitisk uppgift ligger naturligtvis ett större risktagande och därmed också en större risk för att man ska dränera en del av kapitalet. Jag har sympatier för Vänsterpartiets syn på näringspolitiken, ambitionerna och långsiktigheten. Jag sade också i min inledning att detta alltid kan diskuteras och att det är bra att det har kommit i gång en sådan debatt. Men jag kan inte förstå att man å ena sidan hävdar att fonderna är för svaga eller riskerar att bli för svaga och å andra sidan vill ge dem den typ av större risktagande som näringspolitiska ambitioner innebär.
Fru talman! När det gäller försvagning handlar det ju om att den s.k. broms vi har lagt in riskerar att dränera fonderna. Det är därför vi vill utreda om man behöver tillföra mer pengar. När det sedan gäller de lokala och regionala fonderna och näringspolitik skulle jag vilja veta vilket bevis utskottsmajoriteten har för att ett långsiktigt ägaransvar på något vis skulle innebära lägre avkastning på längre sikt. Hur ska vi annars kunna motverka den kvartalskapitalism som Bengt Silfverstrand talade emot i talarstolen - om vi inte vidtar några som helst åtgärder, om inte vi själva med våra gemensamma pensionspengar visar att vi faktiskt vill ha ett större ägaransvar och en god avkastning på våra pengar? Vad är det som säger att detta ständiga flyttande av pengar från börs till börs över nationsgränser långsiktigt leder till högre pensioner? Kan inte det i själva verket vara ett allvarligt hot mot våra framtida pensioner?
Fru talman! Fonderna har ett långsiktigt åtagande. Att de ska ha det står klart inskrivet. Det är ingen som helst tvekan om detta. Man kan inte hävda generellt, och det har jag inte heller gjort, att det skulle vara kortsiktighet som präglar hela systemet. Det finns enstaka inslag som kan diskuteras. Dem ska man naturligtvis sätta tummen på och analysera vad det beror på och i så fall utifrån de utgångspunkterna och erfarenheterna överväga förändringar. Men totalt sett innebär en långsiktig placering att AP fonderna inte blir några spekulationsfonder, inte heller att man kortsiktigt lämnar företagsägandet för att kurserna tillfälligt går ned. Titta på det samlade resultatet av den här utvärderingen. Ingen, inte ens fondernas främsta belackare moderaterna, kunde ha underlag för att säga något annat än att man har hävdat sin ställning väl utifrån det grundläggande och avgörande att ha ett stabilt förvaltningssystem för dagens och framtidens pensioner.
Fru talman! Jag argumenterar inte från högerkanten, utan jag argumenterar från vänster. Jag kan ställa upp på det som Bengt Silfverstrand säger. Vi vill skärpa detta ytterligare. Vi vill betona den infallsvinkeln ytterligare, till skillnad från den s.k. kvartalskapitalismen. Jag har fortfarande inte fått något bra svar på frågan varför socialdemokratin är så rädd, trots att jag hört enskilda socialdemokrater stå här i talarstolen vid andra tillfällen och prata för de regionala fonderna. Varför kan inte finansutskottet och de socialdemokrater som sitter där åtminstone tänka sig en liten utredning där man funderar på om det kan vara ett bra system att i någon form möjliggöra samma sak i Sverige? Eller ska vi fortsätta att prata om att hela Sverige ska leva och att vi ska ha riskkapital ute i glesbygd och på landsbygden? Men vi vet att det mesta av kapitalet inte hamnar där, utan det hamnar i storstäderna. Hur länge ska vi bara prata om de här sakerna? När ska vi vidta några små åtgärder för att möjliggöra att hela Sverige kan leva i verkligheten? Annars upplever medborgarna det som bara tomt prat från den här kammaren.
Fru talman! Det är faktiskt så att det har gjorts ganska utförliga och ingående analyser av det kanadensiska systemet, bl.a. i Landsorganisationens regi. Det underlaget har vi naturligtvis utgått från att också Vänsterpartiet har tagit del av. Det leder till slutsatsen att detta inte från svensk utgångspunkt är något hållbart system att rekommendera. Det vi vänder oss emot är inte att för all framtid avvisa den här typen av fonder, utan mot att man ska använda skattemedel för detta ändamål. Det tycker vi är orimligt och en felaktig prioritering av skattemedel som kan användas på annat sätt för regionalpolitiska insatser.
Fru talman! Jag konstaterar då att om jag själv väljer att varje år i slutet av året lägga en summa pengar av vårt riksdagsarvode på någon enskild privat pensionsförsäkring får det bevisligen skattepolitiska effekter. Men om vi skulle ha ett motsvarande system där vi mer långsiktigt vill värna om ett lokalt näringsliv, en regional utveckling, då anförs skatteskälet som ett argument mot det. Jag kan acceptera det. Men då skulle jag också vilja kräva att vi tog fram de argumenten i en svensk utredning och inte bara hänvisar indirekt till vad LO har kommit fram till, med all respekt för vad LO säger. Då skulle vi i den här kammaren också kunna få en diskussion runt det underlaget och göra ett ställningstagande. Jag får återkomma i den frågan.

Fru talman! Socialförsäkring är ett vitt begrepp. Hit hör sjukpenningförsäkring, men också aktivitetsersättningar, förtidspensioner, arbetsskadeförsäkring, föräldraförsäkring och ålderspensioner. När jag i dag använder begreppet socialförsäkring använder jag det i inskränkt betydelse, som en synonym till sjukförsäkringen och andra socialförsäkringssystem som ryms inom utgiftsområde 10 Ersättning vid sjukdom och handikapp. De socialförsäkringssystem som behandlas under denna huvudtitel har en lång historia. De har sitt ursprung inom folkrörelserna. Min uppfattning är att det har funnits en gemensam värdegrund på vilken socialförsäkringarna har vuxit fram. Det har varit arbetslinjen, eller som de som har en mer borgerlig läggning har uppfattat det som - eller kallat för - hjälp till självhjälp, som har varit drivkraften bakom socialfösäkringarna. Vad innebär detta? Jo, att människor som på grund av sjukdom, inte minst svårare sjukdomar och individualitet, inte kan arbeta ska få stöd, allrahelst ett stöd så att de kan komma tillbaka till ett fullt och produktivt liv, men om inte det går ska de ges skydd så att de inte far illa. Men dessa preciseringar räcker inte. När vi är friska och kan fullfölja våra livsprojekt uppnår många av oss endast trygghet om vi själva kan bygga upp ett eget skyddsnät inför sjukdom och olyckor. Vi vill inte, och är inte tillfredsställda med, att denna planering helt eller till mycket stor del överlåts på stat, överhet och myndigheter. Här finns stora individuella värderingsskillnader. Tolerans innebär att vi accepterar att vi är olika och att vi ser till att människor kan få planera sina liv på olika sätt. En sådan tolerans ska också gälla i ett bra socialförsäkringssystem. Helheten bör bygga på att både de mer individualistiska och de mer kollektiva kravet kan tillgodoses. Är detta då möjligt? Är inte målkonflikterna omöjliga att överbrygga? Nej, jag är övertygad om att det inte är så. Och vad bygger jag denna övertygelse på? Arbetet i Pensions och genomförandegruppen syftade just till att klara av att överbrygga den nu beskrivna typen av målkonflikter. Vi är olika. Vi företrädde människor med mycket olika värderingar, men trots detta gick det att finna en balans mellan olika synpunkter och krav på skilda lösningar. I botten låg skilda värderingar. Det är detta arbete vi nu måste fortsätta när det gäller sjukpenningsförsäkring, men också när det gäller andra system inom utgiftsområde 10. Vi måste dock komma ihåg att problemen i pensionssystemet är annorlunda, och då krävs också andra lösningar här. I vår motion om principerna för utformning av socialförsäkringarna, och i vår reservation till socialförsäkringsutskottet, anger vi hur man kan göra goda avvägningar mellan de två nu nämnda grundläggande värderingarna genom en rimlig kombination av frivilliga överenskommelser, privata system och offentliga system. Ett grundläggande mål måste vara att den enskilde ska kunna överblicka och förutse konsekvenserna och sambanden mellan kostnader och ersättningar och mellan bruttolön, nettolön, skatter och arbetskostnader för arbetsgivaren. Tyvärr har Sveriges utveckling till en högskattestat gjort att de styrande på grund av kortsiktig politisk taktik skapat så invecklade förändringar och regler på skatteområdet inom socialförsäkringarna att det grundläggande sambandet mellan kostnader och intäkter och mellan olika drivkrafter har dolts. Regeländringarna under de senaste 30-40 åren har gjort att de ursprungliga sambanden mellan socialförsäkringens olika offentliga och frivilliga lösningar försvagats och t.o.m. försvunnit. När vi nu vill restaurera socialförsäkringssystemet måste vi därför arbeta med ändringar både i beskattningen och i försäkringen. Det är en av de grundläggande teserna i vår motion. Samtidigt bör försäkringarna stå på tre ben: ett grundläggande offentligt, ett avtalsgrundat och ett frivilligt. Hur de exakta gränserna mellan dessa kommer att se ut i framtiden vet vi inte, och vi behöver egentligen inte veta det. Det finns metoder för att systemen successivt ska kunna anpassas till tekniska framsteg, som bl.a. kan leda till att transaktionskostnaderna för egna frivilliga försäkringar blir lika låga som för avtalsförsäkringar, samtidigt som arbetslivet ändras mot betydligt mer flexibla arbetsformer. Då kan gränserna mellan avtalsförsäkringar och frivilliga privata försäkringar förskjutas. Men vår grundmodell är sannolikt giltig under lång tid framöver. I botten finns ett grundläggande offentligt system som ger inkomsttrygghet. I vissa försäkringssystem måste dock grundtrygghet gälla, som vid mycket svår, tidigt förvärvad invaliditet. Det offentliga systemet kompletteras därefter med avtalsförsäkringar och privata försäkringar. Fördelarna med detta är att både avtalsförsäkringarna och de privata försäkringarna kan göras mer aktuariska och mer försäkringsmässiga. Detta skapar en bättre förståelse för hur försäkringarna fungerar. Denna insikt smittar av sig också på den grundläggande socialförsäkringen, som måste innebära betydande avsteg från försäkringsmässigheten. Ett sänkt skattetryck ska alltså göra det möjligt för de allra flesta att skaffa sig ett eget skyddsnät efter egna behov. Vad vår politik syftar till är att göra det lättare för enskilda och familjer att ta eget ansvar för sin välfärd. Det ökar också förståelsen för kostnader och intäkter. Möjligheten att ta ansvar brukar föda insikt om att vår egen livsstil påverkar både vår trygghet, vår välfärd och vår hälsa. Väl utformade välfärdssystem, där individens ansvarstagande tas till vara, skapar en rad positiva värden som visar sig i bättre balans, större omtanke om dem som blir sjuka, sparsamhet etc. Det är dessa positiva mervärden vi vill uppnå med skattesänkningar och med förändringar i socialförsäkringarna. Detta gör också att systemen blir mer finansiellt stabila. Regeringen har inga nya lagförslag, men man säger att målet är att utvidga den offentliga försäkringen till 10 prisbasbelopp. Taket ska således höjas från 7,5 prisbasbelopp till 10. Detta är ett illa genomtänkt förslag. Det motverkar just den balans mellan olika försäkringslösningar som jag berört tidigare. På alla avtalsområden, utom på det privata LO och SAF området, finns bra avtalsförsäkringar för dem med inkomster över 7,5 prisbasbelopp. Om man antar regeringens förslag ordnar man till ett riktigt besvärligt avstalsproblem mellan olika lönekollektiv. Att ändra avtalen på LO och SAF området är betydligt lättare och ger mycket färre problem, eftersom det är så få inom LO och SAF området som har inkomster över 7,5 basbelopp. Avtalen blir därför ganska billiga. I pensionssystemet har vi dessutom ändrat taket till 7,5 inkomstbasbelopp. Att ha olika tak för pensioner och förtidspensioner, för att ta ett exempel, skapar betydande framtida problem. Vi bör därför redan nu ändra systemet, så att det gäller 7,5 prisbasbelopp i stället för 7,5 inkomstbasbelopp. Förslaget återfinns i vår motion. Den grundläggande pensionen blir då också följsam i förhållande till standardförändringar på ett harmoniskt sätt. Jag tillstyrker enbart vår reservation 1. Det gör jag inte för att de andra är mindre viktiga utan för att spara tid här i kammaren. Ett viktigt förslag i vår motion är att ge läkarna bättre utbildning i försäkringsmedicin. Det har jag tjatat om tidigare. De måste lära sig när skjukskrivning ska användas och när den gör mer skada än nytta. De måste i högre grad känna till arbetsplatsernas olika krav och hur dessa krav förändras. De måste få bättre möjligheter att prata med patienterna i stället för att sjukskriva dem. De måste få patienter och all sjukpersonal att inse att sjukskrivningen är en ordination som ska nyttjas med lika stor försiktighet och omsorg som all annan medicinsk behandling. Med mycket begränsade satsningar - 50 miljoner på riksnivå - kan vi, att döma att de erfarenheter som gjorts i Sörmland och Västmanland, få ned sjukskrivningarna dramatiskt. I Sörmland fick man ned sjukskrivningarna från 23 % över riksnivå till 17 % under riksnivå. Detta får stora finansiella effekter direkt och indirekt. Vi behöver inte betala ut så mycket sjukpenning. Inte minst viktigt är att vi får färre flaskhalsar inom vården, inom försäkringskassan och på en rad andra ställen. Det allra viktigaste är kanske att fler människor snabbt kommer i produktivt arbete. Jag förstår inte varför regeringen inte har satt i gång en sådan verksamhet i större skala. Den kostar mycket lite. Det går relativt snabbt att genomföra, och det är dokumenterat att den ger mycket goda resultat. Risken är obetydlig, och avkastningen är 50-100 gånger pengarna man satsat. Ett annat problem vi uppmärksammat är att ohälsotalen är mycket högre inom den offentliga sektorn - egentligen landsting och kommun - än inom den privata. Vi har föreslagit att kommunerna själva i högre grad ska bära sina egna kostnader. Det finns andra, möjligtvis mer positiva, förslag. I dagens Dagens Industri fanns det ett sådant. Varför inte låta landsting och kommuner ha "egeninträde" i sjukförsäkringen, precis som man ofta har i andra försäkringar. Då skulle de själva svara för sjukkostnaderna. Det skulle, tror jag, sporra dem till att skapa bättre arbetsmiljö och friare och mer flexibla driftsformer. Något måste göras på detta område. Detta nya förslag tycker jag är väldigt positivt, för det har mycket mer av morot än piska över sig. Här säger man: Ni har chansen. Ni kan göra någonting bra. Sätt i gång! Jag har inget förslag här i dag, men jag tycker att vi ska tänka på detta väldigt konstruktiva förslag. Här har vi kanske en av alla de pusselbitar vi behöver för att få ett stabilare sjukpenningsystem. Margareta Cederfelt kommer i ett senare anförande att beröra våra synpunkter på rehabilitering.

Fru talman! Det ekonomiska offentliga trygghetssystemet är ett av våra redskap för att utjämna klassoch könsskillnader samt att fördela resurser över livet. Ekonomiska resurser ska distribueras till alla invånare som en rättighet och inte som välgörenhet. För kvinnor innebär det att de slipper vara ekonomiskt beroende av enskilda män. För arbetstagare leder systemet till en mildrad beroendeställning gentemot enskilda arbetsgivare. Det ekonomiska trygghetssystemet kan på så sätt mildra marknadens och familjelivets orimliga snedfördelning av förmåner och bördor. Vi vet att den ekonomiska otryggheten till följd av sjukdom och arbetslöshet är många gånger större för låginkomsttagare och kvinnor än höginkomsttagare och män. Men vi vet också att Sveriges välfärdssystem omfördelar ekonomiska resurser effektivt över människors livstid, mellan kvinnor och män samt mellan lågavlönade och högavlönade. Detta beror på att vårt välfärdssystem beskattar invånarna progressivt på hela inkomsten medan förmånerna erbjuder inkomsttrygghet upp till ett bestämt tak samt att vissa förmåner är beloppsbestämda. Det som också är av stor betydelse i vårt ekonomiska trygghetssystem är att många individers riskpremier samlas ihop genom skatte och avgiftssystemet för att sedan kunna finansiera ersättningar till individer vid situationer som inte drabbar alla lika. Jag tror att stabila offentliga ekonomiska välfärdssystem skapar trygga människor som på ett bra sätt kan tillvarata sina livsmöjligheter. Genom att föra en politik för lönearbete åt alla och ta hjälp av det ekonomiska trygghetssystemet skapar vi ett mer rättvist och solidariskt samhälle. Den svenska välfärdsmodellen har kännetecknats av ganska trygga, rättvisa och effektiva socialförsäkringar. Det är en modell som Vänsterpartiet vill fortsätta att värna och kämpa för. Men samtidigt är det också viktigt att inte blunda för de brister som finns i dagens system. Den kanske största bristen i välfärdssystemet är den minskade legitimiteten och tilliten till systemet. Vänsterpartiet har länge drivit kravet om höjt tak inom sjukförsäkringen. I dag tjänar över en miljon arbetstagare mer än taken. Det är nästan en fördubbling jämfört med situationen för fem år sedan. Vi kan blicka framåt 3-4 år. Då beräknas mer än hälften av arbetstagarna ligga över taken. När vi människor inte kan lita på att systemet ger ett inkomstskydd ökar efterfrågan på privata försäkringslösningar. Detta gäller också oss som är vänsterpartister. Vi ser i dag tyvärr många exempel på hur fackförbund och enskilda arbetstagare tecknar privata försäkringar för att täcka inkomstbortfallet för arbetstagare med inkomst över tak. Om vi skulle välja ett system med basinkomst skulle det med all säkerhet leda till ytterligare efterfrågan på privata försäkringslösningar. Människor skulle inte längre tillhöra ett och samma välfärdssystem. Vi skulle få en uppdelning i "vi och dom". Tjockleken på plånboken skulle avgöra många människors trygghet, och jag tror inte att detta skulle vara önskvärt för speciellt många i Sverige. I Vänsterpartiet är vi övertygade om att det är främst människors solidaritet som gör oss villiga att delta i ett omfördelande offentligt ekonomiskt trygghetssystem. Människors villighet att handla utifrån solidaritetsnormer är nog också mycket större än vad gängse ekonomiska teorier om mänskligt beteende förutsätter. Om ett samhälles struktur vilar på fundament som innebär att människor känner sig trygga och i samhörighet med varandra stärks känslan av solidaritet. Därför bör alla invånare i Sverige omfattas av det generella välfärdssystemet. En höjning av förmånstaket borde därför ske så snart det finns ekonomiskt utrymme som inte behöver utnyttjas för andra mer angelägna reformer. Regeringens avsikt att höja taket till tio prisbasbelopp fr.o.m. den 1 juli 2003 välkomnas av oss i Vänsterpartiet. Fru talman! Utgifterna för sjukpenning har ökat dramatiskt. Under 1998 var samhällets kostnader ca 20 miljarder kronor. År 2002 beräknas utgifterna till närmare 50 miljarder. Mot denna bakgrund anser vi i Vänsterpartiet, precis som regeringen, att det behövs kraftfulla åtgärder. Elvapunktsprogrammet anser jag vara en bra start och inledning för att öka hälsan i arbetslivet. Men för att lyckas bromsa denna utveckling krävs inte minst en ökad förståelse från arbetsgivarhåll om ohälsoproblemen. Den mänskliga resursen, humankapitalet, behöver känna sitt värde och inte bara utnyttjas för kortsiktig ekonomisk vinst. Det behövs en mental modernisering av arbetslivet - den magra organisationen behöver ersättas av en långsiktigt hållbar arbetskultur som bygger på ömsesidig respekt. Inom många sektorer i vårt samhälle upplever man att man har dåliga möjligheter att påverka sin arbetssituation, vilket kan ha stor betydelse för hälsan. Speciellt märkbart är detta inom vård och omsorgsjobben. På många håll har det funnits en övertro på att omorganisationer kan lösa problem. Inom många organisationsstrukturer har den ena konsulten avlöst den andra. Det naturliga vore i stället att lyssna på medarbetarnas erfarenheter och ta till vara på den kunskap som finns inom en organisation. Kvinnors andel av de sjukskrivna har under de senaste åren ökat successivt och kraftigt. Statistiken visar också att kvinnor anställda inom kommun och landsting har högre sjukfrånvaro än andra kvinnor. En viktig orsak till könsskillnaderna i ohälsa är att arbetsmiljön i ergonomiskt och psykosocialt hänseende har försämrats eller inte förbättrats i samma takt i kvinnodominerade jobb, bl.a. inom vård och omsorg. En annan viktig orsak är att kvinnorna alltjämt gör mer av omsorgsarbetet i hemmet, och detta kan betyda att samma arbetsmiljö ger effekt på män och kvinnor. I samband med denna reform ökades också arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet och för arbetet med aktiva rehabiliteringsinsatser. Lagen om sjuklön utgör grunden för ersättning vid korta sjukdomsfall. Företag kan i dag försäkra sig hos försäkringskassan mot höga sjuklönekostnader. Dessutom kan anställda med återkommande sjukdomsperioder omfattas av ett särskilt högriskskydd. Men trots dessa möjligheter bidrar sjuklöneperioden till att människor med återkommande sjukperioder stängs ute från arbetsmarknaden. Det kan t.ex. handla om kroniskt sjuka och arbetshandikappade. Risken är uppenbar att vi får ett arbetsmarknadens A och B-lag. Om förslag om en ytterligare förlängd sjuklöneperiod kommer på bordet kommer vi i Vänsterpartiet med stor sannolikhet att ta avstånd från detta förslag. Vi befarar att en regeländring i den riktningen skulle få mycket negativa konsekvenser för bl.a. små och medelstora företag. I stället för att försvåra för de små företagen bör ett restitutionssystem, där mindre företag med högst tio anställda får tillbaka inbetalt belopp i sjuklön via avdrag, utredas. I reservation 8 skriver vi mer om detta, och denna reservation yrkar jag också bifall till. Under ganska många år har vårt utskott arbetat med samverkansfrågor. Jag vet att vår utskottsansvariga Ulla Hoffmann har varit mycket drivande i denna fråga sedan 1996. Därför är det nu mycket glädjande att den finansiella samverkan som i dag bedrivs i projektform med högst tre samverkanspartner - sjukförsäkringen, socialtjänsten och sjuk och hälsovården - nu utökas till att omfatta även arbetsmarknadsmyndigheterna. Samtidigt föreslår utskottsmajoriteten att möjligheten till samordning ska vara permanent och rikstäckande. Den nya lagstiftningen, som riksdagen nu kommer att begära att regeringen ska lägga fram under våren 2002, ska utformas med utgångspunkt i bestämmelserna om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso och sjukvården och socialtjänsten. Samverkan behövs, och vid de studiebesök som vi i Vänsterpartiet har gjort runtom i landet och i olika projekt har det visat sig att det är mycket viktigt att arbetsmarknadsmyndigheterna finns med. Hittills har t.ex. arbetsförmedlingens deltagande byggt på frivillighet, och man har kunnat dra sig ur, vilket har inneburit att projekten tappat viktig kompetens för att få en människa tillbaka i arbete. I utskottsbetänkandet står det att samhällets resurser måste utnyttjas mer effektivt för att bättre kunna tillgodose enskilda människors behov av stöd, särskilt när det är fråga om personer med sammansatta problem. En förhoppning med ett förbättrat samarbete är att betydligt färre människor hamnar i en gråzon som i många fall brukar leda till en rundgång mellan olika myndigheter. Samverkan måste bli ett arbetssätt som genomsyrar all verksamhet inom myndigheterna. Vårt initiativ kan innebära att välfärden kan öka för utsatta grupper och att vi kan verka för ett bättre resursutnyttjande av samhällets medel. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag givetvis står bakom alla Vänsterpartiets reservationer men att jag för tids vinnande yrkar bifall till reservation 8.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 23 i betänkandet SfU1 och till kristdemokraternas reservation i betänkandet SfU5. Det vi i dagens debatt ska diskutera är de olika trygghetssystem som finns inom socialförsäkringen. I utgiftsområde 10, som vi börjar med, handlar det framför allt om 100 miljarder kronor som går till sjukpenning och förtidspensioner. Sjukskrivningskostnaderna har, som Sven-Erik sade här tidigare, sedan 1998 ökat från ca 20 miljarder till 43 miljarder kronor i år. Det är en ökning, fru talman, som motsvarar budgeten för hela rättsväsendet. I och med att alltfler är sjukskrivna och att försäkringskassorna inte har resurser att sätta in för rehabiliteringsåtgärder ökar förtidspensionerna dramatiskt. I år finns det 445 000 förtidspensionärer. Riksförsäkringsverkets prognos för år 2007 ligger på 550 000 personer. Med det som bakgrund ställer man sig frågan varför majoritetspartierna inte agerat på ett handlingskraftigt sätt för att snabbt avarbeta rehabiliteringsköerna. Att försäkringskassan snabbt ska kunna genomlysa och samordna insatserna runt individen är oerhört viktigt. Men i stället har det på regeringens dörr under de senaste tre åren stått: Utredning pågår. Läser man betänkandet som vi i dag debatterar villar man bort sig i beskrivningar av olika utredningar hit och dit. Och det tar inte slut. Naturligtvis kan man utreda i det oändliga. Man kan ha lika många utredningar som det finns individer i behov av rehabilitering, eftersom rehabilitering är ett så komplext område att arbeta med. Det är därför det behövs rehabiliteringsspecialister. Det vi kristdemokrater de senaste åren har kritiserat majoriteten för är att man inte sätter in snabba åtgärder vid sidan av alla utredningar. Vi tror att det behövs en ny rehabiliteringsförsäkring med en offentlig huvudaktör inom exempelvis försäkringskassan med specialister som bör arbeta med att sätta in olika åtgärder snabbt. De ska kunna avgöra om det är arbetsrelaterade problem som kräver förändringar på arbetsplatsen eller om det är en helt ny arbetsplats som krävs. Handlar det om behov av missbruksvård? Är det kanske fysiska besvär som kräver en operation eller behandling? Vi har lagt fram ett förslag om att ha sådana rehabiliteringsspecialister, men majoriteten i utskottet har inte bifallit det kristdemokratiska förslaget om en förbättrad rehabiliteringsorganisation. Regeringen har nu i stället i sitt elvapunktsprogram mot ohälsa lagt allt fokus på åtgärder hos arbetsgivarna. Visst har arbetsgivarna ett stort ansvar för arbetsmiljön, men de kan inte hjälpa alla. Regeringen drar nu åt tumskruvarna på arbetsgivarna. Man aviserar nämligen förlängd sjuklöneperiod på 60 dagar i stället för 14 dagar. Man önskar därutöver med olika avgifter straffa eller belöna företag som arbetar med rehabilitering utan att tänka på vilka olika förutsättningar och kompetenser som finns inom exempelvis småföretag. Fru talman! Det skulle vara intressant att höra hur Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser på det här förslaget om förlängd sjuklöneperiod. När sjukskrivningarna rakade i höjden i slutet av 80-talet började man arbeta med olika morötter. Utbildningar erbjöds arbetsgivare om hur man kunde arbeta med rehabilitering tillsammans med försäkringskassan och hur man kunde söka pengar via Arbetslivsfonden för olika projekt. Arbetsgivarna fick i lagstiftningen ansvaret för att göra rehabiliteringsutredningarna - man hade alltså ett grundläggande ansvar - men försäkringskassan skulle göra rehabiliteringsplanen. De behövde alltså samverka för att individen skulle få hjälp. Försäkringskassan hade på den tiden särskilda personer som kom till rehabiliteringsmöten ute på arbetsplatserna, men denna verksamhet har nu på många håll mer eller mindre dött ut. Försäkringskassan har inte tid med nuvarande resurstilldelning. Det är för mig obegripligt hur regeringen tänker sig att företagen först ska betala en sjukförsäkringsavgift för vilken de sedan inte kan förvänta sig något stöd i rehabiliteringsarbetet. Kassan har heller inte getts några incitament att arbeta med rehabilitering. De kassor som arbetar bra med rehabilitering och har gjort besparingar inom sjukförsäkringen har inte belönats. De har ofta i stället drabbats av besparingar. Om inte staten anser sig klara uppdraget att arbeta med rehabilitering, bör man då inte hellre abdikera ordentligt och låta uppdraget läggas ut på privata aktörer i stället? Det regeringen nu gör - leka svälta räv med försäkringskassorna och slå på arbetsgivarna - kommer inte att vara en lyckosam väg. Det upphöjda elvapunktsprogrammet är också i många delar feltänkt. Några förslag är nog bra, men jag skulle ändå vilja fråga majoriteten: Hur snabbt avser ni att se resultat på de skenande sjukskrivningskostnaderna med hjälp av elvapunktsprogrammet? Ett område där jag dock tycker att utskottsmajoriteten kommit framåt är det som gäller tillkännagivandet till regeringen avseende begäran om att regeringen ska återkomma med ett förslag om finansiell samordning för fyra olika aktörer: socialförsäkringen, socialtjänsten, hälso och sjukvården samt länsarbetsnämnden. Om dessa kan samverka runt individen får vi ett ramverk med en helhetssyn på individen, vilket är mycket positivt - även om jag tror att den modellen i storstäder kan vara lite svårare att tillämpa konkret i varje ärende eftersom det är så många olika aktörer i en storstad. Man har inte bara en försäkringskassa och en arbetsförmedling utan många olika försäkringskassor och många olika arbetsförmedlingar, och det gäller att hitta ett bra samarbete för individen. Fru talman! Vi kristdemokrater har många förslag som handlar om hur man ska minska kostnaderna i sjukförsäkringen. Vi föreslår alltså bl.a. en ny rehabiliteringsförsäkring fr.o.m. den 1 juli 2002 i enlighet med Gerhard Larssons modell i den offentliga utredningen SOU 2000:78. Kostnaderna för genomförandet balanseras första året av utgiftsminskningar i sjukförsäkringen. De kommande åren beräknas besparingarna vara större än utgifterna i reformen. Den av regeringen aviserade höjningen av taket tror vi inte är lämplig när kostnaderna fortfarande skenar i sjukförsäkringen. Men på sikt måste frågan lösas. Hur det ska ske bör lösas i särskild ordning. När det sedan gäller försäkringsläkarnas situation har vi en reservation till förmån för en utredning som ska se över hur de problem som finns inom det försäkringsmedicinska området ska lösas. Många har kritiserat att försäkringsläkarna inte står under tillsyn av någon myndighet. Försäkringsläkarna kan inte heller ställas till ansvar enligt lagen om disciplinpåföljd inom hälso och sjukvårdens område. Deras bedömningar kan alltså inte bli föremål för vetenskaplig värdering, kritik och ansvar. Jag yrkar därför bifall till reservation 23. Slutligen, fru talman, finns det i betänkandet SfU5 Vissa socialförsäkringsfrågor en reservation från kristdemokraterna som handlar om kompensation för organdonatorer. Det gäller inkomstbortfall för donatorn och kompensation för arbetsgivaren som har kostnader för sjuklön. Vi ser med en viss oro på regeringens förslag, som innebär att skillnaden mellan sjuklön och faktisk lön samt andra merkostnader ska kompenseras av respektive landsting. Vi menar att det riskerar att medföra att olika donatorer kommer att behandlas olika. Risken är att inte alla kommer att kompenseras fullt ut. Företagen kompenseras fullt ut, men för individen finns det inga garantier för detta. För dem som eventuellt får komplikationer senare tycker vi att lagtexten borde förtydligas så att högriskskyddet gäller även dem. Jag yrkar således bifall till vår reservation i SfU5.
Fru talman! Jag kunde konstatera att det ställdes en fråga till oss i Vänsterpartiet om hur vi ser på en förlängd sjuklöneperiod. Om Desirée Pethrus Engström hade varit lite uppmärksam när jag gjorde mitt inlägg hade hon hört att jag försökte markera att vi i Vänsterpartiet är tveksamma till att förlänga sjuklöneperioden till exempelvis 60 dagar. Vi tror att det kommer att öka selekteringen på arbetsmarknaden, att vi får det A och B-lag som vi kan se redan i dag. Desirée Pethrus Engström pratade i sitt anförande mycket om rehabiliteringsfrågor. Jag tror att ni kristdemokrater väckte en partimotion vad gäller rehabiliteringsfrågor även i fjol. Det var ungefär samma motion som ni har väckt i år. Den kom kort tid efter det att Gerhard Larsson hade gjort klart sin utredning om rehabilitering. Jag var ganska förvånad över att ni kunde väcka den motionen så snabbt, men ni tycks vara effektiva inom ert parti. Desirée Pethrus Engström pratade ganska positivt och offensivt om rehabilitering. Men när jag tagit del av era motionsförslag har jag funnit att ni anvisar lite mer än 5 miljarder kronor mindre än majoritetens förslag vad gäller anslaget till sjukpenning och rehabilitering. Det är besparingar som jag tror drabbar väldigt många människor. Ni gör bl.a. besparingar genom en ny modell för trafikförsäkring, beslut att införa en andra karensdag och ny beräkningsgrund för SGI. Den ska beräknas på snittinkomsten för de senaste 24 månaderna. Det är alltså ganska stora förändringar. Hur ställer sig kristdemokraterna till andra reformer, t.ex. takhöjningen i arbetsskadeförsäkringen? Kan ni utveckla det lite mer.
Fru talman! Jag hoppas att det svar som Vänsterpartiet nu ger kommer att hålla i sig så att vi inte kommer att få se förslag om en förlängd sjuklöneperiod, utan att vi kan lita på det Sven-Erik Sjöstrand här säger. När det gäller rehabilitering och de minskade kostnaderna i vårt förslag är det så att vi försöker hitta andra sätt att minska kostnaderna i sjukförsäkringsbudgeten. Trafikförsäkring enligt en finsk modell tycker vi vore väldigt intressant att pröva. Vi har sett att man i Finland har kunnat sänka kostnaderna. Det innebär att man för över kostnaderna till trafiksektorn så att den bär mer av sina egna kostnader. Det jag betalar in till ett försäkringsbolag i trafikförsäkringsavgifter kommer sedan också att kunna användas till rehabilitering. Försäkringsbolagen är själva intresserade av det här, så vi förstår inte varför man inte är intresserad av att titta närmare på den modellen. Utskottet säger att man kan avvakta och kanske återkomma i den här frågan, men att man inte nu är positiv. Det är synd att inte Sven-Erik Sjöstrand har drivit frågan om att kanske i alla fall titta på den här modellen som ett sätt att spara pengar i sjukförsäkringen. Vi tror inte att en takhöjning är realistisk just nu. Jag uppfattar att man även i utskottstexten har skrivit att ni i majoriteten inte ser det som möjligt att höja taket nu. Ni säger ju nej till ett folkpartistiskt förslag om att nästa år höja taket. Jag uppfattar det som att ni inte är intresserade av att höja taket i nuläget. Det är en tydlig markering. Vi tror inte att det är realistiskt, framför allt inte när sjukskrivningskostnaderna fortfarande skenar. Riksförsäkringsverket har sagt att man inte ser någon hejd än på sjukförsäkringskostnadernas ökningstakt. Så det går inte. En andra karensdag har vi, men vi har tio dagars högriskskydd, precis som ni har i ert förslag.
Fru talman! Apropå trafikförsäkringen kan jag berätta för Desirée Pethrus Engström att jag är ledamot i Personskadekommittén, så jag har också tittat på det här förslaget. Det är klart att det medför en överföring till trafikskadepremien. Det kommer att innebära höjningar på 50-60 % för dem som betalar trafikförsäkring, och det gör alla som har bil och som är beroende av sin bil. På något sätt måste dessa kostnader betalas. Det är inte så att försäkringsbolagen efterskänker det och av solidaritetsskäl fixar rehabilitering. De vill ha vinster på det här. De vill kanske också luckra upp den välfärdsmodell vi har i vårt samhälle. Regress på de här systemen tror jag inte är jättebra. Frågan är om man kan spara så mycket pengar som kristdemokraterna säger när det gäller rehabilitering. Det måste också byggas in att det gäller att utbilda människor. Det gäller att få det att fungera, att få fram bra rutiner för ett rehabiliteringsarbete. Det gör man nog inte så snabbt. Desirée Pethrus Engström nämnde också att det finns väldigt många utredningar på gång. Jag instämmer naturligtvis i det. Men det är också komplicerade och oerhört stora frågor. Vi vet att det behövs mer kunskap i de här frågorna. Jag hoppas också att regeringen under våren kommer att ta avstamp med en bra proposition kring ohälsoproblemen. Vi behöver sätta ned fötterna. När det gäller arbetsskadeförsäkringen får i alla fall jag signaler från väldigt många kvinnor som är kritiska. Hur ser kristdemokraterna på det? Har ni inte också väljare som är bekymrade och tycker sig orättvist behandlade? Har ni tittat närmare på en reformerad arbetsskadeförsäkring?
Fru talman! De besparingar som ligger i vår budget utgår från Gerhard Larssons förslag. Vi har i stort sett tagit de beräkningar som finns i den utredningen. De beräkningsförslagen är nog väl grundade. Vi vet att varje satsad krona på rehabilitering ger 9 kr tillbaka. Det har olika utredningar visat. Jag tror inte att vi har överskattat de besparingar som vi tror oss kunna se på sikt. Vi säger att det blir en balans första året, och sedan börjar man kunna se besparingar kommande år. När det gäller trafikförsäkringen har vi spekulerat i att man förmodligen måste minska delar av den kostnad som betalas in i trafikförsäkringen för att på något sätt kompensera den enskilde. Men vi tror på och jag hoppas att även Vänsterpartiet är intresserat av att titta närmare på det här förslaget. Det blir i alla fall mer raka rör vad gäller de skador som ändå uppstår inom trafikförsäkringens område. Vi tror att det här är ett förslag som går att genomföra. Eftersom det har funnits i Finland sedan 1974, och fungerar mycket väl, borde det kunna fungera även i Sverige. När det gäller arbetsskadeförsäkringen har vi inga direkta skarpa förslag i nuläget. Det finns väldigt mycket kvar att göra på det området. Vi återkommer gärna i den frågan.

Fru talman! Centerpartiet vill ha en total översyn av hela socialförsäkringssystemet. Många står utanför dagens socialförsäkringssystem. De som inte kommit in på arbetsmarknaden har vare sig rätt till sjukpenning, a-kassa eller tjänstepension. Socialförsäkringssystemen är inte anpassade till de tillfälliga och mer osäkra anställningsformer som har blivit allt vanligare under 1990-talet. Många utrikes födda är diskriminerade på arbetsmarknaden. Även studenter måste, under de perioder de står till arbetsmarknadens förfogande, kunna få en grundläggande ekonomisk trygghet. Samtidigt som många står utanför de generella transfereringssystemen förekommer ett överutnyttjande. En utredning bör göra en genomgripande analys av framtidens behov och ge förslag till nödvändiga förändringar för att socialförsäkringarna ska anpassas till den nya tiden. Centerpartiet anser att trygghetssystemet bör bygga på följande principer. En grundläggande ekonomisk trygghet bör garanteras samtidigt som personen stimuleras att klara sin egen försörjning. En stor del av tryggheten ska ligga i systemets konstruktion med enkelhet, hållbarhet, tydlighet och förutsägbarhet. Ett långsiktigt och hållbart trygghetssystem bör skapas som ger människor stort utrymme att påverka sin egen livssituation. Risker som inte går att påverka måste spridas mellan individer så att alla människor kan få en ekonomisk trygghet utifrån sina egna villkor. Ett långsiktigt hållbart trygghetssystem ska inte påverkas av hög eller lågkonjunktur eller vara känsligt för demografiska förändringar. Detta är särskilt viktigt med hänsyn till den budgetlagstiftning som reglerar nivån på de statliga utgifterna genom utgiftstaket. För att ett framtida ekonomiskt trygghetssystem ska vara långsiktigt hållbart förutsätts att det finns en bred politisk majoritet, i likhet med den överenskommelse som ingicks i samband med reformeringen av pensionssystemet. Trygghetssystemet ska bygga på arbetslinjen och ställa krav på att de som får ersättning aktivt ska söka arbete för egen försörjning. Det måste skapas ekonomiska incitament för båda parter, och den nödvändiga aktiviteten ska sättas in i ett tidigt skede. Genom att renodla trygghetssystemets olika ersättningsnivåer och skapa ett enhetligt system bli det också mer förutsägbart för såväl den enskilde som för staten. Alla människor ska garanteras en ekonomisk grundtrygghet som kompletteras med en obligatorisk inkomstbortfallsförsäkring. Det måste också finnas en koppling mellan den insats i form av avgifter som den enskilde betalar in i systemet och den ersättning man får ut när man anlitar försäkringen. Fru talman! Inom utgiftsområde 10 finns det anledning att känna oro för den enorma ökningen av kostnaderna för sjukskrivningarna. I år beräknas sjukförsäkringen ersätta kostnaden för över 100 miljoner sjukskrivningsdagar, och detta är mer än en fördubbling av kostnaderna sedan 1997. Bara ökningen det senaste året motsvarar 35 000 arbetstillfällen. Denna utveckling ger verkligen anledning att känna oro. Levi, sammanfattar i fem punkter hur det goda arbetet ska vara utformat för att undvika stressrelaterade sjukdomar. · Arbetet ska vara meningsfullt och utvecklande. · Man ska ha en rimlig arbetsbelastning. · Man ska känna trygghet, tillit, rättvisa och respekt. · Det ska vara lagom medbestämmande, "vardagsmakt". · Det ska vara en belöning som motsvarar den ansträngning man gör. En av de viktigaste utmaningarna för framtidens arbetsliv och samhälle handlar därför om att stödja individen och att skapa balans mellan stress och återhämtning. Det handlar om att stärka individens makt över vardagen, om att kunna styra över sin tid, om att begränsa andras makt och inflytande över det egna livet. Under de senaste åren har vi sett hur sjukskrivningarna har ökat och att alltfler har drabbats av långvarig frånvaro från jobbet. Vi har på några år gått från hög arbetslöshet till hög sjukfrånvaro. Kostnaderna ökar, vilket i sig är bekymmersamt. Men det är också bekymmersamt att så få människor får rehabilitering och att antalet långa sjukskrivningar ökar. Dessutom ökar förtidspensioneringarna i en takt som inte har upplevts på länge. Rehabiliteringsreformen som genomfördes i början av 90-talet hade till syfte att minska sjukfrånvaron och få till stånd tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser. Reformen har inte åstadkommit det som var avsikten. Arbetsgivaren har ett stort, men otydligt, ansvar för de anställdas rehabilitering, och i praktiken har ansvaret flyttats från arbetsgivaren till fyra olika sektorer, som i sin tur har olika finansiärer; hälso och sjukvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Eftersom rehabiliteringsansvaret har blivit otydligt och sektoriserat har de gemensamma målen blivit oklara. Den enskilde individen har klämts mellan olika regler och finansieringskällor. Individen har inget inflytande över rehabiliteringsprocessen. Det är nödvändigt att individen får rehabilitering mycket tidigare än i dag och dessutom möjlighet att själv vara med och påverka rehabiliteringsåtgärderna. Fru talman! När vi förra året debatterade det här utgiftsområdet hade vi förhoppningar att det skulle ske förändringar till det bättre under det här året, att vi under 2001 skulle få förslag på våra bord till en möjlighet att i hela landet införa finansiell samordning enligt modell Finsam. Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet hade en uppgörelse med regeringen om en handlingsplan som var ett viktigt steg mot finansiell samordning. Regeringen hade krav på sig att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till finansiell samordning av hälso och sjukvården, socialtjänsten och socialförsäkringen i syfte att underlätta samarbete för att åstadkomma ökad hälsa och färre sjukskrivningar. Lokala lösningar skulle uppmuntras. Finansiell samordning vet vi ger möjlighet att använda samhällets totala resurser på ett effektivare sätt till fördel för den enskilde och för samhället som helhet. Centerpartiet känner stor besvikelse över att regeringen har förhalat frågan trots att både Landstingsförbundet och Försäkringskasseförbundet har uttalat sig för den finansiella samordningen. Båda dessa aktörer vet vad de talar om. Trots den positiva utvärderingen av försöken med finansiell samordning, trots den stora ökningen av sjukskrivningarna - dessutom ett sviket löfte, en uppgörelse, med tre andra partier - verkar det som om socialdemokraterna gör allt för att förhala att lägga fram ett förslag till riksdagen. Vad är det som har gjort att Miljöpartiet har valt att acceptera att skjuta på genomförandet? Finns det något som talar för att vi den här gången kan lita på en beställning till regeringen att återkomma med förslag? Här finns alltså många frågetecken. Det finns många områden som kan lyftas fram inom socialförsäkringsområdet, fru talman. Socialförsäkringarna måste på ett bättre sätt än i dag vara jämlika mellan anställda och företagare. Under de första åren för en egenföretagare handlar det mycket om att etablera sig på marknaden. Om företagaren blir sjuk eller väljer att bilda familj under de första åren kan detta slå hårt mot företagaren. Företagaren befinner sig i ett känsligt uppbyggnadsskede samtidigt som det är ett bekymmer att ersättningen beräknas annorlunda för företagaren än för anställda. Det är viktigt att det finns både ekonomisk trygghet och rättssäkerhet för företagaren. Det kan åstadkommas om företagaren får förmåner på lika villkor som anställda. Fru talman! Jag står självklart bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservationerna 2, 9 och 13.
Fru talman! Jag kan höra av Birgitta Carlssons inlägg att hon är lite besviken över utvecklingen. Jag och Ulla Hoffmann är klart tacksamma för den inriktning som detta har fått. När vi läser utskottsbetänkandet är vi glada för att arbetsmarknadens parter har tagits med i den finansiella samordningen. Vi ser det som väldigt betydelsefullt. I våra studier ute i landet har vi tydligt sett att det finns ett stort behov av att arbetsmarknadens parter ska vara med i samordningen. Ungefär 5 % av Sveriges befolkning har en ganska hög ohälsa. De kan vara arbetslösa. Det kan vara människor med missbruk och andra svåra problem. De behöver ordentliga åtgärder. Jag hoppas att Birgitta Carlsson också inser att det är en grupp som behöver bra åtgärder. Därför vill jag höra lite hur Birgitta Carlsson ser på utskottsmajoritetens förslag.
Fru talman! Vi är inte på något sätt motståndare till olika typer av samordning. Vi har olika försök, både Socsam, Frisam och Finsam. Det har visat sig att Frisam, som har pengar till förfogande för att skynda på utvecklingen inom området, har gjort större framgångar än inom de andra försöken, men det finns ingenting som talar för att man inte ska fortsätta med dem. Det är oerhört viktigt att man gör allt vad man kan för att samordna resurserna omkring olika personer så att de inte som i dag ibland faller mellan stolarna, som man säger, på grund av att det inte alltid är så självklart var man hör hemma någonstans. Därför är det viktigt att man samordnar verksamheter inom både kommunen, arbetsförmedlingen, staten och försäkringskassan, som Sven-Erik Sjöstrand lyfter fram här. Jag tror att det finns mycket att göra när det gäller att samordna de resurser som behövs för att få fler människor i arbete och fler människor att känna att de har en plats att fylla på arbetsmarknaden.
Fru talman! Det är glädjande att Birgitta Carlsson instämmer med majoriteten här och ser betydelsen av att vi ska samarbeta på ett bra sätt. Det är kanske just den här gruppen på 5 % som vi måste rikta in mycket av vårt arbete på. Det säger många utredningar. Även vi i Vänsterpartiet kan se att det självfallet finns olika lokala förutsättningar. Man kan inte säga att ett visst projekt är dåligt eller bra, utan det kan finnas många goda projekt. Man får också se till att man utvärderar de projekt som är på gång. Jag tror att Birgitta Carlsson liksom jag och många andra i utskottet har varit i Göteborg och deltagit i Socsamförsöken. Den motion som vi har väckt från Vänsterpartiet bygger mycket på erfarenhet från dessa försök. De som deltog i projektet sade tydligt till oss att det finns ett stort behov av att arbetsmarknadsmyndigheterna skulle vara med. Det borde också finnas någon typ av lagstiftning för att styra det hela, så att inte t.ex. arbetsmarknadens parter bara kan dra sig ur ett projekt. I många projekt har det visat sig att man tyvärr gör så. Man anser att det är för dyrt att rehabilitera vissa grupper. Man vill i stället kanske få ut människor på arbetsmarknaden snabbt - inom en månad. Om det tar ett halvår eller ett år blir det för dyrt. Vad gör vi med dessa grupper? Ska vi låta dem förtidspensioneras? Det är viktigt att vi ställer upp för detta. Avslutningsvis vill jag fråga hur Centern ställer sig till arbetsskadeförsäkringen. Jag tycker att det är lämpligt att passa på att fråga Birgitta Carlsson här. Jag har inte kunnat se någonting i era motioner om det. Hur ser ni på en reformerad arbetsskadeförsäkring?
Fru talman! När jag inledde mitt anförande sade jag, även om jag inte nämnde arbetsskadeförsäkringen, att vi skulle se över hela socialförsäkringssystemet. I hela det systemet inryms också arbetsskadeförsäkringen. Det är viktigt att den som får en arbetsskada självfallet får den stöttning och hjälp som den behöver. Även där handlar det om rehabilitering och annat för att man ska kunna komma tillbaka. Vi vill ha ett system där det inte finns så många olika ersättningsnivåer. Vi vill i stället ha ett system där du får din ersättning efter inkomstbortfallsprincipen. Det som är viktigt när det gäller att ordna olika typer av finansiell samordning är att vi inte har för mycket regler och för krångliga regler. Det är nämligen oerhört viktigt i ett samhälle som vårt, där vi har så olika stora kommuner och olika förutsättningar att svara upp emot detta, att det finns en mycket stor frihet att arbeta utifrån de lokala förhållanden som råder. Sådana förslag kommer vi att stödja när de kommer på riksdagens bord.